Herr talman! Det är ju alltid en kamp om medel, även om medlen till Arbetsmarknadsverket i princip har tredubblats. Tyvärr är arbetsmarknadssituationen sådan att Arbetsmarknadsverket framåt våren kommer att hålla ungefär 6 % av arbetskraften i olika åtgärder, varav kanske uppåt 100 000 personer i utbildningar. Därutöver har vi lagt fram det här utbildningspaketet, i vilket man normalt inte går in med arbetsmarknadsstöd. Men om man har elever att placera och det finns ledig kapacitet, är det självfallet ingenting som hindrar att man kompletterar med att ge arbetsmarknadsstöd även till en elev för vilken det normalt inte utgår sådant stöd. Det är alltså möjligt. Men det är upp till resp. länsarbetsnämnd och arbetsförmedling inom varje län att avgöra hur man gör bästa nytta med pengarna
Värderade talman! Poängen med en åtgärd i den riktning som jag anger i min fråga är följande. Det är regeringen som ger pengar till dessa kurser, och folkhögskolorna blir i sin tur glada över denna möjlighet till insatser och annonserar ut kurserna, som man sedan får mängder av sökande till. Men sedan fungerar det inte, eftersom studiefinansieringen inte räcker till. För att pengarna till folkhögskolorna skall komma till så stor nytta som möjligt borde man också se till att ha en tillräcklig studiefinansiering. Skulle man kunna ge det beskedet till folkhögskolorna att arbetsmarknadsministern i dag har sagt till riksdagen att man i första hand bör se till att dessa folkhögskolekurser kommer till stånd? Det skulle vara ett glädjebesked till hela
Herr talman! SVUXA-stöd och vanligt utbildningsstöd är inte mitt bord. Jag har hand om arbetsmarknadsutbildning. Däremot tillhör det mitt bord att ständigt samtala med mina ministerkolleger om olika saker, bl.a. om att få över så mycket som möjligt på deras departementsbudgetar för att lätta på arbetslöshetstrycket på mitt departement. Denna fråga kommer därför säkerligen åter. Carl-Johan Wilson vet att uppgörelsen träffades vid en rätt hygglig tidpunkt under hösten, men att riksdagsbeslutet kom sent i december. Då var det mycket nära till skolstarten. Det vore önskvärt med litet längre förberedelsetider, men ibland får man göra det bästa i en uppkommen situation.
Herr talman! Jag har uppfattat att det finns stor anledning att hysa tacksamhet mot arbetsmarknadsministern för att han tagit ansvaret för denna fråga. Det är väl ändå så att pengar till dessa kurser har kommit från arbetsmarknadsministern. Att de över huvud taget kommit till stånd beror på insatser från arbetsmarknadsministerns departement. Jag uppfattar det som ett löfte att nya kontakter med Utbildningsdepartementet kan tas så att man kan få ökat stöd för att dessa pengar används till detta. Jag och många med mig tycker att det vore en katastrof om dessa kurser, som det finns resurser och elever till på skolorna, inte kommer till stånd.

Herr talman! Carl-Johan Wilson har frågat mig om jag avser att göra något för att det skall bli möjligt för en vapenfri -- som tidigare fullgjort militär grundutbildning -- att i stället för att fullgöra repetitionsövning som vapenfri skall kunna krigsplaceras i sin civila arbetsuppgift. En värnpliktig som har fullgjort sin militära grundutbildning och därefter får vapenfri tjänst måste i princip också fullgöra viss kortare tjänstgöring som vapenfri. Skälet till detta är att den vapenfrie måste få en utbildning som gör det möjligt med en krigsplacering inom de tjänstgöringsområden som för närvarande finns för den vapenfria tjänsten. Tjänstgöringen skall enligt lagen om vapenfri tjänst fullgöras i verksamhet som är betydelsefull för samhället under beredskap och krig. att han ansåg det principiellt fel att låta den vapenfrie fullgöra den vapenfria tjänsten på sin civila arbetsplats. Det borde dock inte föreligga hinder mot en uttagning för tjänstgöring som ligger inom den vapenfries eget civila yrkesområde. Riksdagen hade inte något att erinra mot uttalandet. Pliktutredningen har nyligen till mig överlämnat sitt betänkande om en totalförsvarsplikt. Betänkandet skall nu remissbehandlas och beredas inom Försvarsdepartementet på sedvanligt sätt. Betänkandet innehåller förslag som ger möjligheter till en tjänstgöring inom totalförsvaret som är mer flexibel än i dag. Styrande för uttagningen till plikttjänstgöring skall enligt utredningens förslag vara totalförsvarets behov av personal och den enskildes kvalifikationer. Det enskilda fall som Carl-Johan Wilson nämnt i sin fråga kan jag inte närmare uttala mig om. Däremot kommer den principiella fråga som Carl-Johan Wilson tar upp självfallet att behandlas under beredningen av Pliktutredningens förslag. Dessa förslag innebär vidgade möjligheter att krigsplacera människor som redan har en speciell kompetens utan att de genomgått någon pliktutbildning. För att inte föregripa beredningen av Pliktutredningens förslag är jag dock inte beredd att nu föreslå några förändringar i gällande pliktsystem.
Herr talman! Värderade talman! Tack för svaret, försvarsministern! Jag är medveten om att försvarsministern inte kan kommentera enskilda fall. Ofta initieras våra frågor dock av att man märker att något är fel, och jag är övertygad om att det är rätt att i detta svar läsa ut att försvarsministern gott kan tänka sig att stödja att sunt förnuft finge råda i större utsträckning i sådana här ärenden. Låt mig ändå principiellt med utgångspunkt i det fall som vi nu båda känner till säga: Nog vore det rimligt att man kunde tolka de regler som finns så, att sådana här saker inte behövde inträffa. Det vore väl tänkbart att få ett positivt svar på det.
Herr talman! Jag vill säga till Carl-Johan Wilson att också jag är för sunt förnuft i hanteringen av alla upptänkliga frågor, såväl i riksdagen som inom regeringskansliet. Det finns emellertid vissa utgångspunkter även när det sunda förnuftet skall råda, och vi måste följa de bestämmelser som finns. Regeringen kan inte ingripa i myndighetsutövning mot enskild. Det finns rättviseaspekter på detta. Det finns säkerligen många som gärna skulle göra värnplikten på sin gamla arbetsplats. Det finns en rad hänsyn att ta i dessa sammanhang. Ytterst handlar det ändå om att se till att totalförsvaret får tillgång till kompetenta personer på rätt plats. Jag kan informera Carl-Johan Wilson och kammarens ledamöter om att Pliktutredningens förslag nu är på väg ut på remiss. Det är min förhoppning -- men det blir naturligtvis beroende av remissutfallet -- att beslut skall kunna tas i riksdagen redan nästa år på detta område. Därmed är inte sagt att alla de förslag som det i så fall kommer att beslutas om kan träda i kraft redan under 1994. Jag tycker dock att det avgörande är att beslutet kan tas redan nästa år.

Herr talman! Det låter ju bra att ett beslut skall kunna fattas inom något år, men det som initierat min fråga är ett akut ärende, där en värnpliktig som har gjort sin första tjänstgöring och en repetitionsövning kommit på att han vill ha vapenfri tjänst i stället. Då gäller regeln att han först skall ha en kort utbildning, som försvarsministern sade. Jag kan inte förstå att någon kan tycka att det är rimligt att denna person, som behövs för sin civila uppgift även i totalförsvaret, skall behöva genomgå en ny utbildning och att han, när han inte kan göra det på grund av sin civila uppgift, skall sättas i fängelse. Jag tycker att man i en sådan här debatt ändå kunde säga något som gör att vi känner att det finns en väg ut ur detta. Kan man inte från denna talarstol föra ett principiellt resonemang med utgångspunkt i detta fall, men utan att uttala sig om just det? Borde det inte i detta läge finnas möjlighet att ta hänsyn till faktum och inte ensidigt se på att den värnpliktige inte har genomgått en utbildning för denna civila tjänst?
Herr talman! Om jag gav mig in på att diskutera det konkreta fallet, skulle talmannen i all sin stränghet låta klubban falla. Vi har inte rätt att diskutera enskilda fall i kammaren. Jag kan bara upprepa att jag självfallet anser att man skall tillämpa sunt förnuft i denna handläggning. Carl-Johan Wilson, som har suttit i försvarsutskottet, vet mycket väl att det finns en speciell ordning för hur man överklagar beslut i de här sammanhangen. Den innebär bl.a. att man inte kan överklaga vissa typer av beslut rörande värnpliktsfrågor till regeringen. Vi är icke sista instans, och därför har jag inte möjlighet att gripa in i något enskilt fall.
Herr talman! Jag anser att det är solklart att det finns en stor överensstämmelse mellan det som försvarsministern anser i denna fråga och vad den allmänna opinionen i Sverige tycker, nämligen att det här är ett orimligt hanterat ärende. För att formulera mitt sista inlägg återigen som en fråga vill jag säga till försvarsministern: Skulle försvarsministern önska att det blev sådana regler för den principiella hanteringen av ett sådant här ärende att en sådan här hantering inte skulle behöva inträffa i framtiden?
Herr talman! Jag hoppas att de regler som vi får på det här området blir kloka, förnuftiga och smidiga. Huruvida de möter de krav som Carl-Johan Wilson har kan jag inte uttala mig om, men självfallet hoppas jag att det skall bli en smidig tillämpning i fortsättningen.

Herr talman! Lars Sundin har frågat mig om jag är beredd att medverka till att Estlands försvar snabbt kan förstärkas. Jag vill inledningsvis framhålla att Sverige sedan år 1991 på olika sätt stött Estlands, Lettlands och Frågan om svensk Baltikumpolitik har främst utrikespolitiska dimensioner. Jag vill hänvisa till att Sverige genom sitt ordförandeskap i ESK aktivt verkar för stabilitet och ett värnande av de baltiska staternas suveränitet. Låt mig även konstatera, att Sverige under det gångna året i olika sammanhang lämnat bistånd till det estniska folket. Bl.a. har 2 000 vinteruniformer överlämnats till den estniska försvarsmakten. Vidare har ett kustbevakningsfartyg överlämnats. I samråd med de tre baltiska staterna har prioriterats stöd till deras polis, tull och gränsövervakningsverksamhet. Dessutom har påbörjats stöd till kompetensuppbyggnad inom det säkerhetspolitiska området. Frågan om svensk krigsmaterielexport avgörs i enlighet med de riktlinjer som riksdagen nyligen har fastställt. Därvid sker alltid samråd med den parlamentariskt sammansatta rådgivande nämnden i krigsmaterielexportfrågor. Det gäller naturligtvis även då frågor uppkommer om export till de baltiska staterna.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för det snabba svaret på min fråga. Jag delar självfallet uppfattningen att Sverige har lämnat och lämnar bra hjälp och goda bidrag till Estland, Lettland och Litauen, så att de när de nu har blivit självständiga stater kan utvecklas till stabila demokratier. Men min fråga avsåg skyddet av deras samhällsstruktur, som ännu så länge inte hunnit bli så stabil. Den kan rent av hotas av beväpnade terroristskaror som avfallit från Moskva, som försvarsministerns kollega i Tallinn enligt en tidningsartikel nyss sagt. Dessa skaror vill Estland försvara sig mot, men uppenbarligen får estländarna ännu så länge inte göra det med svenska vapen utan hänvisas till att göra det med vapen köpta t.ex. från Rumänien. Tycker försvarsministern att det är bättre ur Estlands och vår synvinkel?
Herr talman! Jag tycker att ett viktigt kriterium för hjälp till Estland, Lettland och Litauen på försvarsområdet, särskilt vad avser vapenexport, är att de ryska trupperna skall ha lämnat dessa länder. Det ligger väl i linje med de principer som gäller för vapenexport och är i enlighet med vad riksdagen har fastslagit. Min förhoppning är att vi så snart som möjligt skall kunna uppnå en situation där Estland, Lettland och Litauen i dessa avseenden jämställs med de övriga nordiska länderna, där vi ju i praktiken har mycket små restriktioner för försäljning av försvarsmateriel. Vi är emellertid inte där ännu. Vi kan bara hoppas att denna utveckling går så snabbt som möjligt. Får jag dock säga att vi ju från svensk sida, bl.a. under innevarande år, har orienterat t.ex. estniska officerare under en flerveckorskurs om hur svenskt försvar är uppbyggt, och vi försöker på olika sätt hjälpa till så att man får en kompetens för att bygga upp en egen försvarsmakt.
Herr talman! Nu säger försvarsministern att frågan kommer i ett annat läge när det ryska trupperna har lämnat Estland. Hur menar försvarsministern att den ryska reträtten skulle försenas, om detta embryo till en armé som Estland har, representerande 1 1/2 miljon människor, finge tillgång till lättare handeldvapen? De ryska soldaterna representerar en nation med 100 gånger så många invånare.
Herr talman! Jag tror naturligtvis inte i likhet med Lars Sundin att det skulle påverka takten i tillbakadragandet av de ryska trupperna, men principerna för den vapenexportlagstiftning som vi har och som nyligen har antagits av riksdagen är ju att vi inte skall sälja till länder inom vars område det finns främmande trupp. Vi har inga specialbestämmelser för Baltikum. Jag tror att både Lars Sundin och hela svenska folket är inriktade på att vi så snart som möjligt skall kunna få vad jag betraktar som normala möjligheter i detta avseende. Med normala möjligheter menar jag att Estland, Lettland och Litauen måste positivt och frivilligt infogas i den nordiska gemenskap som vi har och där de enligt min bestämda uppfattning är varmt välkomna. Då kommer också dessa frågor att lösa sig. Jag kan försäkra Lars Sundin att vi gör vad vi kan för att påverka trupptillbakadragandet.
Herr talman! Det är jag alldeles övertygad om. Ytterst är naturligtvis stabila demokratiska baltiska stater också ett svenskt säkerhetspolitiskt intresse. Detta med att vi har överlämnat uniformer och musikinstrument tyder väl ändå på att vi är redo att gå vidare här, för det kan väl inte ha varit försvarsministerns mening att vi skulle så att säga göra halt med uniformerna och musikinstrumenten. I och för sig är Estland långt ifrån ett operettland, där man kan spela sig fram och bära svenska uniformer. Demokratin där behöver också ett mera handfast försvar.

Jag hoppas att vi relativt snart skall kunna komma fram till en gemensam nordisk handlingslinje i detta avseende.

Herr talman! Eva Johansson har frågat mig om regeringen förbereder ett förslag om vårdnadsbidrag under våren. Regeringen har i budgetpropositionen aviserat att ett förslag till vårdnadsbidrag -- lika för alla barn mellan ett och tre år -- kommer att läggas fram när de ekonomiska förutsättningarna så medger. Det är inte möjligt att i dag precisera tidpunkten för när ett sådant förslag kan läggas fram.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret, men det är litet svävande. Anledningen till min fråga är tidningsuppgifter om att Alf Svensson med bestämdhet hävdar att han tror att det kommer ett förslag om vårdnadsbidrag under våren. Han säger sig inte ha stött på något mostånd i regeringen mot en finansiering via försämrat bidrag till kommunerna för barnomsorgen och föräldraförsäkringen. Det här är litet förvånande, eftersom detta inte finns med i propositionsförteckningen. Jag vet inte om jag skall tolka svaret så, att arbete pågår i Socialdepartementet enligt den modell som Alf Svensson uppgivit i tidningen Dagen, eller om jag skall tolka det så, att frågan har uppskjutits på obestämd tid. Det vore bra om det gick att få ett litet klarare besked från Bengt Westerberg på den punkten. Detta är av intresse i och med att ekonomin är som den är. Om det fanns ett ekonomiskt utrymme för reformen, så vore det en sak. Men som det nu ser ut, och såvitt jag kan se, finns det två vägar att finansiera reformen. Den ena vägen är att genomföra en skattehöjning. Såvitt jag förstår är Moderaterna klart emot en sådan lösning. Den andra vägen är att genomföra besparingar i andra verksamheter. Mot den bakgrunden är det kanske de vägar som Alf Svensson har nämnt som är öppna -- vad vet jag? Det här aktuella alternativet skulle ju innebära ytterligare försämrade villkor för alla föräldrar som vill kombinera föräldraskapet med förvärvsarbete och som kräver en väl fungerande barnomsorg liksom den trygghet som ligger i att de vet att de ekonomiska frågorna är lösta under den tid som de har tillsammans med barnen. Därför tycker jag att det i den här frågan, som oroar många människor och även många anställda i kommunerna, skulle behövas ett litet tydligare svar. Ett sådant hoppas jag att jag skall få. Pågår alltså nämnda arbete?
Herr talman! Nej, det pågår för närvarande inte något arbete med detta. De finansieringsmöjligheter som Eva Johansson redovisar är inte aktuella. Något statsbidrag till barnomsorgen finns ju inte längre, så det går inte att sänka detta. Vidare är det inte aktuellt att sänka det allmänna kommunala bidraget till kommunerna, och någon försämring av föräldrapenningen är heller inte aktuell. Jag har inte tagit del av vad Alf Svensson har sagt i tidningen Dagen. Men min vapenbroder och käre kollega Alf Svensson är en boren optimist. Jag hoppas naturligtvis att han får rätt. Jag kan dock inte ge ett tydligare besked på den här punkten än vad jag i dag har gett. Det går alltså inte att för dagen precisera tidpunkten för när det kan bli aktuellt med ett sådant här förslag.
Herr talman! Ja, det är uppmuntrande besked som ges! Det borde ju pågå ett arbete i Socialdepartementet, och alltså kanske inte i UD i första hand, om ett förslag om vårdnadsbidrag vore att vänta. Jag ber Bengt Westerberg att ta upp frågan i regeringen, och kanske framför allt med Alf Svensson, och klargöra hur viktigt det är med entydiga signaler från regeringen.
En person ströp sin mor och dömdes till sluten psykiatrisk vård. Efter ett år friskförklaras han och sätts på fri fot. Till råga på allt får mördaren ärva en halv miljon kronor efter sitt offer. Systern upplever ett starkt hot från honom och tvingas leva i ständig fruktan för sitt liv. Ny demokrati har under två års tid påpekat det sjuka i att potentiella och faktiska brottslingar vårdas och belönas, medan straffet drabbar brottsoffren. Min fråga är: När skall regeringen vakna och inse att hela brottsbalken och särskilt påföljdssystemet måste ses över så att oskyldiga människors säkerhet går före vården av mördare?
Det kan ju inte gå till så, att man går ut med besked i massmedia som ger en tvetydig bild av vad regeringskansliet håller på med. Får Alf Svensson klart för sig att det också gäller hans roll i regeringen, kanske mycket i det här sammanhanget kan klaras ut. Då skulle man ute i kommunerna och även de som är beroende av en väl fungerande föräldraförsäkring slippa oroa sig över snabba förändringar.

Herr talman! Ian Wachtmeister -- som tydligen är mera intresserad av att ställa sin fråga än av att lyssna på svaret -- har frågat mig när regeringen skall inse att hela brottsbalken och särskilt påföljdssystemet måste ses över så att oskyldiga människors säkerhet går före vården av mördare. Bakgrunden är ett uppmärksammat fall där en person dödade en nära anhörig och dömdes till sluten psykiatrisk vård och där gärningsmannen efter ett år blev utskriven från sjukhuset och försatt på fri fot. Enligt uppgifter i massmedierna fick gärningsmannen dessutom ärva sitt offer. Som Ian Wachtmeister borde känna till gäller sedan den 1 januari 1992 nya regler som förhindrar arvsrätt i situationer som den beskrivna utom i rena undantagsfall. Frågan om behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare är en av de svåraste och mest kontroversiella inom kriminalpolitiken. Problemet består framför allt i att försöka finna ett system som på en och samma gång kan tillgodose kraven på rättvisa, humanitet och samhällsskydd. Efter ett långvarigt och omfattande utredningsarbete har vi sedan år 1992 nya och skärpta regler på detta område. Villkoren för överlämnande till rättspsykiatrisk vård har stramats upp samtidigt som frågor om permission och utskrivning skall prövas av domstol, om det finns risk för återfall i allvarlig brottslighet. Trots att reglerna har varit i kraft endast något år pågår redan en utvärdering genom Socialstyrelsens försorg. Som jag nyss sade är problemet med psykiskt avvikande lagöverträdare en av de viktigaste frågorna inom kriminalpolitiken. Självfallet kommer jag därför att noga följa de resultat som utvärderingen ger och även i övrigt föreslå de ändringar som jag finner befogade. Jag antar att Ian Wachtmeisters krav på åtgärder från regeringen inte bara gäller de psykiskt avvikande. För ett par veckor sedan svarade jag här i kammaren på en fråga om vilka åtgärder jag tänkte vidta för att bryta brottsutvecklingen. Jag underströk då att ett av regeringens mål, som också intagits i regeringsförklaringen, är att effektivisera brottsbekämpningen, särskilt vid vålds och narkotikabrott. Jag redovisade också ett antal förslag för att stärka brottsoffrens ställning. Ian Wachtmeisters påstående, att samhället belönar brottslingen och låter straffet drabba offret, saknar enligt min mening grund. Ian Wachtmeister efterlyser en översyn av brottsbalken. Jag vill då påminna om att regeringen redan har lagt fram ett förslag till skärpta regler vid villkorlig frigivning. Ett annat gäller strängare straffskalor för en rad brott. Samtidigt pågår flera utredningar som har med brottsbalkens påföljdsregler att göra. Bl.a. har Straffsystemkommittén i uppdrag att göra en genomgripande översyn av straffsystemet. Uppdraget skall vara slutfört före 1994 års utgång. Jag menar således att regeringen på olika sätt redan har initierat den översyn som Ian Wachtmeister nu vill ha.

Herr talman! Britta Bjelle har frågat mig om jag ämnar vidta någon åtgärd för att klargöra om en viss regel om häktning i rättegångsbalken strider mot den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna eller FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och, om så är fallet, om jag ämnar vidta någon åtgärd för att undvika att Sverige bryter mot konventionerna. Enligt huvudregeln för häktning krävs att någon på sannolika skäl är misstänkt för ett brott av viss svårighetsgrad. Därutöver krävs att någon av tre s.k. särskilda häktningsförutsättningar föreligger. Dessa förutsättningar innebär att det skall föreligga risk för att den misstänkte undandrar sig lagföring eller straff, att han försvårar sakens utredning eller att han fortsätter sin brottsliga verksamhet. När det gäller de grövsta typerna av brott finns det en särskild häktningsregel. Av denna regel följer att om straffminimum för brottet är fängelse i två år skall häktning ske om det inte är uppenbart att anledning till häktning saknas. Regeln innebär en presumtion för häktning, vilket leder till att det skall vara uppenbart att ingen av de särskilda häktningsförutsättningarna föreligger för att den misstänkte skall undgå häktning. Regeln kan bli tillämplig exempelvis vid grova våldsbrott och narkotikabrott. Både FN-konventionen och Europakonventionen innehåller bestämmelser om häktning. FN konventionens bestämmelse innebär ganska säkert ett förbud mot s.k. obligatorisk häktning. Även Europakonventionens bestämmelse kan eventuellt tolkas som ett förbud mot obligatorisk häktning. Med en obligatorisk häktningsregel menas att bara misstanken om ett visst brott räcker för häktning. Ett förbud mot obligatorisk häktning innebär då att det utöver misstanke om brott måste föreligga någon särskild häktningsanledning, exempelvis flyktfara. 138 f.f.). Utredningens majoritet ansåg att den särskilda häktningsregeln inte stred mot konventionerna och att regeln därför kunde behållas. Departementschefen liksom nästan alla remissinstanser som uttalade sig i frågan var av samma uppfattning , Departementschefen uttalade bl.a. att en presumtionsregel av svensk modell inte kunde likställas med en regel om obligatorisk häktning. Han anförde att rätten alltid är skyldig att i varje enskilt fall pröva om förutsättningarna för häktning föreligger och att rätten i de fall det är uppenbart att det inte finns några särskilda häktningsskäl, t.ex. därför att den misstänkte är svårt sjuk, inte skall besluta om häktning. Ett enigt utskott delade departementschefens uppfattning (bet. JuU Enligt min mening finns det åtminstone för närvarande inte skäl att avvika från bedömningen i detta lagstiftningsärende att den särskilda häktningsregeln för grova brott inte strider mot Sveriges konventionsåtaganden. Jag är lika angelägen som Britta Bjelle om att vi skall uppfylla våra internationella åtaganden, och det är därför viktigt att vi noga följer konventionernas tillämpning.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. I FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter står det i artikel 9, mom. 3: Det skall inte vara allmän regel att personer som avvaktar rättegång hålls i förvar. Den här regeln måste man nog ändå uppfatta som ett förbud mot obligatorisk häktning. Statsrådet säger då att en presumtionsregel av svensk modell inte kan likställas med en regel om obligatorisk häktning. Om man enbart håller sig till ordalydelsen i paragrafen i rättegångsbalken, kan man möjligen dra slutsatsen att häktning inte är obligatorisk. Men läser man motiven till lagstiftningen får man nog en annan uppfattning, nämligen att häktning är obligatorisk vid grova brott. I motiven nämns såsom exempel på fall där häktning kan underlåtas att den misstänkte redan är intagen i kriminalvårdsanstalt eller är mycket allvarligt sjuk. Det är alltså fråga om fall där det är tämligen betydelselöst om man beslutar om häktning eller inte. Det är dessutom så att regeln, genom sin uppbyggnad, innebär en omvänd bevisbörda. Det blir alltså den misstänkte som måste göra uppenbart att det saknas skäl för häktning. Den här regeln har med andra ord en hel del svagheter. Man kan tycka att den här frågan är ganska teknisk. Skälet till att jag har tagit upp frågan är att jag i tidningen Advokaten läst att Rättssäkerhetsrådet efterlyser ett lämpligt fall att föra vidare som klagomål till FN-kommittén för mänskliga rättigheter. Jag tycker att vi inte borde invänta en eventuellt fällande dom i en sådan här fråga. Vi borde i stället, efter noggranna överväganden naturligtvis, pröva lagstiftningen för att se om den inte håller -- man kan möjligen ifrågasätta den. Vi borde då ta ett eget initiativ, i stället för att invänta att någon annan tar initiativ åt oss.
Herr talman! Det har vid olika tillfällen förekommit diskussioner, som jag redovisar i mitt svar, där bedömningar har gjorts att vi inte handlar i strid med bindande konventioner. Jag har också tagit del av bl.a. docent Göran Melanders artikel när det gäller frågan om obligatorisk häktning och mänskliga rättigheter. Läsningen är intressant, eftersom han pekar på de möjliga skilda tolkningarna, men han tar över huvud taget inte ställning åt vare sig det ena eller andra hållet. Eftersom man i Sverige, på grundval av en gedigen bedömning, enigt tagit ställning, tycker jag att vår inställning att noga följa utvecklingen, är den riktiga.
Herr talman! Det är klart att man kan säga att man skall följa utvecklingen. Det intressanta emellertid, är att Rättssäkerhetsrådet efterlyser ett fall. Jag tror inte att Rättssäkerhetsrådet skulle efterlysa ett fall om det inte trodde på framgång -- annars skulle det inte vara mödan värt att lägga ned något arbete på det. Jag tror därför att Rättssäkerhetsrådet är ganska säkert på att nå framgång vid drivandet ett sådant här fall. Någonting måste då göras åt det här innan ett fall hittas att driva. Efter det att en sådan här process har startats är det ingen idé att invänta frågan. Tanken med min fråga är att jag tycker att det vore klokt att fundera över att ändra på rättegångsbalkens regler. De är inte särskilt svåra att förändra. I alla fall förutsätter jag att det går att komma till rätta med dem.

Herr talman! Lennart Fridén har anfört att straffångar inte kan ha någon laglig användning av pass och frågat mig vilka ändringar av passreglerna jag avser att föreslå. Passlagen innehåller redan i dag särskilda bestämmelser i fråga om den som undergår kriminalvård i anstalt, utom när påföljden är fängelse på så kort tid att villkorlig frigivning inte kan komma i fråga. Enligt passlagen får således passmyndigheten inte utfärda ett pass till en sådan person om inte denne har ett särskilt tillstånd till pass s.k. passtillstånd. Det är kriminalvårdsmyndigheterna som avgör om den dömde skall få passtillstånd. Bestämmelserna i passlagen innebär att den dömde skall vägras passtillstånd bl.a. när det skäligen kan antas att han genom att resa utomlands skulle söka undandra sig fortsatt verkställighet av den ådömda påföljden . I förarbetena framförs att det vid mera långvariga frihetstraff ofta synes vara motiverat att ställa upp ett krav på att speciella omständigheter skall föreligga för att den dömde skall få ett passtillstånd Bestämmelserna i passlagen skall ses mot bakgrund av att grundlagen tillförsäkrar varje medborgare frihet att lämna landet.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

Det gjorde att han kunde undandra sig fullgörandet av sin straffskyldighet. Jag nämnde också i min fråga de här tiotusen passen som varje år försvinner i Sverige. Det är ju uppenbart, efter vad som nyligen sagts i TV -- jag har också blivit uppringd av en polisman som handlagt passfrågor, som har bekräftat att så är fallet -- att en person kan dyka upp fem sex sju gånger samma år och påstå att han tappat passet. På polismyndigheten lämnar man då ut ett nytt pass, eftersom man inte har rätt att vägra. Jag kan mycket väl hålla med om det som står här, nämligen att det skall tillförsäkras varje medborgare frihet att lämna landet. Men det kan inte vara fritt att hur som helst plocka ut ett pass för att sedan sälja det. Det är inte svårt att se hur de här passen inom kort dyker upp i Sverige och hur de används i samband med flyktingsmuggling. Enligt de siffror som jag har tagit del av rör det sig om ca 10 000 pass, dvs. ca 6 000 vanliga pass och ca 4 000 flyktingpass om året. Det är ovanligt blåögt sett, om vi tror att dessa pass är borttappade. Det skulle innebära att det i Sverige tappades 30 pass om dagen, vilket jag inte tror på. Många av dessa pass dyker i stället upp som något slags internationell handelsvara. Det kan inte vara rimligt att vi genom att vara så passiva och handfallna i denna fråga underlättar flyktingsmugglingen. Det finns, menar jag, skäl till att vi gör någonting åt tillämpningen av de regler som vi har på den här punkten.
Herr talman! Jag har uppfattat frågan som en fråga kopplad till personer som undergår straff. Det är orsaken till att mitt svar inte omfattar frågan om flyktingpassen. Jag uppfattade denna mer som en bisats i hela frågan. Jag kan hålla med om att det beträffande den frågan finns speciella problem. Men om vi håller oss till det, som jag har uppfattat att frågan gäller, nämligen personer som är föremål för kriminalvård, så är det inte fritt att få pass, utan det är mycket strängt reglerat. Utan att få ta ställning till några specifika fall är det viktigt för mig att på nytt få påpeka det jag sade i slutet, nämligen att de nuvarande reglerna i passlagen -- om de tillämpas korrekt -- ger tillräckliga möjligheter.
Herr talman! Eftersom reglerna inte tillämpas korrekt måste man konstatera att då bör man väl i alla fall se över dem eller på något sätt markera inför dem som handlägger ärendena att det då och då sker ganska grava missar i sammanhanget. Det intressanta är att svenska pass, som inte ens duger till att legitimera sig med när man skall ta ut pengar på banken eller posten, på detta sätt kan skapa mycket stora problem genom att de kan underlätta flyktingsmugglingen och att människor som inte är hederliga kan undandra sig sitt straff. Med tanke på att statsrådet inte har uppfattat en väsentlig fråga som jag tog upp kan jag kanske, efter att ha studerat frågan ytterligare, återkomma till densamma. Det kan inte vara rimligt att vi har det på det sätt som vi har i dag.

Herr talman! Såväl Gullan Lindblad, Göthe Knutson, Barbro Westerholm som Lennart Daléus har med utgångspunkt från en nyligen meddelad hovrättsdom angående sexuellt umgänge med barn ställt frågor till mig. Gullan Lindblad frågar vilka lagändringar jag är beredd att vidta för att få lagen i bättre överensstämmelse med svenska folkets rättsmedvetande i ett fall som detta. Göthe Knutson frågar vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att göra lagstiftningen mera adekvat och lättolkad när det gäller sexuella övergrepp mot barn. Barbro Westerholm frågar vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att lagen bättre skall överensstämma med brottets svårighetsgrad och det allmänna rättsmedvetandet. Lennart Daléus frågar vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att korrigera den aktuella lagstiftningen. Jag vill, som jag vid flera tidigare tillfällen har gjort här i riksdagen, betona att jag varken får eller vill uttala mig om domstolarnas rättstillämpning i ett enskilt fall. Dessutom vill jag särskilt framhålla att målet ännu inte är slutligt avgjort. Även med beaktande av detta kan jag inte dölja att just brott mot barn berör också mig på ett alldeles särskilt sätt och att det inte är någon tvekan om att vi alla delar de starka känslor som ett mål av denna karaktär väcker. Brottsbalkens regler om sexualbrott har varit föremål för upprepade översyner under senare år. Så sent som den 1 juli 1992 ändrades vissa av dessa regler, bl.a. de som handlar om våldtäkt. Syftet med ändringarna var att stärka skyddet för barn och ungdomar mot att bli utnyttjade i sexuella sammanhang och att i strafflagstiftningen ytterligare markera allvaret i sexuella övergrepp mot barn. Det kan påpekas att brottet i den dom som nämns i frågan var begånget före dessa lagändringar. Jag vill i detta sammanhang också nämna att regeringen i december överlämnande ett förslag till riksdagen om höjda straff för bl.a. sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Den straffbestämmelse som är aktuell i detta sammanhang, nämligen sexuellt umgänge med barn, infördes i sin nuvarande form år 1984. Brottet kan bestraffas med fängelse i högst fyra år. Denna straffsats har hittills ansetts vara tillräcklig, men det utesluter givetvis inte att förhållanden kan framkomma som medför att saken måste omprövas. När det gäller brottsbenämningen kan jag hålla med vissa kritiker som hävdat att ordet umgänge inte är helt adekvat, när det gäller vissa gärningar som täcks av denna bestämmelse. Som nämnts i budgetpropositionen utarbetas för närvarande inom mitt departement en promemoria bl.a. angående en översyn av preskriptionsreglerna för sexualbrott. Dessutom kommer frågan om en eventuell kriminalisering av innehav av barnpornografi att behandlas i samma promemoria. Jag avser att undersöka förutsättningarna för att i det sammanhanget beröra de nu aktualiserade frågorna. Jag kommer vidare att uppmärksamt följa rättsutvecklingen och ta initiativ till de ytterligare ändringar av lagstiftningen som kan visa sig erforderliga. Avslutningsvis vill jag understryka att de effekter som kan nås genom strafflagstiftningen trots allt är begränsade. Ytterst handlar det om ett förebyggande arbete, att se till att övergrepp inte äger rum. Här har varje vuxen människa ett ansvar och en uppgift att fylla. Det är vår skyldighet gentemot barnen att få dem att våga inse att de har rätt att bli respekterade, att de har rätt att säga ifrån och att det aldrig är deras fel om en vuxen förgriper sig på dem.
Herr talman! Tack för svaret, fru justitieminister! Jag blev -- liksom vågar jag säga, en majoritet av svenska folket -- mycket upprörd över att ett lägre straff tilldömdes den då 65-årige mannen i Göta hovrätt därför att den 8-åriga flickan inte gjorde motstånd. Ett barn skall över huvud taget inte behöva utsättas för sexuella handlingar från en vuxen. Detta är vi helt överens om. Om sådana perversa handlingar ändå sker måste enligt min uppfattning straffet vara mycket hårt. Det skall över huvud taget inte finnas några förmildrande omständigheter som grund för en lägre staffsats. Naturligtvis delar jag justitieministerns uppfattning om vikten av de förebyggande åtgärderna. Lagen har ändrats så sent som juli 1992. Som lekman är jag förundrad över att man ändå i den här domen har tillämpat den tidigare lagstiftningen. Vad som är viktigt i de här fallen är att vi har en lagstiftning som är så kristallklar att det inte ges några möjligheter att misstolka lagen. Tolkningen måste stämma överens med svenska folkets rättsuppfattning. Jag tycker att justitieminiterns svar är ganska positivt. Men jag hoppas naturligtvis på ett besked om att vi snart på riksdagens bord kan få ett reellt förslag till ändring att ta ställning till. Kanske vi kan få ett svar på detta nu: Kommer det ett förslag som gör att vi verkligen kan slippa sådana här tolkningar? En annan viktig fråga är naturligtvis nämndernas sammansättning. I det nämnda fallet var det tydligen endast kvinnan som hade inlevelseförmåga och som begrep hur ett brott som detta skulle dömas. Jag hoppas att vi också kan uppnå en ökad strävan till utbildning av nämndemän. Vad kan justitieministern säga i den frågan? Det som skett är förvisso ingen kvinnofråga och det gläder mig att det finns två män här i kammaren. Här måste vi män och kvinnor i Svea rike arbeta för att alla barn i världen över huvud taget skall kunna känna sig trygga mot sexuella övergrepp.
Innan jag ger Göthe Knutson ordet vill jag erinra om att kammaren inte får överlägga om lämpligheten eller rättsenligheten av domstols avgörande i enskilt fall.
Herr talman! Låt mig, efter att ha tackat statsrådet för svaret, säga att jag inte tror att det är signifikativt för män att göra konstiga bedömningar och att tolka lagen på visst sätt, även om det här handlar om något som i vissa fall kanske kan bedömas som närmast liggande kvinnan och modern. Jag hörde förvisso till dem som reagerade. Utan att kvälja dom vill jag säga att det var två saker som upprörde. Det ena var att majoriteten av Hovrättens ledamöter hade en så märklig motivering för strafflindring. Det andra är naturligtvis strafflindringen i sig. Är det möjligt att formulera en lagtext så att det inte för en rätts ledamöter går att komma så snett i förhållande till allmän rättsuppfattning? Var och en som skriver lagar önskar göra dem så kristallklara att misstolkningar inte kan ske. Jag är naturligtvis glad över att statsrådet har svarat utförligt och givit sin ganska temperamentsfulla syn på detta ämne. Men det finns i svaret en sak som ger mig anledning att fråga. Statsrådet säger där att hon i samband med en departementspromemoria avser att beröra de nu aktuella frågorna. Om det nu inte visar sig rimligt att komma in i den promemorieskrivningen, kan statsrådet då ta initiativ på annat sätt?
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jo, vi vet att vi inte får diskutera enskilda fall här. Men enskilda fall kan ju leda till en principiell diskussion. Har vi en lag som är så utformad att den när den tolkas går på tvärs mot rättsmedvetandet, måste vi såsom lagstiftare aktualisera hela problemet -- för detta är ett allvarligt problem. De skärpningar av denna lagstiftning som har gjorts är bra och flera är på gång. Men när en dom av detta slag slås upp och går ut i samhället, signalerar den ju att detta brott ändå inte är så farligt. Det finns förmildrande omständigheter. Barnet gjorde inte motstånd. Det är precis på tvärs mot vad vi själva åsyftar. Var och en som kan litet om barn vet ju att ett barn i en sådan här situation är dödsförskräckt. Man är rädd för sitt liv, och då gör man inte motstånd utan man är till lags till dess situationen är över. Så det finns i detta fall inga förmildrande omständigheter. I årets motionsflod förekommer väldigt många motioner kring våld och barn. De är ofta kopplade till våld mot kvinnor. De innehåller olika förslag, som kommer på riksdagens bord. Jag undrar dock om det inte vore bra att samla dessa motioner och olika förslag till en gemensam behandling och ha en debatt i kammaren om hela paketet. Sedan kunde man meddela allmänheten att vi har tagit ett samlat grepp kring detta med våld och övergrepp mot barn men också mot kvinnor. Jag hoppas att vi under våren kan få denna möjlighet. Det handlar ju om att förebygga, bota, lindra och rehabilitera.
Herr talman! Naturligtvis instämmer jag i flera av de bedömningar som de tidigare frågeställarna har gjort. Även jag vill tacka justitieministern för svaret. Det är ett väldigt bra svar, som visar på justitieministerns berättigade engagemang i denna fråga. Det gör en avsevärt trygg; det vill jag understryka. Inte minst resonemanget kring behovet av ett förebyggande arbete eller ett arbete för att ändra synen och beteendet i samhället när det gäller dessa frågor är bra redovisat. Men jag vill framhålla att det finns flera olika instrument att generellt arbeta med mot det sexuella våldet. Jag vet att justitieministern är medveten om detta. Jag kan såsom exempel nämna arbetet mot våldspornografin och arbetet för att stötta kvinnojourer och våldtäktskliniker. Det finns en mängd instrument att utnyttja, vilka har att göra med det förebyggande arbetet.

Därför blir min generella fråga till justitieministern: Bör inte lagen vara så utformad att ett sexuellt våld som utvecklas mot ett barn i ett fall som det nu aktuella leder till att domstolen med tvingande nödvändighet dömer för våldtäkt?
Herr talman! Jag vill börja med att kommentera ett påpekande som Barbro Westerholm gjorde, som jag tycker är viktigt och som vi alla torde vara överens om. Vi får inte diskutera ett enskilt fall. Samtidigt är det angeläget att vi följer vad som händer för att se om regering och riksdag har sett till att vi har tillräckligt bra lagar. Vi måste kunna föra principiella diskussioner, och vi måste kunna ta initiativ till lagändringar. Jag tycker också att jag i mitt svar tydligt har markerat att jag är intresserad av att fortsätta den översyn som är påbörjad. Vi vet ju, som jag sade, egentligen ännu inte om vi har ett nytt fall, eftersom ärendet inte är avslutat. Som princip tycker jag att det Barbro Westerholm säger om en gemensam behandling av dessa frågor är riktigt. Jag tror att vi har en rätt god uppfattning om hur vi egentligen vill att reglerna skall se ut. Men skulle vi ha en gemensam behandling, kommer det att ta lång tid innan vi får några förändringar över huvud taget. Gullan Lindblad frågade hur snabbt vi kunde genomföra förändringar. Ett av skälen till att vi arbetar på en departementspromemoria är att vi vill åstadkomma snabbare förändringar. Jag vill också påpeka att skälet till att senare tids lagstiftning inte tillämpas är förbudet mot retroaktiv lagstiftning. Det förbudet tror jag att vi principiellt är helt överens om. Däremot tror jag inte att vi kommer att klara av att med lagstiftningens hjälp formulera oss så tydligt och förutsebart att vi kan täcka alla situationer som kan dyka upp i framtiden.
Herr talman! Vi är medvetna om att vi inte får diskutera enskilda domar. Men samtidigt är det riksdagsledamöters sätt att aktualisera frågor. Vi har sett att justitieministern kommer att agera för en bättre tingens ordning. Det är vi naturligtvis glada för. Jag hävdar fortfarande att det måste ha varit något fel på lagen när man kan göra så illa mot ett litet barn och rätten ändå tar fasta på att flickan inte gjorde motstånd. Det är fruktansvärt om vi lever i ett samhälle, där små barn kan utsättas för detta. Vi vet nu att justitieministern är en kvinna med hjärtat på rätta stället. Hon har reagerat precis om vi har gjort och blivit upprörd. Vi vill göra lagen bättre. Vi hoppas nu naturligtvis på en snabb förändring. Jag tackar för detta och önskar justitieministern lycka till med ett bra förslag, som vi så småningom får ta ställning till.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för de kompletterande synpunkterna. Jag avsåg tidigare det skrivna svarets formulering. Justitieministern hänvisar till budgetpropositionen och säger att det för närvarande inom departementet utarbetas en promemoria, bl.a. angående en översyn av preskriptionsreglerna för sexualbrott. Justitieministern fortsätter: ''Dessutom kommer frågan om en eventuell kriminalisering av innehav av barnpornografi att behandlas i samma promemoria. Jag avser att undersöka förutsättningarna för att i det sammanhanget beröra de nu aktualiserade frågorna.'' Jag tycker att det här finns en öppning. Men vad avser justitieministern att göra om de som sysslar med lagskrivning inte anser att de kan ta hänsyn till de nu aktualiserade ärendena? Den straffskärpning som nämndes tidigare är, såvitt jag förstår, en sak för sig.
Herr talman! Jag kanske skall förtydliga vad jag menar med gemensam behandling. Det är många frågor som just nu ligger på riksdagens bord. Det gäller propositioner med förslag om lagstiftning och alla motioner som innehåller förslag om förebyggande insatser, behandlingsinsatser, hur man kan rehabilitera offer och förövare och utbilda nämndemän. Jag anser att det skulle vara en poäng i att man under våren behandlade dessa frågor samtidigt i riksdagsarbetet. Vi skulle då få ett ganska kraftfullt betänkande som markerar för omvärlden hur viktig vi anser att den här frågan är. I annat fall får vi splittra upp behandlingen så att det kommer en liten skvätt här och en liten skvätt där.
Herr talman! Jag förstår att lagstiftningen naturligtvis aldrig kan bli knivskarp, fullständig och total och att det gäller på många områden. På det här området måste det emellertid -- inte minst för barnens skull men också i avskräckande syfte -- vara fullständigt klart vilket brott man talar om. Det skulle därmed skapas ett försök till trygghet för dem som utsätts för ett sådant brott, vilket är nödvändigt. Preskriptionstidens längd är naturligtvis också av avgörande betydelse för att göra det möjligt för barn -- som kan leva i skräck under mycket lång tid efter det att brottet har begåtts -- att ta upp brottet. Jag vill än en gång tacka justitieministern. Om det finns något område där lagstiftningen bör vara knivskarp så måste det vara det här området.
Herr talman! Vi måste självfallet sträva efter att lagstiftningen skall vara knivskarp, och vi måste lära oss av de händelser som har inträffat. I mitt svar talade jag om att undersöka förutsättningarna att i samband med departementspromemorian beröra de aktualiserade frågorna. Avsikten är att man i det sammanhanget kan se på möjligheterna att genomföra förändringar, för att få till stånd ändringar som stämmer med vårt allmänna rättsmedvetande. Göthe Knutson, bakom detta uttalande ligger förhoppningen att vi skall kunna ta in även dessa frågor i samband med departementspromemorian. Det kan vi göra endast under förutsättning att det inte är alltför komplicerat och omfattande. Om vi inte kan ta upp det här i samband med de övriga frågorna beror det på att det krävs mera tid innan man kan få fram ett förslag. Redan i måndags diskuterade vi på departementet möjligheterna att ta upp frågan i det här sammanhanget. Barbro Westerholm tog upp frågan om gemensam behandling. Jag beklagar att jag missuppfattade henne litet grand tidigare. Redan nu pågår emellertid en diskussion om hur vi skall kunna samla de här frågorna som kanske främst rör Socialdepartementet och Justitiedepartementet. Vi har redan en diskussion på gång.
En dom nyligen vid Göta hovrätt har upprört en stor del av Sveriges befolkning. Domen gällde enligt Tingsrätten ett våldtäktsbrott mot en flicka, som var 8 år då brottet utfördes. Hovrätten ändrade domen till sexuellt umgänge med barn och mannen fick ett lindrigare straff. Eftersom domstolarna dömer så olika kan det finnas anledning att se över utbildningen av den personal som handlägger ärenden där våld mot barn ingår inklusive de domare som dömer i sådana mål, så att de förstår barns uttryckssätt i olika åldrar. Finns det någon plan för utbildning av de olika yrkesgrupper, t.ex. poliser, psykologer, jurister, domare, advokater, barnhälsovårdspersonal, socialarbetare, som har att göra med barn i svåra situationer?
Herr talman! Eva Zetterberg har frågat om regeringen avser att initiera ökade utbildningsinsatser om barns behov och utveckling bland domare och advokater. Margareta Viklund har frågat om det finns någon plan för utbildning av olika yrkesgrupper, t.ex. poliser, domare och advokater som har att göra med barn i svåra situationer. Frågorna är båda ställda mot bakgrund av en nyss meddelad dom i Göta hovrätt och berör i allt väsentligt samma saker. Jag har därför valt att besvara dem i ett sammanhang. Låt mig först säga att jag som justitieminister varken får eller vill kommentera enskilda domar eller beslut från våra domstolar. Frågeställarna har emellertid ifrågasatt om bl.a. domarnas kunskaper inom områden som rör olika övergrepp mot barn och barns reaktioner i sådana situationer är tillräckliga. Frågan gäller även poliser, advokater och socialtjänstens personal. Frågor om misshandel och sexuella övergrepp mot barn i olika åldrar dyker upp i olika sammanhang i våra domstolar. Inte bara i brottmål utan bl.a. också i sådana mål som rör omhändertagande av barn och ungdomar enligt de sociala vårdlagarna och i vårdnadsmål. Till en början kan jag för domarnas och åklagarnas del säga att dessa inte generellt kan förväntas ha någon expertkunskap om frågor som rör barns reaktioner inför sådana brottsliga förfaranden. Domstolen har ju alltid möjlighet att inom ramen för en rättegång inkalla och höra den expertis som finns i bl.a. barnpsykologi. Detta är dock inte alltid tillräckligt utan det är angeläget att domarna och andra yrkesgrupper inom rättsväsendet också själva har goda kunskaper om sexualbrott och övergrepp mot barn. Därför pågår kontinuerligt inom både domstolsväsendet och åklagarväsendet utbildning för domare och åklagare i dessa frågor inom såväl grundutbildningen som den vidareutbildning som erbjuds. Domstolsverket anordnar exempelvis seminarier i straffrätt, vårdnadsmål och mål om omhändertagande av barn där dessa aspekter behandlas ingående. Regionala studiedagar om sexualbrott arrangeras kontinuerligt och särskilt vad gäller incest för bl.a. länsrättsdomarna. Både domare och åklagare deltar regelbundet i konferenser och kurser om dessa frågor som arrangeras av Brottsförebyggande Rådet, Rädda Barnen, PBU m.fl. I dessa fall bekostas deras deltagande av domstols resp. åklagarväsendet. Även nämndemännen arrangerar genom sina egna organisationer och med ekonomiskt stöd från Domstolsverket seminarier, studiebesök och föredrag där frågor om sexuella övergrepp och misshandel mot barn behandlas. Inom Polishögskolan bedrivs i betydande omfattning både grund och vidareutbildning av poliser i frågor som rör sexuella övergrepp och misshandel mot barn. Något som tangerar detta ämnesområde är också den utbildning i ämnet våld mot kvinnor som Polishögskolan fått särskilda resurser från regeringen för att bedriva. Den riktar sig till ett mycket stort antal befattningshavare inom inte bara rättsväsendet utan också inom socialtjänsten och sjukvården. Domare och åklagare deltar även där. Även om det inte är mitt sakområde kan jag nämna att regeringen givit Socialstyrelsen uppdrag att utarbeta ett åtgärdsprogram för att bl.a. höja kompetensen hos de verksamma inom individ och familjeomsorgen i arbetet med utsatta barn. De nu berörda frågorna är naturligtvis en mycket viktig del i detta. Advokaternas kompetens i dessa avseenden är inte en fråga för regeringen men jag utgår från att deras egna organisationer erbjuder de utbildningar som kan behövas. Jag anser att den aktuella frågeställningen är både angelägen och viktig. Mot bakgrund av vad jag nu sagt anser jag emellertid att den utbildning som i dag bedrivs på Justitiedepartementets område i dessa frågor är väl ägnad att öka kunskapen om de stora problem som hänger ihop med sexuella övergrepp och misshandel mot barn. Jag tycker sammanfattningsvis inte att det nu finns skäl att vidta ytterligare åtgärder för utbildning av rättsväsendets personal beträffande dessa spörsmål.
Herr talman! Jag vill först tacka justitieministern för svaret. Jag vill också inledningsvis säga att jag hade förväntat mig att vi skulle ha haft en gemensam diskussion om de frågor som olika frågeställare har tagit upp, eftersom jag anser att det rör sig om olika aspekter på samma fråga. Även min fråga inrymde frågeställningen om den här lagen i sig är tillräcklig. Vi vet att sexuella övergrepp mot barn hör till de brott som svenska folket allra mest tar avstånd ifrån och allra mest önskar att samhället på alla sätt skall ingripa emot. Därför menar jag att frågeställningen om lagen i sig är tillräcklig också måste tas upp. Jag anser också att frågan om utbildning är mycket angelägen. Jag är tacksam för de olika uppgifter jag har fått här. Men jag vill naturligtvis fråga om justitieministern är nöjd med detta. Vi har här tagit en hovrättsdom som exempel för att göra frågorna mera konkreta. Denna hovrättsdom visar att det finns uppenbara brister i utbildning, möjlighet och förmåga hos domare att, i det här fallet, sätta sig in i ett barns värld. Jag anser när det gäller den här domen liksom tidigare frågeställare att det är självklart att ett brott där våld begåtts mot ett barn borde betraktas som våldtäkt, men vi skall inte här diskutera domsutslaget. Jag vill återigen fråga justitieministern om hon verkligen är nöjd med utbildningen. Finns det inte ytterligare brister på detta område? Behövs det inte mer utbildning inte bara på domstolsområdet utan också, som min medfrågare här har angett, på det sociala området hos vårdare m.fl? Regeringen borde ta ett mycket större ansvar. Jag vill också återknyta till den fråga som nämndes tidigare, nämligen möjligheten för regeringen att behandla hela frågeställningen om sexuella övergrepp mot barn i ett sammanhang.
Herr talman! Också jag ber att få tacka så mycket för svaret. I Dagens Nyheter i söndags kunde man läsa om en man som blivit utsatt för våldtäkt när han var åtta år, han är nu 65 år. Han hade då han var åtta år inga möjligheter att försvara sig mot den i styrka och storlek helt överlägsne mannen. Hade han gjort motstånd så hade han förmodligen blivit dödad, trodde pojken vid det tillfället. Han kände ett starkt hat mot den man som utförde våldtäkten och som han inte kände eller var bekant med. Pojken trodde att det var hans eget fel att han hade utsatts för övergreppet. En sådan handling kunde man ju bara göra mot den som var så litet värd som han var. Han hade ingen pappa, och han levde på undantag i släkten och utanför en verklig gemenskap. Detta är fritt återgivet av mig enligt Dagens Nyheter. Domarna för de våldtäkter som begicks för cirka sju år sedan mot de då åttaåriga flickorna upprör väldigt många i vårt land. Det kan ses av alla de ledamöter som har ställt upp här i dag. Den fråga som särskilt upprört är frågan om huruvida den ena flickan har gjort motstånd eller inte. Hur kan en åttaåring göra ett effektivt motstånd mot en fullvuxen människa som barnet dessutom känner förtroende för? Detta exempel visar att man måste ha en mycket dålig kunskap om barns, och i detta fall flickors, beteende för att kunna göra ett sådant uttalande och låta det vara underlag till den dom som sedan fälldes. Exemplet vittnar om att det behövs en större förståelse för barns situation vid olika våldsbrott. Domstolarna måste få en ökad kunskap om hur barn reagerar och uttrycker sig. Jag blev litet grand konfunderad över statsrådets svar. Statsrådet säger: Jag tycker sammanfattningsvis inte att det nu finns skäl att vidta ytterligare åtgärder för utbildning av rättsväsendets personal beträffande dessa spörsmål.
Herr talman! Jag har tydligen uttryckt mig oklart när jag talade om att det inte fanns skäl att nu vidta ytterligare åtgärder. Det är viktigt för mig att poängtera att det måste vidtas åtgärder. Jag är inte nöjd med dagens situation. Hade jag varit nöjd med dagens situation skulle vi inte fortsatt att utöka utbildningen som vi gör. Vad jag säger är att det är viktigt att vi forsätter att genomföra de förändringar som vi har beslutat om. Men att därutöver göra mer just nu är enligt mening inte påkallat. Jag kopplar detta till det som Eva Zetterberg sade om utbildning för fler grupper. Det är någonting som startade i höstas. Jag nämner också i mitt svar att det sker en gemensam utbildning för rättsväsendets personal tillsammans med socialarbetare, sjukvårdspersonal och andra. Detta kommer att sprida sig som ringar på vattnet i och med att utbildade instruktörer nu har satt i gång med utbildningar inom resp. län. Det är viktigt att poängtera att vi har mycket kvar att göra. Vi skall fullfölja de planer som vi har och de utvidgningar som genomförts innevarande budgetår.
Herr talman! Jag tror att det finns behov av ytterligare utbildning och insatser från regeringen och från alla möjliga håll. Vi har ett exempel från Polishögskolan där Monika Dahlström-Lande, som är en mycket känd expert på sexuella övergrepp mot barn, har haft stora svårigheter att vara kvar i sin tjänst och funktion på Polishögskolan. Jag vill också ta upp frågan om att behandla dessa frågor i ett gemensamt sammanhang här i riksdagen. Jag vet inte om statsrådet är insatt i att vi här i riksdagen har bildat en barngrupp där det finns representanter från samtliga partier och där bl.a. Margareta Viklund och jag ingår. Vi har i år väckt fyra helt gemensamma motioner, bl.a. om förlängd preskriptionstid på minst 20 år för sexuella övergrepp mot barn. Vi har diskuterat olika frågor som berör barn. För oss känns det alldeles tydligt och klart. Vi vill inte ha en uppdelning där det i ena fallet är en social fråga, i andra fallet en fråga för Justitiedepartementet, och att frågan i ett annat fall går in på Utbildningsdepartementets område. Vi vill kunna behandla dessa frågor i ett sammanhang. Det är naturligtvis regeringen som bestämmer hur förslag i dessa frågor presenteras för riksdagen. Men det finns alldeles klart ett sådant intresse från riksdagsledamöternas sida.
Herr talman! Det är positivt med den ökade satsning som regeringen tänker göra och som man nu håller på att genomföra på utbildningsområdet. Men precis som Eva Zetterberg här säger skulle det kännas mycket bra om vi kunde få se en plan på hur man har tänkt sig att lägga upp den här utbildningen i gemenskap och samförstånd mellan olika departement, olika instanser och olika enheter. Som jag ser det måste domstolarna få en ökad kunskap om hur barn reagerar och hur de uttrycker sig. Det är viktigt att få denna kunskap. Det är dags att lyssna på barnen på ett alldeles speciellt sätt i olika rättsliga sammanhang och att också ge ett ökat stöd till barn som brottsoffer. Olika yrkesgrupper behöver därför utbilda sig mer så att de får lära sig att förstå hur barn reagerar i olika sammanhang. När de inte har tillräckligt med ord kan de kanske tala med sin kropp. Man måste lära sig hur barn använder det språket när de vill berätta om någonting som är otrevligt.
Herr talman! Det Margareta Viklund nu tar upp är en viktig punkt i den utbildning som sker, nämligen att få oss vuxna att förstå de signaler barnen ger. Det är också till stor del fråga om förhörsteknik och annat där teknik egentligen låter som fel ord. Det är ju egentligen motsatsen vi är ute efter. Regeringen arbetar med en gemensam bearbetning av frågorna. Men någon måste ha huvudansvaret. Många frågor har Socialdepartementet huvudansvaret för, men det finns ett nära samarbete. Det är viktigt. Jag vill anknyta till det Eva Zetterberg talade om i sitt första inlägg, nämligen en gemensam diskussion här i dag av de olika frågorna. Med tanke på att jag i dag skulle haft totalt fem minuter på mig att besvara alla de frågor som kommit upp, tror jag att Eva Zetterberg inte hade blivit så nöjd om vi hade tagit alla frågorna på en gång.
Herr talman! Jag har stor förståelse för detta, och jag tycker att det är bra med ett utförligt svar. Men jag vill gärna stå på mig. Jag tror att ytterligare utbildningsinsater är nödvändiga. Jag vill också peka på ett annat förslag från denna gemensamma barngrupp som gäller umgängesfrågor. Det barnperspektiv som Margareta Viklund lyfte fram vill vi poängtera. Det är inte att döma ut vissa yrkesgrupper som dåligt insatta. De har inte denna specialistutbildning. De har en juridisk utbildning. Barnperspektivet måste stärkas inom domstolsarbetet. Det är inte regeringens sak att gå in i Advokatsamfundet och leda dess utbildning. Men det vore väsentligt om regeringen kunde bidra till att barnperspektivet stärks även där.
Herr talman! Jag kanske låter litet tjatig, men jag tycker att detta med utbildning är mycket viktigt. Det är över huvud taget oerhört betydelsefullt att stärka barns rättssäkerhet. När det gäller de signaler som dessa olika domstolar har sänt ut till svenska folket och till barnen vore det intressant att veta vilka signaler som egentligen har gått fram. Det är oerhört viktigt att skilda domstolar kommer till ungefär samma resultat i olika brottmål, framför allt när det gäller barn och barns rättssäkerhet. Jag tror att många barn som får dessa signaler upplever att det inte är så viktigt med dem och vad de utsätts för. Det är djupt olyckligt om domstolarna sänder ut de signalerna.
Herr talman! Jag tycker att vi har markerat vikten av utbildning genom det sätt som utbildningen lades upp på vid starten i höstas. Det är viktigt att vi snabbt får så många som möjligt utbildade. Det klarar vi inte av genom att ta dem en och en här i Stockholm. Det var därför vi såg till att ha grupper från resp. län som utbildades som instruktörer. De är nu ute i alla länen för att så snabbt som möjligt ge utbildning till domare, åklagare, socialtjänstpersonal osv. Det visar att vi tycker att det är viktigt att det går snabbt.

Herr talman! Kent Carlsson har frågat mig vad jag avser att vidtaga för åtgärder för att spaningsledningen vad gäller mordet på Olof Palme skall få tillgång till en skrivelse som den begärt att få del av, men som Säkerhetspolisen ej kunnat återfinna. Som Kent Carlsson säkert känner till är det inte en uppgift för mig som justitieminister att agera i enskilda ärenden. Jag tänker därför inte, och får därför inte, vidta någon åtgärd. Jag utgår från att Säkerhetspolisen och Palmegruppen samarbetar i den utsträckning som behövs och att vederbörande chefer vidtar åtgärder om så skulle erfordras.
Herr talman! Jag vill tacka för det något korta svaret. För det första kan man väl slå fast att det samarbete som justitieministern efterlyste i slutet på sitt svar inte fungerar. Spaningsledaren Hans Ölvebro har offentligt klagat över att SÄPO inte har sett till så att han har fått den här viktiga handlingen. Det är riktigt att justitieministern som enskild minister inte kan göra något, men regeringen som kollektiv kan ju göra saker. Den kan fatta beslut som gör att man får myndigheter att utföra vissa uppgifter åt landets regering. Enligt regeringsformen lyder även den här myndigheten under regeringen. Det är en fråga om vilken politisk vilja som finns för att se till att det här ärendet blir uppklarat. Jag har även hört att justitieministern är motståndare till en ny kommission som skulle utreda spaningsarbetet och alla turerna runt det. Jag stärks ytterligare i min uppfattning att det finns ett stort behov av en sådan kommission. Låt oss lämna själva sakfrågan. Det rör sig om en myndighet under regeringen som slarvar bort sekretessbelagda handlingar, vilket det faktiskt är fråga om här. Där är riksdag, konstitutionsutskott och grundlag mycket tydliga. Speciellt sekretessbelagda handlingar skall man hålla reda på och veta var de finns i myndigheten. Det måste ändå vara en uppgift för justitieministern att se till så att de myndigheter som lyder under regeringen, och indirekt under justitieministern, faktiskt följer de riksdagsbeslut och den grundlag som vi har och som finns i tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen.
Herr talman! I sin fråga för Kent Carlsson fram det s.k. Norrköpingsbrevet. Det är en händelse som inträffade under den gamla regeringens tid. I höstas eller våras gjorde JO påpekanden när det gäller handläggningsrutiner inom SÄPO. Det är naturligtvis en skyldighet i första hand för rikspolischefen att kontrollera att man ändrar sina rutiner så att denna typ av händelser inte på nytt kan inträffa. Denna händelse inträffade vad jag har förstått på 80-talet, och JO har uttalat sig rent generellt 1992. Då finns det en skyldighet i första hand för rikspolischefen att följa upp att man får rätt handläggningsrutiner.
Herr talman! Låt mig först ta upp sekretessfrågan. Det är alldeles utmärkt att våra myndigheter som har till uppgift att bevaka andra myndigheter gör det. Men det har uppenbarligen inte fungerat på en viss myndighet, nämligen Säkerhetspolisen, på 90 talet efter det att vi har bytt regering. Då måste jag få ställa en fråga. Regeringen har ju ett politiskt ansvar för att se till så att våra myndigheter följer de lagstiftningar och andra beslut som myndigheter fattar med anledning av myndighetens agerande. Förbereder regeringen något speciellt förslag till riksdagen som skärper kraven på t.ex. Säkerhetspolisen att hålla reda på sina handlingar? Det är den ena frågan. Den andra frågan gäller själva sakfrågan. Det är ju ett politiskt ansvar man får ta. Det är först nu som vi har fått vetskap om dessa handlingar genom massmedia. Det är genom massmedia som vi det senaste året har fått reda på att det faktiskt är så att spaningsledningen inte har fått del av en sådan oerhört väsentlig handling. Det måste väl ändå vara ett ansvar för den här regeringen, eftersom det har skett under den här regeringens tid?
Herr talman! Jag kan inte se att vi skulle behöva skärpa de lagliga kraven. Kraven finns. Sedan har vi skyldighet att agera mot de personer som inte uppfyller kraven. Jag vill också påpeka att åtgärder har vidtagits efter det att JO kom med sina uttalanden. Jag vet inte vart Kent Carlsson vill komma när det gäller det försvunna brevet. Skall jag eller statsministern gå och leta i arkiven?
Herr talman! Det är ett märkligt uttalande av landets justitieminister. Här har en myndighet, i en mycket viktig fråga som har stor betydelse för det fortsatta spaningsarbetet, slarvat bort handlingen. Det måste ju föranleda någon tanke hos den samlade regeringen. Den har ju faktiskt möjligheter att ställa krav på SÄPO att göra nya undersökningar i sina arkiv om man inte kan hålla reda på papperen. Om man finner att SÄPO rent av är ovillig att lämna ut en handling, har regeringen alltid möjlighet att återkomma till riksdagen för att få ett speciellt bemyndigande om det skulle behövas och om man är intresserad av att spaningsledningen får ta del av denna i spaningsarbetet viktiga handling.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat kulturministern om vilka åtgärder som regeringen är beredd att vidta för att också Sverige skall lämna bidrag till vård och stöd för massvåldtäkternas offer. Frågan har överlämnats till mig. Det råder ingen tvekan om att vi i Europa i dag genom kriget i det forna Jugoslavien upplever de mest omfattande och hänsynslösa brotten mot de mänskliga rättigheterna sedan andra världskriget. Det systematiska användandet av våldtäkter mot kvinnor såsom ett led i den s.k. etniska rensningen är en del av dessa fruktansvärda brott. Förutom EG-rapporten om våldtäkter har jag också tagit del av Amnestys redovisning av förekomsten av dessa brott. Sverige har under det senaste året använt 320 miljoner kronor av katastrofmedel för humanitära biståndsinsatser i det forna Jugoslavien. Vårt stöd är främst inriktat på FN:s och Röda korsets verksamhet och har gällt i första hand akuta insatser för de ca 3 miljoner flyktingarna i regionen med särskilda tyngdpunkter på Bosnien Efter rapporter om massvåldtäkt mot kvinnor har regeringen i kontakt med FN:s flyktingkommissariat och Röda korset understrukit vikten av att hjälpverksamheten särskilt inriktas på vård och stöd till dessa. Röda korset i Kroatien har ett projekt under utveckling med denna inriktning som finansierats genom svenska Röda korset av biståndsmedel. FN:s flyktingkommissariat och Världshälsoorganisationen har båda aviserat att de kommer att presentera projekt för de drabbade kvinnorna i den FN-appell som presenteras i mars månad. Regeringen kommer att ge avsevärda bidrag till FN-appellen och kommer därvid att särskilt uppmärksamma program för de drabbade kvinnorna. Regeringen är även beredd att stödja andra initiativ, från t.ex. enskilda organisationer, som kan komma att presenteras.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är ofattbara brott som begås i det smutsiga kriget i det forna Jugoslavien. Vi nås dagligen av information om detta. Det är inget nytt med massvåldtäkter som en mycket avsiktlig och systematisk del av krigsföringen. Det var något som t.ex. Irak använde sig av för att visa sin makt, demoralisera, förnedra och fördriva kurder. Dessa systematiska massvåldtäkter började i Bosnien i april 1992. Det tog dock lång tid och flera rapporter innan det här blev mer officiellt antaget som en sanning. Det är nu snart ett år sedan som detta började. Men det var först vid årsskiftet som FN:s rapport blev klar. Det finns olika siffror om hur många våldtäkter det rör sig om. Men i alla rapporter nämns att också barn drabbas. Vi får nog aldrig veta hur många det egentligen rör sig om. Många av kvinnorna och barnen finns i massgravar. Våldtäkter är en klar krigsförbrytelse enligt Artikeln tar upp frågan om våldtäkter, påtvingad prostitution -- ja, varje slag av otillbörligt närmande. Fördragsslutande länder har ju ett ansvar när det gäller att påtala dessa brott. Säkerhetsrådet har uppdragit åt Juristkommissionen, med Fritz Karlshov som ordförande, att arbeta fram underlag till en internationell tribunal om dessa krigsbrott. Vet statsrådet hur långt man har kommit i det arbetet?
Herr talman! Jag vet att arbetet fortgår, men jag kan inte säga när det skall bli färdigt. Vi i regeringen har under alla omständigheter, som framgick av mitt svar, försökt att ställa upp och finnas till hands med medel i de sammanhang där det är möjligt för att ta hand om offren. Det groteska är ju att offren är så många och att detta faktiskt har skett. Herr talman! Situationen är relativt komplicerad eftersom det är fråga om olika kulturer, religioner och traditioner. Jag skulle gärna se att man via någon enskild organisation kunde nå fram till dessa grupper -- inte minst till enskilda muslimska grupper. Det är säkert via dem som den bästa hjälpen kan nå fram.
Herr talman! Offren är många, och dess värre blir de fler för varje dag. Det är den tragiska sanningen. Man önskar verkligen att det kan vara möjligt att ordna en internationell tribunal nu under pågående krig som ett medel för att få slut på kriget. Anledningen till att jag ställde denna fråga till Birgit Friggebo var att jag ville veta vad som görs i det här landet med de kvinnor och barn som kommer hit. Finns det en beredskap? Tas de om hand? Sker det över huvud taget undersökningar för att ta reda på om de har varit utsatta för dessa hemska kränkningar? Vi hörde tidigare i debatten att alla är införstådda med att barn som har varit utsatta för dessa hemska händelser behöver hjälp -- både med att bota, lindra och rehabilitera. Det är inte bara fråga om att sända ner pengar till det forna Jugoslavien. Det är jättebra. Men görs det något för att hjälpa dem som redan har tagit sig hit till Sverige?
Herr talman! Jag är inte så säker på att vi får slut på detta vanvett även om Juristkommissionen kommer till skott och det upprättas en tribunal. Här har vädjats, medlats, förhandlats, utlysts vapenvilor, och vi har hoppats. Ändå blommar vanvettet upp igen. Det var kanske ett felaktigt uttryck. Vanvettet finns där ständigt. Det är nog ändå bra att skicka pengar dit ner. De flesta finns ju där. Vi har ingen ymnig ström hit för närvarande från den regionen. Jag tror att det är bäst om vi kan hjälpa de våldtagna kvinnorna i deras hemmiljö, kultur och tradition. Det är svårare att bistå dem när det väl har kommit till vår tradition och miljö. Om och när de har kommit hit är det självklart att all tänkbar psykologisk hjälp skall ges.
Herr talman! Naturligtvis är det bra och positivt med de insatser som Sverige redan har gjort. Jag tror också att det är bäst om människor kan hjälpas i de områden de redan befinner sig i. Jag har inte alls uppfattningen att vi skall ta dem hit för att hjälpa dem här. Men det är inte möjligt att vi skall resonera som så, att de som redan är här skall skickas tillbaka för behandling. De måste ju få behandling här. Man får aldrig ge upp försöken att få slut på kriget. Ett försök skulle vara att ordna en tribunal under pågående krig och påtala de brott mot krigslagarna som landet begår.
Herr talman! Jag har inte någon annan uppfattning än den Berith Eriksson har.

Herr talman! Tage Påhlsson har frågat mig om regeringen har för avsikt att avvakta Regionberedningen innan man avger förslag till ny skogsvårdsorganisation. Sven Lundberg har frågat om jag avser att lägga fram det förslag till ny organisation som 1990 års Skogspolitiska kommitté har lämnat. Den Skogspolitiska kommitténs förslag handlar bl.a. om den statliga skogsvårdsorganisationen och har remissbehandlats. I lagrådsremissen som lämnades till lagrådet den 29 januari anger jag att det för närvarande inte är lämpligt att ta slutlig ställning till en ändrad regionindelning för skogsvårdsstyrelserna. Den frågan bör i stället anstå till dess att Regionberedningen har lämnat sina förslag. Vissa ändringar kan emellertid bli aktuella redan innan beredningen har slutfört sitt arbete. Jag syftar då på det förhållandet att besparingskrav kan ge anledning till en samordning av funktionerna vid vissa av de mindre skogsvårdsstyrelserna. Avsikten är att organisationsfrågan med denna begränsning skall tas upp i den skogspolitiska propositionen som regeringen har för avsikt att lämna till riksdagen senare i vår. Beredningen av de förslag som skall ingå i propositionen pågår.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Det var för dagen ett mycket positivt svar. Men här framgår också att det skall komma nya förslag när det gäller samordning av funktionerna vid vissa av de mindre skogsvårdsstyrelserna. Hur ser statsrådet principiellt på det område som jag kommer från, nämligen Västernorrlands län? Det är ett stort skogslän. Kansliet är lokaliserat till Sollefteå. Det betyder mycket från sysselsättningssynpunkt om kansliet läggs ned. Jag vet att företrädare från Sollefteå kommun har gjort uppvaktningar. Statsrådet känner till problemen där. Jag är mycket intresserad av att få veta hur statsrådet principiellt ser på förslaget från
Herr talman! Jag kan, precis som Sven Lundberg, bara be att få tacka statsrådet för ett positivt svar -- än så länge. Det är ju uppenbart att statsrådet och hans medhjälpare har tagit intryck av de uppgifter som har lämnats, bl.a. vid uppvaktningar. Det får vi tacka för. Det visar att demokratin fungerar. Jag vill, liksom Sven Lundberg, antyda en viss oro för det som sägs i svaret om att man skall överväga en samordning av funktionerna vid vissa av de mindre skogsvårdsstyrelserna. Jag menar att de skogsvårdsstyrelser i norra delarna av Sverige som vi talar om inte tillhör de mindre. Det blir fråga om jättedistrikt. Jag hoppas att man inte har funderingar på att vidta några åtgärder i den vägen i t.ex. Sollefteå eller i Östersund. Jag skulle samtidigt vilja ställa en fråga som inte direkt hör ihop med detta, men det är i högsta grad sammankopplat, nämligen att man nu vill låta skogens miljöfrågor handhas av länsstyrelserna i stället för av skogsvårdsstyrelserna. Hur ligger det till med denna fråga?
Herr talman! Låt mig först nämna att det förslag som har lagts fram av Skogspolitiska kommittén grundades på de förutsättningar som nu gäller om att vi måste spara i den statliga administrationen också på skogsvårdsområdet. Jag delar Skogspolitiska kommitténs uppfattning på en punkt, nämligen att det finns anledning att spara på den regionala nivån samtidigt som man måste ha en strävan att upprätthålla den karaktäristiska organisationen i skogsvårdsorganisationen, dvs. med distrikt och en lokal förankring ute bland skogsägarna. Det är detta som har lett fram till det förslag som fanns i utredningen. Vi har i särskild ordning uppdragit åt Regionberedningen att se över ansvarsfördelningen i stort mellan den statliga och den kommunala sektorn. Det är naturligtvis inte bra att göra en ny indelning inom ett statligt organ samtidigt som man ger ett uppdrag till en utredning att se över helheten. Det är skälet till att vi nu låter detta vila utan ett ställningstagande i frågan. Vad jag har sagt om några mindre skogsvårdsstyrelser torde, som Tage Påhlsson antydde, knappast gälla de skogsvårdsstyrelser som är aktuella i detta fall, dvs. i Västernorrland och i Jämtland. En sammanslagning av dessa båda skulle väl innebära en sådan storleksordning att en femtedel av Sveriges skogsmark skulle hamna i ett område. Det är väl uppenbart att man skall ta intryck av opinioner. Nu är det inte alltid så enkelt att göra det, eftersom opinionerna växlar. I slutändan får man därför försöka att ändå göra en bedömning. Men vid uppvaktningen från Västernorrland fick jag ändå blicken fäst på kartan och tittade litet extra på avståndet nedifrån södra Härjedalen upp till gränsen mot Västerbotten ute vid kusten.
Herr talman! Statsrådets svar liksom det som statsrådet sade om att kartan talar för sig själv var mycket positivt. I detta sammanhang handlar det om mycket stora geografiska avstånd. Jag är för dagen mycket nöjd med de besked som statsrådet har lämnat. Vi får se vad Regionberedningen kommer fram till och vad statsrådet då slutligen kommer att säga. Det blir kanske möjligheter att senare återkomma med nya frågor.
Herr talman! Jag skulle återigen vilja tacka jordbruksministern för detta klara besked som gör att vi kan vara lugna när det gäller skogsvårdsstyrelsernas distriktskontor i Jag konstaterar emellertid att jag inte fick något svar på min kanske litet annorlunda fråga om miljöfrågorna. Jag skulle gärna vilja ha ett litet förhandstips från jordbruksministern om det är lämpligt att dela skogens miljöfrågor och ta dem från skogsvårdsstyrelserna och överföra dem till länsstyrelserna. Är det inte lämpligt att samordna detta?
Herr talman! Jag vill bara ytterligare en gång understryka att det förhållandet att vi nu inte lägger fram något förslag om ändrad indelning inte innebär att vi har tagit ställning i princip till Skogspolitiska kommitténs förslag. Den frågan får anstå till dess Regionberedningen har lagt fram sitt förslag. När det gäller den andra frågan, som jag inte hann svara på i mitt föregående inlägg, kommer den att tas upp i den proposition som snart kommer att läggas fram. Det finns en strävan -- det fanns det även i utredningen -- hos regeringen att skogsbrukaren skall ha så få myndigheter som möjligt att vända sig till. Vi vet samtidigt att det under debattens gång har väckts förslag om inlemmande av skogsvårdsstyrelserna i länsstyrelserna. Det är en fråga som utredningen inte har haft till uppgift att diskutera. Om det skulle bli aktuellt kan denna fråga naturligtvis komma upp till förnyad diskussion. Jag uppfattar det dock som att den frågan inte kan diskuteras vidare förrän frågan om den slutliga lösningen av skogsvårdsorganisationen blir aktuell om några år.
Herr talman! Jag får tacka för detta svar så länge. Jag förstår att statsrådet inte kan ge några definitiva besked om miljöfrågorna och skogsvårdsfrågorna. Jag tackar återigen för det positiva beskedet, och jag skall hälsa hem till Västernorrland.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att de nya direktiven för färdtjänsten skall tillämpas på ett så smidigt, mänskligt och ekonomiskt sätt som möjligt. Mot bakgrund av att kostnaderna för riksfärdtjänsten successivt har ökat har det också diskuterats olika åtgärder för att begränsa dessa. Som framgår av årets budgetproposition kommer närmare förslag om framtida regler och villkor för riksfärdtjänsten att föreläggas riksdagen under våren 1993.

Herr talman! Det har förekommit en del rapporter i massmedia om de missförhållanden som Elisabeth Fleetwood hänvisar till. Jag tror att en gemensam nämnare för dessa problem är att nuvarande system, som innebär att det är en instans som beslutar och en annan som betalar, leder till denna typ av missförhållanden. Regeringen har nu föreslagit att ansvaret skall överföras även till dem som fattar beslut i dessa frågor. Det tror jag blir den kanske viktigaste åtgärden för att skapa goda förhållanden. Vi kommer alltså att under våren lägga fram ett förslag till nya villkor för riksfärdtjänsten, och då tror jag att det finns anledning att i den behandling som sker både i regeringskansliet och senare här i riksdagen ta till vara de erfarenheter som finns och se till att det blir ett så bra och heltäckande förslag som möjligt.

Herr talman! Lennart Fremling har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta beträffande Bromma flygplats för att minska de kringboendes oro för sin säkerhet och sin miljö. Som Lennart Fremling nämner i sin fråga har trafiken mätt i antal passagerare vid Bromma flygplats ökat kraftigt under år 1992. Detta är en naturlig följd av att trafikflyget åter i viss mån börjat utnyttja flygplatsen efter beslutet om avreglering av den svenska inrikesflygmarknaden. Antalet starter och landningar vid Bromma har emellertid inte påverkats så mycket jämfört med tidigare år. Den största förändringen gäller således typen av flygplan. Som frågeställaren också känner till har Stockholms stad beslutat att Bromma skall bibehållas som flygplats. Bromma har redan i dag koncessionskrav beträffande buller. All den trafik som nu utnyttjar Bromma klarar dessa krav. Villkoren sätter också en gräns för hur mycket trafik flygplatsen totalt sett får ha. Denna gräns är nu i det närmaste nådd. Regeringen fattade därför den 19 november förra året beslut om nya riktlinjer för hur den tillgängliga kapaciteten på Bromma skall utnyttjas. Bl.a. innebär dessa att ingen ytterligare utrikestrafik tillåts på Bromma och att flygplanstyper som inte är lämpade för förhållandena på Bromma kommer att hänvisas till Arlanda. Dessa riktlinjer avses gälla tills vidare i avvaktan på den förnyade koncessionsprövning enligt miljöskyddslagen av Bromma som Luftfartsverket avser att ansöka om under år 1993. Vid denna prövning kommer givetvis de kringboendes synpunkter att vara viktiga. Vad gäller flygsäkerheten ligger det inom Luftfartsinspektionens ansvarsområde att fastställa nödvändiga föreskrifter för att uppnå en så säker flygtrafik som möjligt på Bromma. Mot denna bakgrund är jag nu inte beredd att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av frågan.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det klarläggande svaret. Den oro som de kringboende känner för flygolyckor, luftföroreningar och buller måste tas i beaktande då man överväger flygplatsens framtid. Man bör på sikt också överväga annan användning av detta värdefulla markområde. Det är alltid svårt att på ett objektivt och rättvist sätt avväga olika användningssätt mot varandra. Dock går det ändå att göra kalkyler på markvärdet, och en rimlig ränta kan beräknas på detta. Såvitt jag vet belastas inte flygverksamheten med sådana avgifter att en rimlig förräntning uppstår på markvärdet. Sett från min liberala utgångspunkt bör flygresenärernas betalningsvilja vara en grundläggande faktor för den flygverksamhet som skall bedrivas i vårt land. Det är då viktigt att prissättningen görs korrekt, utgående från ett samhällsekonomiskt synsätt. Också miljöaspekterna måste beaktas. Det vore då olyckligt om flyget expanderar och drar till sig resenärer som tvekar i valet mellan tåget och flyget. Ökat trafikflyg på Bromma på orättvist gynnsamma villkor riskerar att ge ett kraftigt felaktigt resemönster sett från samhällsekonomisk synpunkt. Särskilt fel blir det i den tankevärld som jag som liberal representerar, eftersom vi liberaler vill använda ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken.
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att man tar de kringboendes synpunkter och oro på allvar, som jag säger i mitt svar. Lennart Fremling tar upp frågan vilka ekonomiska styrmedel som finns i detta sammanhang. Det är de avgifter som tas ut av Luftfartsverket från flygföretagen. Man har nu aviserat att de avgifterna skall höjas ganska kraftigt. Det har föranlett protester från de operatörer som nu konkurrerar med SAS och hittillsvarande Linjeflyg på inrikesnätet. Vilken ränta som man vill ha som avkastning på marken är en fråga som måste avgöras vid de förhandlingar som förs mellan å ena sidan Stockholms stad och å andra sidan staten/Luftfartsverket. Nu har, som sagt, Stockholms stad genom en politisk majoritet där även Lennart Fremlings parti har ingått bestämt sig för att upplåta denna mark för ytterligare 15 år framåt. De frågor som Lennart Fremling väcker i den delen måste vara en mycket viktig ingrediens i de förhandlingarna. Vad man där åstadkommer måste sedan avspegla sig i de avgifter som Luftfartsverket tar ut av operatörerna.
Herr talman! Det gläder mig att ministern visar så stor förståelse för den oro som de kringboende känner och att de kringboendes synpunkter anges få stor vikt vi framtida överväganden. Jag kan väl också uppfatta statsrådets svar så att regeringen i en ökande utsträckning kommer att använda sig av samhällsekonomiska kalkyler där även miljöeffekter av olika verksamheter beaktas. Herr talman! Jag har tilltro till att regeringen vill utveckla och använda kalkylmetoder som gör att samhällets resurser av olika slag kommer till en allt effektivare användning. Då menar jag inte enbart en ekonomisk effektivitet utan en beräkning av livskvalitet som tar hänsyn till långsiktiga effekter på miljön och även till människors oro för olyckor, buller och luftföroreningar. Jag utgår från att den förutskickade infrastrukturpropositionen kommer att innehålla analyser och resonemang som kan ligga till grund för en saklig debatt om avvägningen mellan olika trafikslag.
Herr talman! När det gäller den senare punkten är det alldeles riktigt att övervägandena i investerings inriktningspropositionen utgår just från samhällsekonomiska kalkyler, som inte minst inkluderar olika miljöaspekter. När det gäller koncessionsvillkoren för Bromma skall Luftfartsverket under försommaren komma in med en ansökan om en helt ny miljöprövning. Orsaken är att verksamheten har, som det heter, genomgått en väsentlig förändring genom den ökade trafiken. Därför är det nu viktigt att detta koncessionsbeslut också berör andra faktorer än buller, nämligen utsläpp till luft och vatten från flygplatsen. Det kommer, Lennart Fremling, att bli en heltäckande miljöprövning av denna verksamhet.
Herr talman! För att en marknadsekonomi skall fungera bra och ge frihet åt individen utan att samtidigt inkräkta på andras berättigade krav menar jag att denna typ av resonemang måste få bli avgörande för om Bromma flygplats skall vara kvar på lång sikt eller inte. Ett bra sätt att minska de kringboendes oro är naturligtvis att minska flygtrafiken. I det sammanhanget kan det vara viktigt att satsa på järnvägstrafik.
Herr talman! I den senare delen blir det alltså miljöprövningen som avgör vilken volym och vilken typ av trafik som kommer att tillåtas under de kommande 15 åren.

Herr talman! Björn Samuelson har frågat mig vilka åtgärder regeringen planerar vidta för att behålla trafiken via Kil--Arvika--Charlottenberg. Målsättningen är tvärtom att öka godsvolymerna. När det gäller investeringar i järnvägar avser regeringen att inom kort presentera ett förslag i en proposition om långsiktiga investeringar. SJ skall i enlighet med 1988 års trafikpolitiska beslut bedriva järnvägstrafik på företagsekonomiska grunder. För att skapa förutsättningar för en livskraftig och konkurrenskraftig järnvägstrafik måste SJ ges möjlighet att fatta kommersiella beslut utan inblandning från regeringen. Avseende den av staten upphandlade trafiken har jag ingen anledning att ifrågasätta de bedömningar som statens förhandlare gjort vid upphandlingen. Jag är således med denna bakgrund för närvarande inte beredd att vidta några åtgärder med anledning av Björn Samuelsons fråga.
Herr talman! Först vill jag tacka kommunikationsministern för svaret. Det är inte ett behov av att vara tjatig som gör att jag ställer om denna fråga i olika sammanhang, utan det är därför att det hela tiden händer saker. På norsk sida är banan av mycket högre standard än på svensk sida. Enligt tidningsuppgifter är det möjligt att köra i 160 Norrmännen planerar nu en mångmiljardsatsning på en ny flygplats, Gardemoen, som skall ligga mycket nära denna sträcka. Det finns beslut i Nordiska rådet om att vi skall bygga samman våra nordiska huvudstäder med snabbtågstrafik. Slutet på ministerns svar är ju inte särskilt upplyftande, men jag är optimist av ohejdad vana. I det svar som Mats Odell har lämnat framhålls att han inom kort skall presentera ett förslag i en proposition om långsiktiga investeringar. Är det möjligt att bansträckan Kil--Charlottenberg kommer att finnas med i denna proposition? Det går bara att köra 70 km i timmen där, Mats Odell, och det är inte bra. Det är inte heller bra för SJ att ha dessa villkor om man nu skall bedriva järnvägstrafik på företagsekonomiska grunder. Det är dessutom i dag billigt att göra dessa insatser, och det skulle vara bra ur arbetsmarknadspolisk och ur miljöpolitisk synpunkt. I dag fraktas ungefär Jag vill alltså fråga om denna bana kan finnas med i den kommande propositionen. Till slut: När kan vi räkna med att kunna åka med snabbtåg mellan Stockholm och Oslo?
Herr talman! Jag tror att Björn Samuelson och jag är helt eniga om att det som vi skall satsa på framöver är järnvägen som ett framtida kommunikationsmedel, trots att det är ett mycket gammalt sådant. Järnvägen har fått en renässans. Sverige är i dag det land i Europa som satsar mest på järnvägsinvesteringar per kapita. Både Björn Samuelson och jag vet att det inte är särskilt många människor i Sverige i förhållande till den landyta som vi har att försöka täcka med bra kommunikationer. Inte desto mindre är frågan intressant. Finns denna sträcka med i den kommande propositionen? Den frågan kan jag inte svara på, men jag kan hänvisa Björn Samuelson till det underlag som Banverket har lämnat in. Banverket har lämnat in underlag för en högre och för en lägre nivå. Jag konstaterar att en upprustning av sträckan Kil--Charlottenberg ingår redan i den grundsatsning som Banverket har lämnat in som ett förslag till regeringen.
Herr talman! Jag förutsätter att kommunikationsministern då lyssnar mycket noga på Banverket och kanske accelerar litet ytterligare i förhållande till dess förslag när det gäller antalet resande och hastigheter. När tror Mats Odell att vi kommer att kunna åka snabbtåg mellan Stockholm och Oslo?
Herr talman! Det är för tidigt för att jag skall kunna ge något svar på det. Det är ett gott stycke på väg att vi redan i dag kan åka snabbtåg till Karlstad, och jag skulle önska att fler utnyttjade den möjligheten. Det är viktigt att ett snabbtåg också utgör ett reellt alternativ till exempelvis flyget. Det är, som Björn Samuelson påpekar i sin fråga, viktigt att vi kan hålla en tillräckligt hög hastighet för att det här skall bli aktuellt. Det ligger nog dess värre ett stycke framåt i tiden. Hur långt kan jag inte i dag svara på.
Herr talman! Pågår ett utredningsarbete inom departementet som gör att det går att inom en viss tid lämna en prognos över möjligheter till den här typen av trafik? När det gäller den nya svenska tekniken på detta område görs ju satsningar också i andra länder. I höstas var jag i USA, och jag blev mycket glad när man i ett nyhetsprogram slog upp nyheten att nya svenska tåg hade köpts in. Jag tror att det skulle gagna svensk industri om det blev en satsning på järnvägsförbindelser mellan Sveriges och Norges huvudstäder, och då med t.ex.
Herr talman! Svar på många av de frågor som ställs kommer att återfinnas i den investeringsinriktningsproposition som regeringen lägger på riksdagens bord den 25 februari. Det är alltså inte särskilt lång tid till som Björn Samuelson behöver sväva i okunnighet.
Herr talman! Jag tror att jag kommer att stå ut fram till den 25 februari. Men jag väcker naturligtvis motioner, ifall det skulle behövas.

Herr talman! Berndt Ekholm har frågat mig om jag avser att medverka till att beslut tas om ytterligare medel, så att utbyggnaden av riksväg 41 kan ske i en följd utan avbrott. Den nuvarande regeringen har under åren 1991 och 1992 fattat beslut om tidigareläggningar och extra medel utöver ordinarie anslag till väginvesteringar, vilka motsvarar ett belopp om drygt 7 miljarder kronor. Huvuddelen av dessa investeringar utförs under åren 1992 och 1993. Älvsborgs län har erhållit drygt 107 miljoner kronor av dessa medel. Trots dessa omfattande satsningar för att öka väginvesteringarna i Sverige finns det fortfarande stora behov av åtgärder. Regeringen kommer därför, före februari månads utgång, att i en proposition föreslå riksdagen att väg och järnvägsinvesteringar fortsättningsvis skall finansieras genom lån. Det kommer bl.a. att innebära att ett antal mycket angelägna investeringar som det inte gått att finansiera inom hittills anslagna ramar nu kommer att bli möjliga att genomföra. Propositionen kommer att innehålla förslag till inriktning och omfattning av framtida investeringar. Riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition kommer sedan att ligga till grund för de tioåriga investeringsplaner som Vägverket, Banverket och länsstyrelserna skall upprätta under hösten 1993.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det är litet konstigt att det skall vara så svårt att få ett besked om hur det fortsättningsvis blir med riksväg 41. Kommunen har skrivit brev till Kommunikationsdepartementet, men man har inte kunnat få något besked om hur det blir i fortsättningen. Det har gjorts påstötningar i ett antal omgångar sedan vi väl kom loss med formaliteterna kring bygget. De jobb som nu pågår räcker fram till sensommaren. Sedan blir det stopp, och då kommer ett antal monument bestående av en hel serie broar att finnas ute i terrängen. Det finns alltså inga vägar som binder samman broarna, och så får det naturligtvis inte vara. Det är således nödvändigt att fortsätta med de här jobben. Men för att det skall vara möjligt krävs det snabba beslut när det gäller konstruktionsritningarna för bl.a. ytterligare broar som skall byggas och utbyggnaden av vägarna i fråga. Det går inte att vänta längre. Om inget sker, kommer bygget att stoppas upp i höst. När det gäller den proposition som skall läggas fram vill jag framhålla att några medel för hösten inte anslås där. Vägverket kan i princip inte ta anslagna medel i anspråk förrän den 1 januari 1994. Sådana förskjutningar blir det i budgetsammanhang. Detta kommer alltså att innebära att arbeten läggs ner fr.o.m. sensommaren i år och att det kommer att vara så till dess att Vägverket får medel inom ramen för eventuellt nya medel som regeringen fattar beslut om. Detta kan väl ändå inte vara rimligt. Jag måste därför fråga kommunikationsministern om det inte är möjligt att vidta åtgärder som innebär att man förhindrar att de aktuella broarna blir monument ute i terrängen.
Herr talman! Jag behöver kanske inte informera Berndt Ekholm om hur det här fungerar. Det är alltså inte regeringen som fattar beslut om hur enskilda vägsträckor skall byggas, utan det är statens organ -- i det här sammanhanget Vägverket -- som gör det. Vägverket får medel i den takt som riksdagen anslår sådana. Riksdagen har också anslagit medel, och alla de pengarna har fördelats till Vägverket. Nästa gång nya pengar kommer är den 1 juli i år. Med anledning av budgetpropositionen och med anledning av investeringsinriktningspropositionen och, som jag säger i mitt svar, om riksdagen bifaller regeringens förslag om inrättandet av en låneram får Vägverket tillgång till medel. Det är alltså Vägverket och länsstyrelserna som upprättar planer för hur medlen skall användas i de olika områdena. Varken jag eller regeringen i övrigt kan med det här planeringssystemet tala om exakt hur medel tilldelas för enskilda riksvägar, länsvägar o.d. Det har vi gjort i anslutning till olika paket, som framför allt haft sysselsättningspolitisk bakgrund. Det här projektet anvisades, som Berndt Ekholm mycket riktigt påpekade, av den förra regeringen i ett sysselsättningsinriktat paket. För att återkomma till frågan om när medel kan anslås, vill jag säga följande. Riksdagen kommer att ge regeringen nya medel att fördela den 1 juli. Det blir alltså Vägverket och länsstyrelsen som kommer att fördela medlen inom exempelvis det här aktuella länet.
Herr talman! Jag vet mycket väl hur det hela tillgår och inser att regeringen inom ramen för de ordinarie vägmedlen rimligen inte exakt kan säga vilka pengar som skall gå till riksväg 41. Problemet är att de ordinarie vägmedel som vi kan vänta oss i den proposition som läggs fram i februari inte kan disponeras förrän tidigast den 1 januari 1994 på grund av tidsförskjutningen. Pengarna kan alltså inte lyftas den 1 juli 1993. Det kommer att innebära ett glapp mellan sensommaren i år och januari 1994. Under den tiden går det inte att bygga. Nämnda broar kommer att stå som monument ute i terrängen. Detta är en helt orimlig situation, med tanke på att människor går arbetslösa. Vi socialdemokrater har i vårt budgetförslag tidigarelagt 17 miljarder kronor. Jag vågar påstå att det här projektet kan inrymmas inom den ramen i vår budget. Varför kan inte regeringen anslå, t.ex. via tilläggsbudgeten, medel, så att man slipper det här stoppet under hösten? I värsta fall finns risken att projektet över huvud taget inte helt fullföljs.
Herr talman! Jag måste fråga Berndt Ekholm på vilket sätt de pengar som Socialdemokraterna anslår i sin budget kan komma fram snabbare jämfört med de medel som regeringen föreslår i budgetpropositionen.
Herr talman! De pengar som vi föreslår gäller tidigareläggningar. Vi gör alltså en framflyttning till den 1 juli 1993, så att pengarna kan dipsoneras för olika insatser redan då. Men de ordinarie budgetmedel som anslås och som gäller från den 1 juli 1993 dipsoneras inte förrän den 1 januari 1994. Den ordningen har vi haft i flera år. Det krävs alltså ett särskilt regeringsbeslut, såvitt jag förstår, för att det skall gå att få fram pengar som kan användas under hösten.
Herr talman! Nu förstår jag bakgrunden till frågan. Men det förhåller sig så, att regeringen kommer att ställa medel till Vägverkets förfogande från den 1 juli i år. Jag tror inte att det skall behöva bli något glapp när det gäller den här typen av projekt. Men jag kan inte uttala mig om detta projekt specifikt, för då skulle jag överträda mina befogenheter. Berndt Ekholm får vända sig till Vägverket i regionen och fråga hur man kommer att göra med pengarna. Enligt uppgifter som jag har tagit del av kommer medlen att räcka fram till oktober-- november 1993. Vägverket kommer att få möjligheter att disponera pengar, så att man kan fortsätta bl.a. med den här typen av projekt genom den låneram som jag hoppas att riksdagen skall godkänna under våren.
Herr talman! Först och främst: Jag har förhoppningen att regeringens proposition är så pass fyllig, dvs. att det finns så mycket pengar, att det går att inrymma ett pågående projekt av typen riksväg 41 i den här satsningen. När det gäller tidpunkten måste jag, tyvärr, göra kommunikationsministern besviken. Jag har nämligen frågat Vägverket om det här. Enligt uppgifter från personer som jobbar i regionen disponeras inte de medel som skall komma i en förlängning av budgeten före den 1 januari 1994. Således blir det ett glapp. Regeringen skulle dock kunna handla och exempelvis tillåta Vägverket att låna upp pengar, så att man kan komma i gång och så att det inte blir något glapp. Det finns möjligheter för regeringen att agera och att kolla upp det här, just för att undvika att vi får monument av nämnda slag ute i terrängen.
Herr talman! Jag tror att Berndt Ekholm och jag har samma uppfattning, nämligen att det vore ett misslyckande för både regeringen och Vägverket om den här typen av projekt blev stillastående ute i terrängen, samtidigt som människor går arbetslösa -- dvs. om vi av budgettekniska skäl inte skulle klara utbetalningen av de här pengarna. Vad vi genomgående tar sikte på i vårt förslag är ju att förändra och att på ett mera kreativt sätt utnyttja den låneram som vi föreslår. Jag tror alltså att det finns alla förutsättningar för Vägverket, om bara riksdagen antar regeringens förslag i denna del, att klara det här.

Fru talman! Hösten 1991 var 140 000 människor arbetslösa. Den borgerliga regeringen rivstartade, men inte med åtgärder mot arbetslösheten utan med att sänka skatten för förmögenhets och kapitalägare och med utförsäljningar av statliga företag. I maj 1992 var 200 000 utan arbete. Vi socialdemokrater lade fram ett omfattande investerings och utbildningsprogram. Det avvisades. 220 000. Vi återkom med förslag, men intresset från regeringen var svalt. Nu står 330 000 människor helt utan arbete. Regeringen har givit upp. Den är beredd att låta arbetslösheten fortsätta att stiga, hela detta år och hela nästa år. Sverige är ute på farliga vägar. Inget land som tillåtit arbetslösheten stiga uppemot 7 % har hittills lyckats bryta utvecklingen och återvända till rimliga nivåer. ''Arbetslösheten dödar, undergräver hälsan och förstör familjen'' skrev British Medical Journal, en av världens ledande medicinska tidskrifter nyligen. Jag får dagligen högar med brev från människor som förtvivlat berättar om sin situation, om utförsäkringen som närmar sig, om obetalda räkningar som hopar sig. De hoppas att vi som står i den här talarstolen i dag skall ge besked om vad vi politiker tänker göra. Det här är mitt besked: Vi socialdemokrater föreslår ett program för arbete och tillväxt, som kan pressa ned arbetslösheten och ge 190 000 människor jobb eller utbildning. Vi vill investera i vägar, broar och järnvägar, över hela landet. Det ger jobb, det ger tillväxt. Vi vill reparera bostäder, rusta upp skolor, bygga om så att äldre kan bo bättre, renovera kulturbyggnader m.m. Varför skall byggnadsarbetare gå arbetslösa samtidigt som tusentals fastigheter runt om i kommunerna behöver repareras och rustas upp? När landets rektorer nyligen fick frågan om vilka problem de har i sin skola, var det vanligaste svaret: bristen på underhåll, att skolan är sliten och fungerar dåligt. Jag är ganska övertygad om att en majoritet bland elever, lärare och föräldrar hellre vill ha upprustade skolor än kostsamma experiment med skolpeng, som drar bort ännu mer pengar från de kommunala skolorna. Vi vill också ta fram 85 000 fler utbildningsplatser redan nu i höst. Över 80 000 ungdomar är öppet arbetslösa. Under våren kommer lika många till att lämna sina ungdomspraktikplatser och stå utan jobb. Om fyra månader går ca 100 000 ungdomar ut gymnasieskolan. En stor del av dem kommer att gå direkt ut i arbetslöshet. Jag vet att många hellre skulle studera. De köar till högskolan, till gymnasieskolan, till Komvux och folkhögskolor, men de kommer inte in. Platserna är för få. Vi kan fatta beslut i den här kammaren som ändrar på det. Jag tycker att statsministern redan i dag skall ge följande besked: Regeringen tänker gå med på de socialdemokratiska förslagen. I höst kommer fler får studera vid högskolan, 20 000 fler får chans att läsa på Komvux och ytterligare 5 000 kan välja att läsa hos studieförbund eller på folkhögskola. Arbetslösheten kommer att kosta 100 miljarder kronor i år. Enbart kontantstödet kostar 3 miljarder i månaden. De pengarna kan användas bättre! Vi socialdemokrater har föreslagit att berörda utskott här i riksdagen, omedelbart och med förtur, skall behandla alla förslag som kan hejda den pågående ökningen av arbetslösheten. Carl Bildt har redan blankt avvisat detta initiativ, utan att ens lyssna på de borgerliga representanterna i berörda utskott. Nu verkar det emellertid som om de borgerliga utskottsledamöterna är något mer lyhörda, och det inger ändå visst hopp. Jag finner det upprörande att landets statsminister säger nej till varje förslag som skulle kunna hejda den galopperande arbetslösheten. Själv står Carl Bildt helt utan alternativ. Det enda besked landets regeringschef har till alla arbetslösa är: jag tänker inte lyfta ett finger för att förhindra att arbetslösheten stiger ytterligare. Här har vi chansen att visa att riksdagen kan arbeta effektivt. Får till exempel politiker och skolchefer i kommunerna besked i mars -- i stället för i början av juni -- om att de kan inrätta fler gymnasieplatser, slipper tiotusentals ungdomar gå arbetslösa i höst. Sverige var det enda landet i Europa som klarade full sysselsättning på 80-talet. Nu vill vi socialdemokrater göra en ny kraftansträngning så att Sverige på 90-talet, som första land, kan undvika att fastna i massarbetslöshet, och i stället få fart på tillväxten och återskapa framtidstron och optimism. Förra gången Sverige styrdes av borgerliga regeringar steg budgetunderskottet, på sex år, till Nu har regeringen Bildt under knappt ett och ett halvt år lyckats åtadkomma ett nytt budgetunderskott; denna gång på 200 miljarder kronor. Det är en gigantisk uppgift att ta ned ett underskott av den storleken. Det kommer att ta resten av 90 talet i anspråk. Det kommer att kräva många svåra beslut. Och det kommer att behövas en regering som har en stabil majoritet här i riksdagen. Vi socialdemokrater är beredda att medverka till att utgifterna minskar med 12 miljarder kronor nästa budgetår, dvs. i samma omfattning som regeringen föreslagit. Socialdemokraterna föreslår bara skattehöjningar, säger Carl Bildt.

De förändringar vi föreslår av energiskatten och arbetsgivaravgiften skulle öka kostnaderna för företagen med mindre än 2 %. Det skall jämföras med att företagen får sina kostnader sänkta med hela 30 % i år och nästa år, som en följd av devalveringen, sänkningen av arbetsgivaravgiften, produktivitetsökningen och de låga löneökningarna de senaste åren. Socialdemokraterna river upp skattereformen, skriver borgerliga tidningar upprört. Den borgerliga regeringen har sänkt skatterna på produktion och kapital med 40 miljarder kronor och höjt skatterna för hushållen med 30 miljarder kronor utan att skattereformen har ansetts vara i fara. Det konstiga med skattereformen är: Det anses inte att reformen rivs upp när höginkomsttagarna får sänkta skatter -- bara när deras skatter höjs. Det anses inte heller att skattereformen rivs upp när vanligt folk får höjd skatt. Det behövs, fru talman, både minskade utgifter och ökade inkomster för att vi skall få ned budgetunderskottet. Men det helt avgörande, enligt vår mening, är att vi får fart på tillväxten. För det krävs det en offensiv politik med satsningar på investeringar och utbildning. Men regeringen ägnar varken tid eller intresse åt detta, och då klarar man inte heller Sveriges ekonomi. I de brev jag får är det, vid sidan av arbetslösheten, de höjda boendekostnaderna som oroar människor mest. Aldrig tidigare har så många tvingats gå från hus och hem. I valrörelsen utlovade Carl Bildt sänkta hyror. I stället har de flesta drabbats av chockhöjningar.

Jag vill sedan gärna passa på att gratulera Bengt Westerberg till utnämningen till jämställdhetsminister. De goda kunskaper och det förtroende som Bengt Westerberg har på detta område skapar naturligtvis också stora förväntningar. För mig är rätten till arbete och en välfärd lika för alla grunden för att vi skall kunna leva ett bra liv. Ingen, vare sig man eller kvinna, skall behöva välja bort yrkesarbete för att kunna skaffa barn och vara en bra förälder. Ingen skall heller få hela tillvaron sönderslagen om vederbörande blir sjuk, arbetslös eller handikappad. Moderaterna använder nu budgetunderskottet som ursäkt för att rusta ned den generella välfärden. Även om tiderna var goda, skulle Moderaternas krav på nedskärningar vara i stort sett desamma. Ny Demokrati resonerar likadant. Självklart skulle de högavlönade klara sig alldeles utmärkt utan t.ex. barnbidrag. De skulle också ha råd att betala dyr privat barnomsorg och skolavgifter för sina barn. Med privata försäkringar skulle de kunna betala vad det kostar att bli långvarigt sjuk, få ett för tidigt fött barn eller vara hemma när barnen är små. De med små inkomster skulle däremot få svårt att klara sig, om den standardtrygghet som vi nu har ersattes med ett slags grundtrygghet. Människor skulle delas upp i två grupper: de välbeställda som reder sig själva och de understödda. Försämringen av arbetslöshetsförsäkringen är ett bra exempel. Försäkringsbolaget Trygg Hansa har redan uppfattat regeringens signaler och är först ute med erbjudanden om privata arbetslöshetsförsäkringar för dem som har råd. De med goda inkomster sluter sig i sin egen privata värld -- ''den lilla världen'', som Moderaterna kallar den. Låginkomsttagare, arbetslösa, ensamma föräldrar och många gamla hamnar utanför. Jag läste nyligen en rapport om ett nybyggt bostadsområde i USA, där det finns trevliga lägenheter, trivsamma småhus, stora grönområden, lekplatser, daghem, skolor, läkarmottagning, samlingslokaler, restaurang och affärer -- ja, allt som människor behöver för att ha det bra. Det är bara ett krux: Det är mycket dyrt att bo där. Hyrorna är höga, liksom avgifterna för daghem, skola, läkarbesök etc. När de välbeställda familjer som har flyttat in i detta område har betalat alla sina avgifter har de inte lust att därutöver betala skolor, sjukvård och annat för dem som bor i slumområdet alldeles intill. I stället sätter de in säkerhetsdörrar, går aldrig till fots utanför området och passar noga sina barn när dessa leker ute. Ökade skillnader skapar spänningar och motsättningar. Samhället blir hårt och otryggt -- också för dem som har det väl förspänt. Styrkan med den generella välfärden är att alla känner sig delaktiga. Den bygger på insikten att det är bra för mina barns framtid att även grannens barn får en god start i livet. Våra socialförsäkringssystem behöver ses över och förändras. Kostnaderna måste bringas ned. Men själva grunderna i den svenska välfärdsmodellen skall vi vara rädda om och stolta över! Nedskärningar i kommuner och landsting sker nu i så snabb takt att ingen riktigt kan överblicka vad de får för konsekvenser. Ingen vet heller om regeringens indragningar från kommunerna verkligen ger några besparingar. När kommunerna massavskedar folk -- under de närmaste åren skall ca 50 000 bort -- blir det staten som får ta kostnaderna och betala ut arbetslöshetsunderstöd och förtidspensioner. Och sedan, när de arbetslösa utförsäkras, hamnar många på kommunens utgiftskonto igen, men inte som anställda utan som socialbidragstagare. Denna finansiella rundgång drabbar dessutom medborgarna. Föräldrar oroar sig för att det är deras dagis som står på tur att läggas ner. De som har handikappade barn protesterar mot att särskoleelever diskrimineras, när skolpengen införs. Gamla känner sig otrygga, när de inte vet vilka förändringar som väntar. Den ideologiska nit -- och den okänslighet för vad medborgarna vill -- som moderata makthavare nu visar ute i kommunerna hämmar förnyelse i stället för stimulerar. Jag fruktar att den nyliberala ''valfrihetsrevolutionen'' blir en mycket sorglig och mycket dyrbar historia. Det börjar bli tradition att jag läser högt ur Svenska Dagbladet i debatterna i denna riksdag. Jag skall inte frångå den vanan i dag heller. Så här stod det i torsdags: ''Vår näringslivsvänliga regering har i sin outgrundliga vishet gjort det möjligt för Proventus'' -- det är ett av de företag som gjorde stora vinster på 80-talsspekulationerna -- ''att köpa drygt 600 miljoner kronor i kontanter, med 30 Vad är det för pengar, som tidningen skriver om? Jo, det är löntagarfondspengarna. De pengar som ursprungligen hörde till pensionssystemet, och som regeringen i stället använt för att bilda s.k. Svenska Dagbladet fortsätter: ''De som trodde att löntagarfondspengarna skulle användas för att förse näringslivet med riskkapital, riskerar uppenbarligen att bli blåsta. Proventus agerar helt inom de spelregler som skapades genom ett politiskt spektakel signerat av ny demokrati och därefter fulländades av marknadsekonomins banerförare, de ''Blå Khmererna' i näringsdepartementet. Ja, det är inte jag som säger det. Det är Svenska Dagbladets ord om de ''Blå Khmererna''. Per Westerberg är inte närvarande den här gången heller -- jag förstår. ''Det är skamligt'', skriver tidningen, och det håller jag fullständigt med om. Regeringen och Ny demokrati har gjort det möjligt för hugade spekulanter att lägga beslag på löntagarfondspengarna till reapris. Det låter fullständigt otroligt. Men allt verkar vara möjligt när marknaden och moderaterna har makten. Så går det, Alf Svensson, med etiken och moralen när man inlåter sig med Ian Wachtmeister. Så blev det, Olof Johansson, med de pensionspengar som skulle förse seriösa småföretagare med riskkapital. Hur känns det, Bengt Westerberg, att tvingas till politiska spektakel, tillsammans med Ny demokrati? Hur många fler sådana här ''politiska spektakel'' tänker Carl Bildt göra upp om med Ny demokrati under våren? Och tänker i så fall Alf Svensson, Olof Johansson och Bengt Westerberg verkligen vara med om det?

Fru talman! Vi har lyssnat till Ingvar Carlsson och fick lära oss en hel del saker. Ingvar Carlsson var bl.a. mycket oroad över arbetslösheten. Det är vi alla. I går hade han ett utomordentligt tillfälle att göra upp om ett utskottsinitiativ som hade betytt arbete inom ROT sektorn i Sverige. Det ville han inte. Han var också mycket upphetsad över att höginkomsttagare i detta läge skulle gynnas, medan andra skulle drabbas. Om han studerar våra förslag kommer han finna att de går i rakt motsatt riktning. Varför har Socialdemokraterna exempelvis alltid gått emot behovsprövade barnbidrag? Fru talman! Låt oss tänka oss en svensk familj, med en samlad årsinkomst av 264 000 kr och med samlade utgifter till ett belopp av 462 000 kr. Familjen går alltså ''back'' med 198 000 kr varje år. Familjen har dessutom en skuld på 900 000 och inte en krona på banken. Det ser illa ut, eller hur -- Familjen hotas av konkurs. Bankerna skulle avvisa den här familjen blixtsnabbt. De skulle kasta ut familjen på gatan. Men den här familjen är helnöjd och anser sig ha läget fullständigt under kontroll. Vad är det för familj? Jo, det är familjen Anne och Carl Wibbelberg på Rosenbad -- Sveriges mest kompetenta familj, om man får tro den själv. Om man byter ut de här tusenlapparna mot miljarder får vi fram läget när det gäller Sveriges ekonomi. Och det är ingen som kan glädja sig åt det läget, utom möjligen Ingvar Carlsson. Det är kris i Sverige, och den är både politisk och ekonomisk. Ingvar Carlsson informerade om arbetslöshetsstatistiken, så den behöver jag inte upprepa. De usla statsfinanserna framgår av det beräknade underskottet av 198 miljarder kronor. De stora posterna är då ändå inte medtagna, nämligen för arbetslösheten och för bankkraschen. Kanske blir det 300 miljarder kronor, 20 % av BNP, som vi talar om. Platsen i Guinness rekordbok är då given. Men här i riksdagen och på Rosenbad tycks man i alla fall vara ganska nöjd och hoppas att konjunktursvängningen i Amerika, som har börjat, och den svaga kronan kanske hjälper oss. Det värsta är att man är så övertygad om att det som vi gör här är tillräckligt. Det är det givetvis inte. Jag tycker att de förslag som har framkommit dess värre är både otidsenliga och otillräckliga. Vi i Ny demokrati har lämnat en serie förslag, ett paket -- just ett paket är det, där vi både bromsar och gasar. Och vi försöker att göra det så rättvist som möjligt. Det handlar om ett socialförsäkringssystem med enhetliga villkor och ersättningar, som gäller vård av sjukt barn, sjukfrånvaro, arbetsskada, arbetslöshet, garantilön, osv. -- med golv och tak och med en trappa, som gör att det lönar sig för dem som hela tiden anstränger sig. Förslaget är ganska klokt. Ny demokrati har lagt fram ett förslag när det gäller familjepolitiken. Jag har förstått av Ingvar Carlsson att han i varje fall kommer att stödja förslaget. Vår familjepolitik är enkel, den är behovsprövad, och den ger familjerna valfrihet. Det är faktiskt bara de som har höga inkomster som drabbas, därför att de inkomsttagarna inte får någonting. En vanlig barnfamilj får däremot 8 000 kr i månaden, skattefritt. Bidraget trappas av om man har ungefär samma levnadsstandard som riksdagsmän har -- då är det kört. Hela familjepolitiken kostar i dag, mina damer och herrar, 72 miljarder kronor. Med Ny demokratis politik skulle kostnaden sänkas till 48 miljarder kronor. Att lägga om trafikförsäkringen, så att trafikskadorna tas om hand, är ganska naturligt. Det handlar emellertid om stora belopp -- 6 Att finansiera arbetslöshetsförsäkringen genom att de som arbetar betalar sina premier för sin arbetslöshetsförsäkring är det ju inget konstigt med. Det borde i stället vara så. Om staten skall betala allting åt oss skulle staten betala hemförsäkringen också. Eller hur? Nej, så kan det inte gå till. De som arbetar betalar naturligtvis premierna, åtminstone en del av premierna -- till att börja med. De arbetslösa får ut pengarna. På det viset fungerar ett försäkringssystem. Man behöver då inte hålla på och tala om värnskatt och annat, som man hittar på för att skapa en förvirrad bild. Vi i Ny demokrati tycker också att man bör införa lönestopp. Vänta nu! Tag det lugnt ett tag, hämta andan och lyssna till vad vi vill göra. Givetvis vill Ny demokrati också ha en helt annan bistånds och flyktingpolitik -- vi kommer väl in på den debatten senare. Lägg därtill det här med indexering av statens utgifter. Eftersom utgifterna är indexerade, ökar de hela tiden av sig själva. Vi kan inte ha det på det sättet. Den här riksdagen skall väl vara till för någonting. Man kan exempelvis varje år fatta beslut om hur vi skall göra med indexeringar. Alltnog: Hela detta paket leder till att vi kan förbättra budgetunderskottet, inte med 8 eller 18 miljarder, utan med 100 miljarder. Det är besparingar på 130 miljarder. Om man bromsar med 130 och gasar med 30 får man ett netto på ungefär 100. Det är klart att det går att ifrågasätta någon siffra och att effekten inte kommer direkt på ett år, men bortemot hälften tror jag att man kan få direkt. Det viktiga i ett sådant här läge är att man bestämmer sig för vad som är allra viktigast. Jag har förstått av Ingvar Carlsson att det allra viktigaste för honom är att hälla pengar över AMS och fortsätta på det gamla spåret, som inte har lett någonstans förut. Vi menar att det viktigaste är två saker, nämligen att satsa på att få ned räntorna och att satsa på jobben, de riktiga jobben. Vi behöver jobb, inte konstgjord andning. Arbetslösheten ökar -- det har vi hört, och det vet alla vid det här laget. Vi har själva bäddat för det, genom att sedan slutet av 60-talet vräka in folk i den offentliga sektorn, som vi sedan inte har råd med. Sedan har det inte gått att rekvirera folk från det hållet till industrin de få gånger vi har haft högkonjunktur i Sverige. Med en s.k. solidarisk lönepolitik har vi drivit företagen ur landet och ökat arbetslösheten samt givetvis försvårat för de ungdomar som vi nu är så ängsliga för -- med all rätt -- att de inte får något arbete. Facket har varit lika bra för de arbetslösa som LRF för bönderna eller PRO för pensionärerna, dvs. inte bra alls. Nu behövs det hundratusentals nya jobb; inte ett par stycken, inte konstgjord andning, utan riktiga, produktiva arbeten. Därför måste vi satsa allt vi kan på små och medelstora företag, eftersom det är där de nya jobben dyker upp. Då behövs det riskkapital -- var lugn för det, Ingvar Carlsson! Det finns kvar i de här bolagen. För övrigt kan man i dag tyvärr köpa vilket bolag som helst i Sverige, där man får 100 kr för 70 kr -- det finns ännu lägre priser. Det har att göra med den politik som ni har drivit. Ju fler riktiga jobb det blir, desto bättre blir det i alla avseenden för Därför skall en ny företagsbeskattning införas som gör det enklare för företag och företagare. Vi måste modernisera arbetsrätten. Det går inte att låtsas längre, Ingvar Carlsson och andra, att det är som i Ådalen. Det är inte riktigt så, utan det är år 1993. Då kan vi inte ha ett system som förhindrar företag att anställa folk. Lärlingssystem är ett sätt för ungdomar att komma in i arbetslivet och bli skickliga yrkesmän. Är inte det bra? Sedan har vi ROT-sektorn, som alla talar om och som det är så svårt att komma överens om. Men vi är bereda att komma överens med vem som helst -- t.o.m. Socialdemokraterna -- för att få i gång den. Det är 40 000 eller 30 000 jobb. Men observera! Det är jobb, inte konstgjord sysselsättning. Det är de billigaste jobben i Sverige. Jämfört med arbetslösheten, kostar de jobben kanske 10--15 %. Snabba på infrainvesteringarna! Det är nästan pinsamt att säga det, därför att alla talar om det. Regeringen går upp och säger att man har snabbat på dem. Jag hoppas att det snart är färdigpratat och att de kommer i gång. Anpassa konkurslagarna! I dag går -- det är viktigare än mycket annat -- friska företag i konkurs därför att bankerna är sjuka. Är inte det konstigt? Turistmomsen har vi tjatat om. Ni tror att det har att göra med att Bert Karlsson är verksam i turistnäringen. Nej, det har att göra med att det finns 200 000 människor i en bransch som blomstrar runt hela jordklotet men inte här i Sverige. Nu har vi en jättechans: Ta bort momsen! NUTEK har fastställt att själva momsen är idiotisk. Den infördes av Folkpartiet och Socialdemokraterna en gång i tiden, men det går väl att ta bort den ändå. Varför skall vi offra tiotusentals jobb bara av prestige eller därför att Ny demokrati har föreslagit någonting? Det finns en serie sådana här saker, som visar att det finns möjligheter och inte bara svårigheter. Östersjöområdet! Det kan ge många fina jobb i Sverige. Kom ihåg det! Vi måste komma i gång där. På det sättet kan vi få fart på arbetet med att förbättra miljön där borta. Det är vårt ansvar. Det är vår framtid. Det är också vår möjlighet. Det är mycket enkelt. Jag förstår inte vad vi väntar på. Det som är så viktigt näst efter jobben är räntorna. Sverige har ett banksystem som i stort sett är bankrutt. Kreugerkraschen är rena Sörgården i jämförelse med vad som pågår nu. Bankernas egen kreditvärdighet baseras, med ett enda undantag, på de garantier som vi ger, dvs. svenska folket, de svenska skattebetalarna. Nu skall man förhandla, och herrar Stefan Ingves och Odd Engström kommer att få ta sig an icke helt oförberedda och icke okunniga förhandlare från storbankerna. De stora förlorarna kan givetvis bli skattebetalarna, dvs. våra uppdragsgivare. Därför bör man lägga om förhandlingstekniken. Man skall inte tala om en massa garantier och avtal, utan man skall säga: Har ni problem? Okej, vi kan köpa era aktier! Då kan Ingvar Carlsson också vara med och betala 70 öre för 1 krona, t.o.m. mindre, och köpa upp bankerna. Finessen med aktier är att man är med både när det går ned och när det går upp. Dessutom gör den här enorma räntekrisen att folk bokstavligen kommer att få lämna sina hem -- detta har hänt i Norge och kommer att hända i Sverige. Vi kommer att stå här i höst, och då är det ännu värre än nu. Detta förorsakas inte bara av högräntedyrkarna i Riksbanken, utan det förorsakas av räntemarginalerna i bankerna. Det är en skillnad på 8,5 % mellan in och utlåningsräntorna. Det borde vara 2 eller 3,5 %. De har blivit ineffektivare för varje år. Förr var skillnaden 2 %, och nu är den 8,5 %. Det är horribelt, fruktansvärt, omöjligt -- kalla det vad ni vill, men kalla det inte för ett banksystem som fungerar! Då säger man: Vi kan inte socialisera bankerna -- är det vad du föreslår? Men det har ni ju redan gjort! Bankerna är socialiserade. De är uppbyggda, finansierade och stödda av hela svenska folket, som skall ta smällen. Jag tycker att det som är direkt frånstötande i hela arrangemanget är när bankerna tackar för hjälpen genom att sätta samma skattebetalare i konkurs eller att peppra räkningarna. Det är förfärligt. Man bör släppa in utländska banker också. Hur som helst: det går att halvera räntekostnaderna. Det går att i Sverige halvera räntekostnaderna för folk och för företag. Då skulle vi kunna åstadkomma det som så många här vill. Blir det rättvist om vi gör sådana här saker? Ja, vi måste se till att det blir det. Det kommer att bli kärvt för alla. I den familj som jag berättade om som har 198 000 kr i underskott, där utgifterna är 198 000 kr större än utgifterna, kan det inte bli särskilt bra. Men det gäller att släta ut det, så att de som har det sämst drabbast minst. I ett anständigt politiskt system hjälper man givetvis i första hand dem som inte kan hjälpa sig själva. Därför måste man i ett sådant här läge, vilken filosofi man än har, när det är kris, se till att grundtryggheten i samhället garanteras. Inga gamla skall leva under existensminimum -- det finns ingen anledning. När man måste dra ned bidragen görs det givetvis uppifrån. I vårt förslag om familjepolitiken gör vi precis det, Ingvar Carlsson m.fl.! Det går inte att få några bidrag alls, vare sig barnbidrag, vårdnadsbidrag eller annat om man har höga inkomster, däremot om man har låga inkomster. Systemen måste vara enkla och överskådliga. Där kan man spela med några faktorer, nämligen ett golv som garanterar grundtryggheten, ett tak som gör att de som redan har det bra inte får någon hjälp och en trappa däremellan som motiverar folk att arbeta, att studera, vidareutveckla sig, osv. Jag har talat mycket om att gasa och bromsa, men vad är det då som man kan gasa med direkt, som denna kammare, denna regering m.fl. så lätt kan spela med och måste utnyttja? Jo, det är momsen. Man kan alltså dra på den stora momskranen. Sänk momsen, t.ex. på mat! Det har ingenting att göra med dogmer, utan bara med att det är kris, att man skall hjälpa dem som har det värst. Då finns det inget effektivare än att sänka matmomsen, hela vägen ned till 9 % eller 0 %, eller vad ni vill, bara det är en mycket kraftig sänkning. Även den allmänna momsen kan man rå på. Det är en krisåtgärd, mer än en politik av den typ som regeringen så gärna kommer in på, när man rent principiellt inte kan göra detta. Det finns, fru talman, en serie sådana här åtgärder, och jag vill betona att Ny demokrati ser utomordentligt allvarligt på situationen. Jag återkommer till det sedan. Jag tror på fullt allvar -- jag är inte yrkespolitiker på det viset -- att det svenska politiska systemet kommer att behöva hjälp av andra, och då skall man ta den hjälpen.

Fru talman! Jag hade tänkt att i det här anförandet framför allt diskutera de probelm som vi brottas med här hemma, i vårt land, men jag vill ändå börja med att kort säga något om situationen i f.d. Kriget i Bosnien är fasansfullt, som alla krig. Som i alla krig är det inte främst soldaterna utan kvinnorna, barnen och de gamla som utsätts för terrorn. När tiotusentals kvinnor våldtas -- man talar om 20 000, kanske 40 000 -- inte en gång utan 30-40 gånger, då är det inte längre krig; då är det tortyr. Kriget måste få ett slut -- det är alla överens om. Offren måste få omvärldens medkänsla och solidaritet. Det behövs omfattande hjälpprogram för att återupprätta de kränkta kvinnornas människovärde. De som arbetar med detta måste få ökade materiella resurser för att kunna skapa en någorlunda människovärdig tillvaro i flyktinglägren. Världssamfundet, och då särskilt vi i Västeuropa, har en del i den tragedi som nu utspelas i det forna Jugoslavien. Det fanns inga politiker som i tid lyssnade till de varnande rösterna, och nu ökar tron på militära lösningar i den rika världen i och med att risken för ett förintande världskrig har minskat. Krigstrummorna börjar dunka också i Sverige, och röster höjs för att det borde interveneras, massivt och militärt. Men resultatet av vedergällning är likartat vare sig det utförs av serbiska, kroatiska, muslimska patruller eller av US Air Force. Resultatet blir massakrer och folkfördrivning, ny näring åt fruktan och hat mellan folkgrupper, som grund för framtida våld. Några politiska ledare med vilja och förmåga att med kraft föra den fredliga konfliktlösningens och den solidariska utvecklingens talan tycks världen inte ha för närvarande. Så gott som överallt råder en utrikespolitikens ugglenatt. Desto större blir ansvaret för den medborgerliga kritiken av hatet, hyckleriet, klyschorna och våldet. I dag är det angelägnare än någonsin att utveckla FN och den europeiska säkerhetskonferensen till ickevåldsliga konfliktlösare och krigsförebyggare. Arbetet för militär nedrustning måste intensifieras, och Sverige kan medverka till att minska den internationella vapenhandeln genom att upphöra med sin egen vapenexport. När kriget är ett faktum är det för sent. Fru talman! Svensk ekonomi befinner sig i dag i kris. Vad betyder det egentligen? Vad är det som döljer sig under det förment objektiva eller neutrala begreppet ''svensk ekonomi''? Det är väl människor vi pratar om när vi pratar politik? Alltså, vem eller vilka människor, av kött och blod, är det som lever i kris? Jo, framför allt de 333 000 människor som i dag är öppet arbetslösa - och ytterligare ett par hundra tusen människor, som i dag omfattas av olika arbetsmarknadsåtgärder men vars framtid är ytterst oviss.

Här är det inte bristande orderingång som är anledningen till arbetslösheten, utan här är det politiska beslut och ideologisk maktutövning som gäller, nödtorftigt dold bakom ekonomiska resonemang om ''närande'' och ''tärande'' verksamheter. Vi ser kväll efter kväll i TV hur den ena manliga ekonomen efter den andra om och om igen upprepar tesen att vården och omsorgen är för dyr och måste bantas. Men varför just den? Varför är det inte lika sant att budgetunderskottet kan minskas genom att man låter bli att köpa en massa nya stridsvagnar till det svenska försvaret? Varför föreslår inte ekonomerna att tvivelaktiga motorvägsbyggen skall stoppas av ekonomiska skäl? Eller varför kräver inte ekonomerna att andra kostnadskrävande satsningar stoppas? Hur vet ekonomerna att just motorvägsbyggen leder till den tillväxt de önskar? Varför ständigt detta påpekande att det är just den offentliga sektorn, som har hand om vård och omsorg, som måste offras? Jo, därför att man gjort ett politiskt val! Och valet man gjort är att man inte tycker att vi kvinnor skall arbeta och få lön, utan vi skall arbeta gratis i våra hem och där utföra det nödvändiga hushålls och vårdarbete. 50 000 inom kommuner och landsting skall förlora jobben de närmaste två åren, enligt Kommunförbundets bedömning. En överväldigande majoritet av dem är kvinnor. I dag tvingas många, både män och kvinnor, gå sysslolösa, människor som skulle kunna göra en produktiv insats i samhället eller passa på att få en önskad och ökad utbildning. Vi i Vänsterpartiet vill satsa 8 miljarder mer än regeringen i investeringar för nya jobb och 7 miljarder mer i utbildning och arbetsmarknadsåtgärder.

Även om det inte är hela lösningen på problemet med arbetslösheten säger det sig självt att det måste vara bättre att fler arbetar sex timmar om dagen än att färre arbetar åtta timmar om dagen och fler är arbetslösa, med bidragsberoende och psykisk och fysisk ohälsa som följd. Låt fler dela på de jobb som finns, så blir antalet arbetslösa färre och antalet friska och självförsörjande fler! Men regeringen tycker uppenbarligen inte att arbetslösheten är det viktigaste att ta itu med. Man har gjort ett politiskt val när man har minskat kommunernas ekonomiska utrymme, både genom minskade statsbidrag och genom att konsekvent vägra ta bort det kommunala skattestoppet. Man har också gjort ett politiskt val när man säger att låg inflation och stabila priser är viktigare än att bekämpa arbetslösheten. Bakom det valet döljer sig ett för regeringen ''högre'' och ''ädlare'' politiskt mål, nämligen medlemskapet i Europeiska Unionen och därmed i det ekonomiska och monetära samarbetet. Inträdesbiljetten heter prisstabilitet. För att få vara med måste medlemsländernas ekonomier uppfylla vissa krav; bl.a. gäller det att budgetunderskotten måste vara relativt små och inflationen låg. Framför allt kravet på låga budgetunderskott leder nu i land efter land till att regeringarna mitt i den djupaste lågkonjunkturen genomför åtstramningar som kraftigt fördjupar och förlänger lågkonjunkturen och allvarligt riskerar att dra ner Västeuropa i ren depression. Allt fler, också ekonomer, kritiserar i dag de ekonomiska krav som medlemsländerna förbinder sig att uppfylla och menar att de är godtyckligt satta. TCO:s chefsekonom Roland Spånt går så långt att han menar att målen är satta enligt pilkastningsmodellen och egentligen är att betrakta som kvalificerat nonsens. Han fortsätter så här i en artikel i LO-tidningen den 29 januari i år: ''De s.k. konvergensreglerna är egentligen rent bondfångeri och i sin genre en enorm succe. Enkla tumregler är ju vad marknaden älskar och kanske det enda den klarar av. Men även de som borde veta bättre, t.ex. Finansdepartementets dyra långtidsutredningar, sväljer medvetet eller omedvetet betet. Här sitter nu regeringar, ekonomer, journalister och facket, för att inte tala om den s.k. marknaden, och mäter på tiondels decimaler när, om länderna uppfyller helt godtyckliga villkor. Situationen är egentligen rent komisk om det inte vore för att priset för dessa kejsarens nya kläder är så högt -- den massarbetslöshet som följer i åtstramningens spår.'' Detta är alltså målet för den svenska regeringens ekonomiska politik. Det är inte att få ner arbetslösheten och försvara välfärden, utan det är medlemskap i den europeiska unionen och en plats i dess s.k. ekonomiska A-lag. I stället för att vara ett välfärdsland skall Sverige bli ett hårdvalutaland. Man kan naturligtvis tycka så och ha den politiska uppfattningen, men det vore befriande och hederligt om det också sades öppet, i den offentliga debatten. Fler människor skulle då kunna förstå vad som pågår och slippa bli förvirrade inför alla försäkringar och löften som kommer på skam. För oss i Vänsterpartiet är arbetslösheten och den generella välfärden en huvudfråga, men den måste kombineras med en långsiktig minskning av det strukturella budgetunderskottet. Vi måste också ta itu med vår stora miljöskuld, som enligt beräkningar i dag uppgår till minst 200 miljarder kronor och årligen ökar med 7 miljarder om ingenting görs. Vi måste ändra våra konsumtionsmönster och lägga om produktionstekniken på många områden. Vi måste kraftigt minska utsläppen av föroreningar som leder till miljöförstöring av delvis obotligt slag. Visst kan man kalka sjöar som drabbats av surt regn, men hur lagar man ett trasigt ozonskikt? Vi måste alltså få en ekonomisk politik för en hållbar utveckling. Det har tagit naturen årmiljoner att bygga upp de fyndigheter av olja, naturgas och kol som några få generationer nu förbrukar i en svindlande takt. Det måste på sikt ske en omställning av produktionen. Naturen och miljön måste sätta gränsen. Vi måste våga ifrågasätta traditionell tillväxt i form av en ständig ökning av den materiella konsumtionen. Alla grupper i Sverige behöver inte öka sin konsumtion. Vad vi behöver är tillväxt i form av miljövänlig teknik, ökad kunskap, ökad sjukvård, ökat inflytande där vi bor och på våra arbeten. Vi måste få en ökad tillväxt av gemenskap och kultur i vårt samhälle. Vi måste få en ökad tillväxt av kollektivtrafiken. Detta är bara några exempel. Vår tid kräver att ekonomisk tillväxt av gammal typ ersätts med en ny typ av ekonomisk tillväxt där livskvalitet och miljö står i centrum. Det kommer att ta tid, men vi måste starta nu. Ekonomisk politik skall vara ett medel för att tillfredsställa våra mänskliga behov -- inte ett mål i sig. Följden av regeringens politik är ett gigantiskt budgetunderskott, en skyhög arbetslöshet, en försämrad miljö men också att klyftorna rent allmänt ökar mellan människor. Detta är slöseri med resurser! Att få ner arbetslösheten måste bli riksdagens huvuduppgift år 1993! Fru talman! Vi har fått ett nytt privilegiesamhälle, där ett fåtal har kunnat kapa åt sig egna privilegier och stora fördelar. Ju värre klyftor ett samhälle har, desto sämre fungerar marknadsekonomin. Vänsterpartiets uppgift är att verka för att detta privilegiesamhälle och detta pampvälde avskaffas, där fallskärmsavtal bara är ett exempel av flera på privilegier som vuxit fram de senaste åren. Nu är det hög tid att börja ta itu med framtiden och inte bara prata om den. Utvecklingen går att påverka. Vi kan vända trenden från ökande arbetslöshet till att fler får arbete och utbildning. Vi kan vända en ohållbar utveckling till en hållbar utveckling. Vi kan utveckla en välfärd som inte förutsätter exploatering av människor och miljö. Hoppet står till en ny majoritet i denna riksdag, som bygger på arbetarrörelsens värderingar, som rättvisa, solidaritet, arbete åt alla, försvar av arbetsrätten, ett konsekvent arbete för att stärka kvinnornas ställning i samhället -- detta i kombination med en kraftfull miljöpolitik.

Fru talman! Även om det är naturligt att det är den ekonomiska politiken som står i centrum för dagens debatt, finns det anledning att notera de betydelsefulla steg som under den senaste tiden har tagits när det gäller Sveriges plats och roll i det europeiska samarbetet. Förra måndagen inleddes våra förhandlingar om medlemskap i EG, och i torsdags undertecknade vi en gemensam deklaration med det demokratiska Ryssland om ett på olika områden fördjupat samarbete. Var för sig var dessa händelser betydelsefulla. Tillsammans markerar de med stor tydlighet de nya möjligheter som finns för Sverige med en aktiv och framsynt politik i det nya Europa. Det var bra för Sverige att det gick att få en bred uppslutning bakom en stark politik inför medlemskapsförhandlingarna. Gemensamt har vi förklarat att vi vill vara med och bygga ut och förstärka samarbetet mellan medlemsstaterna på det sätt som anges i Romfördraget, i den europeiska enhetsakten, och som skisseras i de överenskommelser som träffats i Gemensamt har vi lagt fram våra krav och önskemål när det gäller de svenska intressen som måste tillgodoses under dessa förhandlingar. Det var en styrka att regering och opposition kunde gå fram på gemensam front. Det är min och regeringens avsikt att på samma sätt fortsätta att verka för en så bred samverkan som möjligt i dessa frågor här i riksdagen. På samma sätt är det min övertygelse att det finns ett brett stöd här i riksdagen för våra ansträngningar att inleda ett nytt och förtroendefullt samarbete med det Ryssland som utvecklas mot demokrati och marknadsekonomi, efter det socialistiska experimentets fasansfulla decennier. Vårt Europa befinner sig i mycket snabb omvandling. Vi ser dagligen på TV och i tidningar de problem som detta för med sig. Men i grunden är det ju en omvandling som öppnar för stora möjligheter för samarbete, ekonomisk utveckling och fred. Inte någonsin tidigare under detta århundrade har vi haft en sådan möjlighet att förverkliga en europeisk freds och samarbetsordning som vi har i dag. Det är vår skyldighet, som liten aktivt engagerad nation, att stödja allt detta arbete och att ge de bidrag som vi kan. På det rent ekonomiska området innebär detta också stora möjligheter för oss. Just nu står vi mitt uppe i den sannolikt mörkaste fasen av den djupaste och den mest långdragna ekonomiska kris som någon av oss har varit med om. Men samtidigt öppnas nu möjligheterna för att Sverige, som Percy Barnevik konstaterade häromdagen, skall komma att tillhöra 1990-talets vinnare i den europeiska omvandlingen. Och det är viktigt att vi ser dessa möjligheter. Dagens problem, med sina rötter i gårdagens misstag, får inte innebära att vi missar morgondagens möjligheter. Att dagens problem har sina rötter i gårdagens misstag råder det knappast några delade meningar om. I Dagens Industri skrev Kjell-Olof Feldt i förra veckan om hur ''det glittrande 1980-talet'' -- spekulationens och konsumismens årtionde -- nu fört oss in i en svår och troligen också långvarig ekonomisk kris. Om arten av de ekonomiska problemen råder det inte heller några avgörande delade meningar: Att vi har förlorat kraftigt i konkurrenskraft och måste återställa denna, att åtskilligt gjorts och att konkurrenskraften nu börjar bli bra. Att den finansiella kris som har sina rötter i det sena 1980-talets kasinoekonomi kräver en skuldsanering som tar sin tid. På denna punkt görs nu insatser för att säkra stabiliteten i det finansiella systemet samtidigt som politiken inriktas på att skapa förutsättningar för fallande räntor. Att politiker -- ingen nämnd, ingen glömd -- har ställt ut löften på offentliga insatser och offentliga utgifter som går utöver vad ekonomin faktiskt kan leverera. På den punkten har mycket omfattande sparprogram beslutats i denna riksdag förra året. Vi har nu lagt fram förslag till ytterligare omfattande besparingar för att skapa förutsättningar för att få bort det s.k. strukturella budgetunderskottet i statens affärer. Att ett perverst och ruttet skattesystem i förening med för höga skattesatser länge bromsade och förvred. Men även här har de senaste åren inneburit att vi börjat att vrida politiken betydelsefullt åt rätt håll. Vi har aldrig lovat några snabba klipp i den ekonomiska politiken. Under 1991 års valrörelse gjorde jag med all önskvärd tydlighet klart att vägen till varaktig tillväxt och till återställd full sysselsättning skulle bli både lång och svår mot bakgrund av det som hade inträffat. För detta fick jag som bekant en del kritik från de lättsinnets apologeter om förde socialdemokratins talan. I sanningens namn skall också sägas att det sedan dess tillstött svårigheter som då var svåra att förutse. Jag tänker först och främst på den förändring i det europeiska ekonomiska klimatet som inträffade i och med den stora valuta och räntekrisens härjningar över hela kontinenten under senare delen av förra året. Den förutsåg vi inte, och inte någon annan heller. Inte ens sierskan Saida hade veterligen speciellt mycket att bidra med på den punkten. Den budget som regeringen lade på riksdagens bord den 11 januari är inget lättsinnets och löftespolitikens dokument. Det innebär förvisso en kärv politik i en kärv tid. Den är inte inriktad på att vinna kortsiktig popularitet, men mycket bestämt inriktad på att vinna långsiktiga resultat. Sedan dess har oppositionspartierna haft möjlighet att redovisa sina förslag. Och vi har haft möjlighet att se vad i dessa som det kan vara värt att ta fasta på i våra ansträngningar att finna så breda lösningar som möjligt för att föra Sverige ur krisen så bra som möjligt. Det är självklart att vi först och främst har tittat på vad Socialdemokraterna har haft att säga. Det vore att begå kraftfullt våld på sanningen att säga att vi blivit imponerade. Jag tror inte att det bara är vi som har blivit besvikna på det som Socialdemokraterna efter mycket tal och många trumpetstötar till slut lyckades att få ihop. Bristerna i Socialdemokraternas alternativ är vid det här laget väl kända. När det gäller det viktiga, och svåra, arbetet att spara i de statliga utgifterna finns det bara ett stort svart hål i den socialdemokratiska motionen. Man säger nej till den absoluta merparten av regeringens förslag till besparingar på ca 12 miljarder kronor, säger samtidigt att man tycker att det nog behöver sparas mycket men förmår inte att lägga fram en enda antydan till ett konkret förslag till hur detta skall gå till. Till denna mycket märkliga hantering av den enstaka politiskt svåraste delen i den ekonomiska politiken finns det bara två möjliga förklaringar: Antingen finns det en hemlig sparplan som man av något skäl -- taktiskt eller annat -- inte vill redovisa. Eller är det så att den från rosornas utdragna krig kända motsättningen mellan fundamentalister och realister nu har lett till en total handlingsförlamning. Finns det ingen hemlig sparplan är det uppenbart att Socialdemokraterna står utan trovärdighet i den ekonomiska politiken. Men finns det en hemlig sparplan kunde det vara av intresse för oss och andra att få reda på den. Jag tror inte att det i mannaminne förekommit att ett stort oppositionsparti lagt fram ett så uppenbart ofullständigt förslag i den ekonomiska politiken som Socialdemokraterna nu gjort. Om man är ett otydligt svart hål på denna punkt, är man desto tydligare när det gäller att kräva olika höjda skatter på 15-20 miljarder kronor på helår. Mest anmärkningsvärt är självfallet förslaget att nu höja marginalskatterna över brytpunkten med vad som skulle bli ca 5 procentenheter. Här förefaller det som om Stig Malm nu äntligen vunnit en retroaktiv men icke desto mindre betydelsefull seger i den batalj i rosornas krig som utspelades i samband med skatteöverläggningarna hösten 1989. Ty skulle vi i skattepolitiken nu återgå till att börja höja marginalskatter, är det inget tvivel om att vi snart skulle vara tillbaka i det som var både ''ruttet'' och ''perverst''. Vi skulle förlora mycket av trovärdigheten i den långsiktiga saneringspolitiken. Bättre blir dessa förslag självfallet inte av att man lägger fram förslag till väsentliga höjningar av skatten på företagsamhet och att man vältrar över kostnaderna på kommunerna på ett sätt som gör att man driver fram stora ökningar av kommunalskatterna. Därmed blev ju fördelningsprofilen på dessa skattehöjningar, all retorik till trots, dessutom sådan att det sannolikt blir låginkomsttagarna som drabbas hårdast av de höjda skatterna. Jag vet att Socialdemokraterna inte tror att sänkta skatter ger fler jobb. Men att för den skull hoppa över till den motsatta slutsatsen att höjda skatter skulle ge fler jobb är att lämna allt vad erfarenhet och expertis heter bakom sig. Det är fel. Det är en politik som leder till färre jobb. En ekonomisk politik som direkt motarbetar näringslivets och industrins intressen har inga förutsättningar att klara arbetslösheten. Även för Socialdemokraterna måste den massiva kritik man har mött från företagsamhetens företrädare vara ett problem. På viktiga punkter borde det dock finnas en möjlighet att i riksdagens utskott diskutera om det, detta till trots, är möjligt att nå fram till en samsyn. Det kan gälla möjligheterna att snabbt få i gång vissa infrastruktursatsningar. Här har mycket varit eftersatt under en mycket lång tid. Här vill regeringen att det expanderar snabbt, och Socialdemokraterna vill ytterligare en expansion. Låt oss se på möjligheterna. Vad gäller utbildningsplatser finns det efter en mycket snabb utbyggnad med ca 45 000--50 000 platser kanske ytterligare möjligheter. Det är dock tveksamt. Men låt oss titta på dessa möjligheter. Samtidigt skall sägas att det ligger ett betänkligt drag av hokuspokus över delar av den socialdemokratiska kalkylen. Man säger att man vill minska arbetslösheten med en fjärdedel till en extra kostnad av ca 2 miljarder kronor. Om det går, har jag svårt att se varför man inte skulle kunna halvera den för 4 miljarder kronor eller ta ner den till en fjärdedel med en insats på 6 miljarder kronor. Att man inte föreslår detta visar -- det är ett inslag av hederlighet -- att man har en viss skepsis inför denna typ av hokuspokus. Det säger sig självt att det skulle vara en fördel om det gick att här i riksdagen få en bred uppslutning bakom den kärva men realistiska saneringspolitik som kommer att krävas, främst vad gäller de offentliga utgifterna, under många år framöver. När stridssignalerna från socialdemokratin ljöd som allra ljudligast strax före jul sade jag från denna talarstol att regeringen trots allt vad som sades av Socialdemokraterna fortsatt var inriktad på att ständigt söka möjligheterna till en bredare samverkan. Det gäller fortfarande. Men samtidigt tvingas vi efter de senaste veckorna konstatera att den socialdemokratiska politiken har tagit en vändning bort från ekonomisk realism och bort från möjligheterna till gemensamt ansvarstagande. Jag beklagar detta. Det kan ha sina rötter i de interna motsättningar och svårigheter som alltid finns i ett oppositionsparti. Men jag hoppas att det skall visa sig vara en temporär snarare än en permanent förskjutning av inriktningen i den socialdemokratiska politiken. I en tid som denna är det nämligen kärvt ansvarstagande -- inte lättsinnig opportunism -- som Sverige behöver.

Fru talman! Vi kan kalla honom Josef. En liten grabb, i samma ålder som min egen Jacob. Han löpte amok, sparkade och slogs. Han vägrade att tala med någon. Alla vuxna i hans omgivning kände sig helt maktlösa. Josef kom till en psykolog. Han fick papper och penna i handen och började rita vad han såg inom sig. Hans teckningar talade ett mycket tydligt språk; barn och vuxna, hjälplösa, soldater, vapen, döda människor och blod, överallt blod. Hans handlande speglade hans fruktan, hans rädsla, hans inre kaos. Jag fick höra om Josef och se hans teckningar när jag häromdagen träffade några av dem som på Carlslunds flyktingsluss tar emot flyktingar från det forna Jugoslavien. Kriget har lett till den värsta flyktingsituationen i Europa sedan andra världskriget. Den etniska utrensningen innebär att människor bokstavligen drivs från sina hem. De torteras och avrättas. Som Gudrun Schyman påminde om våldtas kvinnor systematiskt. För att manifestera sin avsky inför denna ofattbara brutalitet bär i dag de kvinnliga medarbetarna i regeringskansliet, från statsråd till assistenter, svart klädsel. Kl. 12 kommer de att samlas utanför Rosenbad för att med en tyst minut uttrycka sin solidaritet. I våra hjärtan har vi alla anledning att delta i den manifestationen. Att begränsa flyktingbegreppet till vad Genèvekonventionen stadgar framstår i alla lägen som helt orimligt. Men i dagens läge, med hundratusentals flyktingar i Europa, är det dessutom cyniskt. Vi lever dess värre i en tid när det inte är möjligt att bedriva någon ordnad och välplanerad flyktingpolitik. Det kan vi göra när förhållandena är mer normala, när det kommer ett par tiotusental flyktingar varje år. Men nu är förhållandena inte normala, utan det råder kaos. Ofta under min uppväxttid frågade jag varför vi svenskar gjorde så litet för att hjälpa judarna på 1930-talet. Och lika ofta fick jag svaret att vi ingenting visste. Jag vet inte om det stämmer eller om människor inte ville veta. Men ett är säkert: Det svaret är för oss omöjligt den dag Jacob eller Josef frågar. Vi ser varje dag vad som sker. Om det fortfarande finns utrymme för humanitet och medmänsklighet måste vår uppgift vara att, så långt vår förmåga över huvud taget räcker, hjälpa dem av våra medmänniskor som i dag är på flykt. Att hjälpa dem som finns kvar i närområdet, men naturligtvis också dem som kommer hit. Fru talman! I det här ''jugoslaviska'' perspektivet, om jag får kalla det så, framstår våra egna ekonomiska problem -- hur stora och svåra vi än kan tycka att de är -- som både begränsade och hanterliga. Men skall vi kunna lösa dem krävs naturligtvis både insikt och mod. Ett tema i den socialdemokratiska agitationen under de senaste månaderna har varit att de vill ta över regeringsmakten. Frågan är på vilka meriter och med vilket program de vill göra det. Meriterna är inte de bästa. Socialdemokraterna vill helst slippa höra talas om sin skuld till dagens ekonomiska problem, men de kommer naturligtvis inte ifrån den. Dagens problem är en konsekvens av misslyckanden i 1980-talets ekonomiska politik. När jag läste årets ekonomisk-politiska motion från Socialdemokraterna fick jag en stark känsla av att de nu är på väg tillbaka till det övertaktiska agerande som ofta styrde dem under 1980-talet. Det mer ansvarsfulla handlande som vi har sett prov på under senare år, senast i samband med höstens krisuppgörelser, är nu som bortblåst. Här redovisar regeringen i budgetpropositionen både ödmjukhet och öppenhet. Vi ger konkreta förslag till budgetförstärkningar för nästa budgetår. Vi skissar på ytterligare förstärkningar för kommande budgetår. Men vi visar samtidigt att vi är beredda att diskutera med Socialdemokraterna och att pröva deras och andra alternativ. Vad gör då Socialdemokraterna? Jo, de säger att de i princip delar regeringens bedömning av vilka krav som ställs på budgeten, men de avvisar praktiskt taget alla konkreta förslag. Deras egna förslag lyser, som Carl Bildt påvisade, med sin frånvaro. Deras principiella resonemang är ytterst oklara. Låt mig konkretisera på denna punkt. Socialdemokraterna avvisar våra besparingsförslag för arbetslöshetsförsäkringen, arbetsskadesjukpenningen och delpensionen. Åtminstone när det gäller arbetslöshetsförsäkringen var Ingvar Carlsson mycket konkret. Men sedan säger han att man ändå inser att man måste se över socialförsäkringen och att man skall bringa ned kostnaderna. I den socialdemokratiska motionen sägs att man vill aktualisera sänkta ersättningsnivåer i socialförsäkringen. Vad som återstår -- om man nu avvisar de här regeringsförslagen -- är tre socialförsäkringar, nämligen sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och pensionerna. Möjligen räknas också barnbidrag och bostadsbidrag in. Detta leder mig till en mycket konkret fråga till Ingvar Carlsson: Vilka av dessa försäkringsförmåner eller bidrag är det som ni socialdemokrater vill spara på? Skall ersättningsnivån i sjukförsäkringen sänkas under Vad betyder exakt formuleringen i er motion? Vad menar Ingvar Carlsson när han från talarstolen säger att man är beredd att se över socialförsäkringarna och bringa ned kostnaderna? Fru talman! Samtidigt tycks Socialdemokraterna nu vara beredda att överge en verklig grundbult i århundradets skattereform, nämligen principen om att alla skall kunna få minst hälften kvar vid en löneökning eller ett extraknäck. Ingvar Carlsson vet mycket väl att just denna fråga höll på att stjälpa hela skattereformen när vi förhandlade 1989--1990. I dessa förhandlingar drev Socialdemokraterna, efter propåer från LO, kravet på ett högre marginalskattetak. Det var först när Socialdemokraterna accepterade 50-procentstaket, och vi från Folkpartiets sida accepterade vissa socialdemokratiska förslag om bl.a. förhöjt grundavdrag för vissa inkomstskikt, som man kunde nå fram till en uppgörelse. När nu Socialdemokraterna sviktar i denna centrala del av skattereformen är det mycket illavarslande. Det är lätt att förstå de starka reaktionerna från TCO och SACO. Att nu överge denna viktiga princip vore verkligen att skjuta ett mycket rejält grundskott mot hela reformen. Fru talman! Jag tror att Sverige behöver mer av samarbete över blockgränsen under hela 1990 talet. Jag har i regeringen varit en varm förespråkare för ett sådant samarbete och jag har också fått stöd för det i regeringen. Jag är övertygad om att ett sådant samarbete behövs också i en framtid då Sverige till äventyrs skulle få en annan regering. Jag tror aldrig att spektakel är bra när man skall fatta viktiga politiska beslut, oavsett vem man fattar besluten med. Men om detta skall fungera är det nödvändigt att alla parter håller fast vid grundläggande principer i de långsiktiga överenskommelser som träffas och att vi spelar med öppna kort. Jag tillhör dem som uppskattar Ingvar Carlsson. Jag tycker att vi under årens lopp har träffat flera överenskommelser av stor betydelse för svensk ekonomi och för Sveriges framtid. De senaste var höstens krisuppgörelser där också flera av våra kolleger fanns med. Att vi ofta har olika uppfattningar är en sak. Det ligger i sakens natur när man företräder olika partier och olika ideologier. Men jag vill gärna tro att man skall kunna lita på vad Ingvar Carlsson och Socialdemokraterna säger. Men jag måste erkänna att det finns stunder när jag inte riktigt vet vad jag skall tro. Det vore utmärkt om denna debatt kunde skingra min oro på den punkten. En viktig förutsättning är att Socialdemokraterna håller fast vid den skatteuppgörelse som vi träffade för tre år sedan. Syftet med den var, som Carl Bildt påminde om, att komma bort från det som även av socialdemokratiska företrädare har kallats för ett perverst skattesystem och att få ett nytt och robust skattesystem som medborgarna kunde lita på. Det skulle ligga fast över lång tid. Därför måste jag rikta denna raka fråga till Ingvar Carlsson: Är ni beredda att stå fast vid skattereformen och vid att marginalskatten skall begränsas till högst ca 50 %? Det här talet om att en rad skatteförändringar har genomförts är bara en undanflykt. Två tredjedelar av både skattehöjningar och skattesänkningar som regeringen har genomfört har Socialdemokraterna medverkat till. En annan förutsättning, fru talman, för ett gott samarbete i framtiden är att Socialdemokraterna nu visar sina kort vad gäller de nödvändiga budgetförstärkningarna, dvs. snabbt redovisar vilka besparingar som de vill göra i stället för dem som regeringen har föreslagit. Även i detta sammanhang vill jag rikta en rak fråga till Ingvar Carlsson: Är ni beredda att redovisa dem?

Fru talman! Mänsklig förnedring, krig och kaos är dagens verklighet i det forna Jugoslavien. Fler människor än någonsin sedan andra världskriget våldtas, lemlästas och förvägras rätten till mänskligt liv. Etniska konflikter är ofta bakgrunden. Sverige måste efter sin förmåga göra insatser för att hjälpa de människor som drabbas. Det kan tyckas att det inte är mycket som vi kan göra, men det är viktigt både att uttrycka sin avsky över brotten mot människovärdet och att hjälpa till med att ta hand om de flyktingströmmar som skapas. Mot denna bakgrund är naturligtvis våra problem av en helt annan karaktär och av betydligt lägre dignitet, hur allvarliga de än må vara. Vi har nu kunnat lyssna till en genomgång av vad oppositionen står för. Det är svårt att få intrycket att oppositionen är samlad. Den ärvda ekonomiska verkligheten har varit regeringens största problem mer än oppositionen. Dessutom har vi en djup lågkonjunktur att bemästra. Att påstå att det krävs draghjälp från den internationella ekonomin för att få fart på hjulen är inte särskilt djärvt. Så djup blev svackan efter spekulerandet på 1980-talet och efter nio års socialdemokratiskt styre. Ändå fortsätter Socialdemokraterna glatt att sprida dubbla budskap. Våren 1991 -- jag vill påminna om det -- alltså före valet, motionerade vi i Centerpartiet om kraftigt förstärkta anslag till investeringar i vägar och järnvägar. Fortfarande då blev vi ensamma såsom parti att kräva dessa ökade satsningar. Den socialdemokratiska utskottsmajoriteten i riksdagen gömde elegant huvudet i sanden, slog sig för bröstet och prisade den dåvarande regeringens lägre ambitionsnivå. När nu fyrklöverregeringen kraftfullt satsar mångdubbelt mer på att skapa bra kommunikationer med regional balans, för att ge tiotusentals ungdomar utbildning och praktikjobb och skapa arbete, då tjuter socialdemokratin. Inte är det särskilt logiskt men tydligen socialdemokratiskt. Socialdemokraterna talar ofta om en rättvis fördelning. Men tal är en sak och resultaten något annat. I går publicerades en rapport om inkomstfördelningens utveckling under 1980-talet i Sverige -- till långtidsutredningen. Där konstaterar författarna: ''Efter en period med kraftig utjämning har utvecklingen tenderat att gå i motsatt riktning.'' 1980-talet med socialdemokratisk regering nästan hela tiden kännetecknades av ett trendbrott i inkomstfördelningen. Omfördelningen av förmögenheter till de mer bemedlades förmån blev övertydlig under socialdemokratiska regeringsår, låt vara i uppblåsta aktie och fastighetsvärden. Rapporten citerar vidare två amerikanska ekonomer vid namn Danziger och Smolensky: ''Regeringar tycks ha omfattat slutsatsen att långsam tillväxt och stora underskott orsakas av omfördelningsprogram. Hur detta påstående -- vars sanning inte bevisats -- blev konventionell visdom kvarstår som ett mysterium.'' Ja, i varje fall bevisas det inte av den svenska 1980 talsutvecklingen och tiden därefter. Ökade klyftor följdes här av allt långsammare tillväxt och allt större underskott som bekant. Klyftorna har ökat också i andra jämförda länder under 1980-talet, t.ex. i de republikanska administrationernas USA. Möjligen uppfattas inte denna likvärdiga och identiska utveckling som en fjäder i hatten av svenska socialdemokrater. I en tid när vi har dessa problem, är det naturligtvis också viktigt att lyfta blicken mot omvärlden och det ökade samarbetet. Medlemskapsförhandlingarna med EG har börjat. Förberedelserna har skett med öppenhet och lyhördhet. Bred enighet har etablerats. Det stärker våra möjligheter i förhandlingarna. För Centerpartiets räkning vill jag understryka att den svenska alliansfriheten består. Militärt samarbete ingår inte i våra EG-planer. Verkligheten -- mer än det skrivna ordet -- kommer att avgöra hur den monetära unionen formas. Slutligt ställningstagande har inte skett. Det är ingen tillfällighet att huvudkraven i förhandlingarna, med Centerpartiet såsom deltagande i regeringen, rör sig kring områden som miljö, regionalpolitik och jordbruk. Högsta tillämpade ambitionsnivå skall gälla på miljöområdet. God regional utveckling måste säkras. Sveriges jordbruk måste med stärkt livskraft möta ett medlemskap i EG, när och om svenska folket så bestämmer. Det är viktiga mål för förhandlingsarbetet men också före förhandlingarna. Jag är också personligen övertygad om att resultatet på dessa områden i stor utsträckning kommer att påverka folkomröstningens utfall. Det vore bra om alla insåg detta. Centern redovisade före valet ett miljömanifest för en ny regering: Grön start. Många av dess krav förverkligas nu: Miljösituationen och miljövården redovisas nu av regeringen till riksdagen varje år. Planfrågorna är en integrerad del av miljöpolitiken. De fyra outbyggda älvarna föreslås få ett förstärkt skydd. Ett dussintal värdefulla älvsträckor skyddas från utbyggnad. Miljöskadlig energi har belastats med tio miljarder kronor från årsskiftet, medan miljövänlig energi främjas. Ekonomiska styrmedel används mer aktivt enligt principen att förorenaren skall betala före skattebetalande allmänhet. Gröna nationalräkenskaper är på gång. Stora infrastrukturprojekt granskas ur miljösynpunkt före slutligt beslut, men arvet från tidigare regering är tungt. Miljöbalksarbetet är i slutfasen. Uppföljningen av Riokonferensen är i full gång, lokalt och internationellt. Miljöbiståndet till Baltikum har inletts. Återvinning, återanvändning och producentansvar blir hörnstenar i kretsloppsanpassad samhällsutveckling. I finansplanen slår regeringen fast att miljöskulden inte får öka. Låt mig därför till sist anknyta till vad Lester R. Brown skriver i State of the World 93 -- Tillståndet i världen, även den publicerad i går här i Sverige: ''Miljöförstöringen påverkar nu direkt ekonomin såväl i enskilda länder som globalt och kan inte längre betraktas som ett perifert problem. Om ekonomins försörjningsunderlag i naturen fortsätter att förstöras, kan produktionen inte öka i samma takt som befolkningen. Då kommer medelinkomsten i världen att minska. Den slutsats som måste dras av detta är att världen nu går in i en ny era, där fortsatt ekonomiskt framåtskridande kräver att utarmningen av miljön vänds i sin motsats.'' Brown avslutar: ''Vår generation måste vända utvecklingen, för våra barn kommer det inte längre att vara möjligt.'' Det har funnits alltför mycket betong i den svenska politiken, en betongblandad miljöpolitik. Den situationen måste vi komma bort från. Detta är en situation som vi har ärvt. Detta är utmaningen som vi har att svara upp mot.

Fru talman! Vi kan inte finna ord för att ge uttryck för den avsky som vi känner inför det vanvett som sker i det forna Jugoslavien. Jag är övertygad om att vi alla ansluter oss till vad som i det sammanhanget har sagts här av tidigare talare. På sista tiden har vi också blivit upprörda över vuxnas övergrepp mot barn här i vårt land. Konstnären Claes Bäckström, nu 65 år, har berättat om den förnedring som drabbade honom, när han såsom 8-åring blev våldtagen av en man. Den upplevelsen har legat som en skugga över hela hans liv. Jag tror att många av oss har blivit mest upprörda över hur vuxna verkar leva i sin egen paragrafvärld. Men barnens skräck, deras utsatthet, är fjärran från de ombonade rummen där paragraferna skärskådas. Jag tror att vi hela tiden måste granska gapet mellan den juridiska bedömningen av ett brott och den allmänna rättsuppfattningen. Vi måste förstås värja oss mot att rättsskipningen blir något slags folkdomstolar. Men barn och andra utsatta brottsoffer kan öppna våra ögon så att vi ser inte bara brottet och brottslingen utan också de nakna, vidriga följderna av ett brott. Säkerligen har vi kompetenta jurister i Sverige. Jag betvivlar inte detta. De gör sitt bästa för att döma sakligt och oväldigt. Men det som har väckt uppmärksamhet den sista tiden borde få oss att fundera över om vi inte litet till mans, kanske alla, lever i vår egen lilla vrå eller håla, som vi tror är världen. Hålans fördom, har någon av de stora filosoferna kallat det. Det vi alla här i maktens kvarter i centrala Stockholm borde fråga oss är om inte vi som sysslar med politik också lever i en avgränsad värld. Vi talar självklart nu mycket om arbetslöshet, men vi förstår inte alltid djupet eller den hopplöshet och depression som arbetslösheten kan leda till för en människa. Samma avstånd till den enskilda människans liv blir det lätt, när vi talar om äldreomsorg, vård, utbildning, ekonomi och inte minst bistånd. När vi nu diskuterar politikens inriktning utifrån regeringens budgetproposition och alla de motioner och förslag som har framlagts i riksdagen, hamnar vi lätt i vår egen begränsade vrå eller håla, politikens föreställningsvärld. Mycket måste självklart handla om ekonomi. Men vi får ändå inte glömma målet för det vi sysslar med här i kammaren och över huvud taget i dessa kvarter, nämligen att skapa ett samhälle som blir bättre för våra barn och barnbarn. För oppositionen ligger det nära till hands att ha ett kortsiktigt perspektiv. Man fortsätter att berätta om ''slakten på välfärden''. Tyvärr är vi många i den generation som är barn av det moderna välfärdsoch tekniksamhället som vill så att säga ha belöningen genast. Vi lever i nuet. Vi vill gärna skjuta upp det mödosamma arbetet till senare. Resultaten skall synas direkt och kunna mätas i kronor och materiella fördelar. Fru talman! I debatten har det citerats ur olika tidningar. Jag skall be att få citera ur en artikel i Dagens Nyheter av Odd Engström, ordförande i den nya bankakuten och socialdemokratins egen filosof. Han säger så här: ''Ingen generation har tidigare fått så mycket och det gjorde oss till hedonister. Vi vill ha roligt med detsamma, här och nu.'' Han fortsätter: ''En generations mest sunda instinkt är att fundera över hur det ska gå för barnen. Hur kan jag ge mina barn ett anständigt liv?'' Detta borde denna debatt också handla om. Se det från barnens, framtidens horisont! Vi har en ekonomisk kris, och det är klart att det är ganska enkelt att göra dessa divisioner och tala om hur mycket en familj har i skuld. Jag såg ett TV-program där man visade ett litet nyfött barn och talade om att ett barn som föds genast har 100 000 kr i skuld. Vi lever inte i den situationen att vi kan gå ut och lova några extravaganser. Men jag tror att det också är viktigt att vi talar om de resurser som finns och de möjligheter som står oss till buds och pläderar för att det nu handlar om långsiktighet -- att förvalta, vårda miljön och spara. Därmed inte alls sagt någonting annat än att vi måste bry oss om de grupper som har det särskilt bekymmersamt under denna tunga och dystra period som vi lever i och inte kan tala oss ur. Därför finns det också en del reformer för handikappade och förbättringar för de sämst ställda pensionärerna i regeringens förslag. När vi talar om krisen och utmålar de problem som vi lever i, kan det ändå vara klokt att någon gång se på när vi senast hade samma BNP-siffror som vi nu har, och det är inte många år sedan så var fallet. Jag vill faktiskt påstå, fru talman, att den verkligt stora krisen i Sverige och i världen är en etisk och en moralisk kris. Både under sus-och-dus-ekonomi och nu under den ekonomiska krisen, ser vi hur diverse tvivelaktiga späckhuggare och hajar försöker utnyttja den. Därför är det nödvändigt att öka insatserna mot t.ex. ekobrotten. Vi kristdemokrater skulle vilja ha en ännu kraftigare insats i detta sammanhang. Vi önskar verkligen Odd Engström och hans blivande medarbetare lycka till i deras röjningsarbete. Om vi ser ut över världen, ser vi väl också att det är en moralisk kris som vi lever i och är ansvariga för. En triljon dollar satsas varje år på vapen för att vi skall ta kål på varandra, kunna döda varandra, medan 40 000 barn dör varje dag av svält och umbäranden. Jag tror att den moraliska krisen delvis är en följd av att man i politik och debatt så hårt har betonat individens frihet och rättighet och ofta glömt bort ansvaret, förvaltarskapet. Då inskränker sig lätt solidariteten till att man skall betala skatt och gärna mycket skatt. När det blir tal om att värna sin medmänniska -- det är ett mycket fint uttryck och i allra högsta grad mänskligt -- då blir det fråga om värnskatt, alltså mer skatt för att värna medmänniskan. Sedan tror man att man har löst problemet. Vi skall naturligtvis alltid diskutera om de ekonomiska bördorna drabbar olika människor och olika samhällsgrupper på ett rättfärdigt sätt. Det är inte tu tal om det. Men, fru talman, mitt i krisen kan vi skapa ett positivt budskap, därför att optimism verkligen behövs nu. Om vi kan ge mod och framtidstro åt varje småföretagare i landet att våga anställa ytterligare en person, skulle arbetslösheten snabbt försvinna. Så enkelt är det naturligtvis inte, men jag påstår att det är möjligt och att vi måste börja med den typen av insatser. Fru talman, i det avseendet är jag övertygad om att regeringens politik leder längre än oppositionens. Det är inget parti som kan väcka fullständiga partimotioner. Vi kommer alla till korta. Därför är det nödvändigt, vilket har sagts här tidigare, att vi lyssnar på varandra och lär av varandra. Det är vi faktiskt pliktiga att göra, tycker jag. Avslutningsvis, fru talman, vill jag understryka att vi skall bygga välfärden nedifrån. Det är det som med det svåra ordet kallas subsidiaritet. Några anställda vid ett socialdistrikt här i Stockholm har nyligen varit i Berlin och studerat det sociala arbetet i ett distrikt där. Där bedrivs det sociala arbetet, kampen mot arbetslöshet och droger, mot ungdomsvåld, omsorgen om de äldre, till stor del av intresseorganisationer och ideella föreningar. Enskilda och grupper tar initiativ, och samhället ger stöd. Stockholmarna var häpna. Allt fungerade inte. Men de tyckte att mycket fungerade utmärkt. Vi skall inte riva den svenska välfärden eller skrota hela den svenska modellen. Men vi måste våga tänka nytt, tänka nedifrån. Då bygger vi också upp ett samhälle där EG naturligt kommer in. EG ses ofta från fel perspektiv, tycker jag. Många problem skall vi och kan vi klara själva. Andra problem är så stora och fulla av internationellt beroende att vi måste skapa gemensamma beslut över nationsgränserna.

Fru talman! Först ett ord till Ian Wachtmeister. Vi tycker att bland det allra viktigaste just nu är att minska våra utgifter för kontant arbetslöshetsunderstöd. I stället anser vi att det skall satsas på produktiva åtgärder, t.ex. ökning av utbildningen, satsning på infrastrukturen, ROT programmet och stöd till de små och medelstora företagen när det gäller deras förutsättningar att klara konkurrensen ute i Europa. Det är produktiva och vettiga åtgärder. Vi har tagit initiativ i utskotten för att tidigarelägga dessa åtgärder. Nu blir det intressant att se om det i utskotten och i kammaren går att skapa majoritet för detta. Vår erfarenhet är tyvärr att när det kommer till kritan stöder Ny demokrati den borgerliga regeringen. Ny demokrati gör det därför att det är ett borgerligt högerparti. Det visar sig också på ett annat viktigt område. När det blir konflikter, t.ex. i fråga om arbetsrätten, mellan arbetsgivare och löntagare, då ställer sig Ny demokrati konsekvent på arbetsgivarnas sida. Ny demokrati är inte ett parti som företräder löntagarna. När jag lyssnar på regeringsledamöterna gör jag följande reflexion: Har regeringen gett upp? Regeringen talar nästan inte om sin egen politik. Den talar inte om det som människor är bekymrade över, nämligen arbetslösheten och boendekostnaderna, utan den ägnar huvuddelen åt socialdemokratins politik, mest i negativa ordalag. Det kanske säger mer än vad regeringsledamöterna själva riktigt förstår, nämligen att de har tappat greppet över situationen och utvecklingen i Carl Bildt frångår inte sin vana att tala om att han begrep först och bäst av alla vad som skulle komma. Han sade att han, i motsats till socialdemokratin, i valrörelsen insåg vad som var problemen. Varför, Carl Bildt, då dessa löften om sänkta skatter, om lägre hyror och om högre sysselsättning? Det är ju där som regeringens förtroendekris nu finns. Mycket typiskt hade Carl Bildt inte ett enda ord till svar när det gäller hans löfte till Sveriges medborgare om sänkta boendekostnader, trots att han hade ganska lång tid att besvara det. Han sade däremot att han var besviken på socialdemokratin. Jag tror inte att medborgarna är det. Det verkar inte så just nu när vi visar hur vi kan få 190 000 människor, som annars skulle drabbas av arbetslöshet, att få utbildning eller sysselsättning. Var vill socialdemokratin spara? Jag skall gärna svara på det. Det första och viktigaste är att minska utgifterna för det kontanta arbetslöshetsunderstödet. Om man inte börjar i den ändan, då blir det andra ganska så meningslöst. Vi har lagt fram konkreta förslag i detta sammanhang. Vi vill ha ett samarbete på den punkten. Om vi får det samarbetet, är vi också beredda att gå in på andra konkreta punkter. Carl Bildt säger att det inte går att tidigarelägga fler investeringar. I en TV-intervju för någon vecka sedan slingrade han sig genom att säga att det inte är pengabrist som bromsar, utan det är miljöprövningar och planprövningar som för närvarande bromsar. Han har desavouerats av sin egen kommunikationsminister som har sagt att det är pengar som saknas. Både Banverket och Vägverket har en rad väg och järnvägsbyggen som är startklara och som skulle kunna ge omedelbara jobb. Jag har en lista på 22 vägar och 33 järnvägar som behöver rustas upp eller byggas ut. Det är bl.a. norr och söder om Gävle, spårupprustning i Luleå och vägbroar i Östergötland. Det enda hindret för att dessa jobb skall sättas i gång är regeringen. Jag vill säga något till Bengt Westerberg. Den nya regeringen började omedelbart att tumma på för oss mycket viktiga delar av skattereformen. När det skedde kontaktade jag omedelbart Bengt Westerberg och begärde överläggningar. Jag såg det nämligen som mycket allvarligt att Folkpartiet skulle vara med och riva upp skattereformen. Då svarade Bengt Westerberg: Du förstår väl att jag inte kan resonera med er om skattereformen nu när vi sitter i en borgerlig regering. Jag blev mycket besviken. Men det är inte bara socialdemokrater som skall hålla ingångna avtal. Det är båda parter. Nu anser jag att det är orimligt när vi lägger ytterligare bördor, både skattemässigt och på annat sätt, på vanliga medborgare att inte de högre inkomsttagarna också skall vara med och betala detta. Jag anser emellertid fortfarande att skattereformen är viktig och att det är angeläget att de stora landvinningar som vi därigenom har gjort skall behållas, och jag kommer att fortsätta att arbeta för det. Jag har, som bekant, redan betalat ett visst politiskt pris för skattereformen. När jag är inne på skatteområdet försöker Carl Bildt som vanligt att skrämma folk med att socialdemokratin vill höja skatterna. Vi föreslår skattehöjningar och en utebliven minskning av arbetsgivaravgifterna på sammanlagt 5 miljarder kronor. Carl Bildt höjer skatten för hushållen 1993--1994 med över 30 miljarder kronor. Vi har öppnat för att under 1993 skjuta på bensinskattehöjningen och erbjuda en lägre momsbeskattning. Det sade Carl Bildt också nej till. Olof Johansson har sagt att han kan tänka sig att temporärt höja skatten för dem som tjänar mest. Bengt Westerberg har tagit upp de högre inkomsttagarnas insatser, och Carl Bildt fortsätter att utlova allmänna skattesänkningar. Vem skall man egentligen tro på?

Fru talman! Jag delar oron och engagemanget. Jag är upprörd över nöden i världen, våldet i världen och våldet i Sverige. Jag hatar krig. Men vi sitter här för att göra något. Svenska folket har valt oss till det. Om vi skall hjälpa andra, måste vi stå för den hjälpen själva, givetvis. Vi kan inte begära av andra att de skall finansiera vår hjälp. Det gör vi i dag. Vi lånar och hjälper andra. Det är därför Ny demokrati har föreslagit att vi skall göra allt för att få ned räntan och få fart på jobben. Då får vi ordning här. Då kan vi hjälpa oss själva och även andra. Här har diskuterats mycket om vad man kan göra. ROT-sektorn har nämnts. Alla människor vet inte vad det är. Det är reparationer och ombyggnader av fastigheter som finns i dag. Där finns massvis med jobb. Det gör det faktiskt. Socialdemokraterna hade chansen så sent som i går att komma överens om en mycket konkret åtgärd. Det ville man inte i går. Den 16 december sade den här kammaren nej till en satsning på s.k. VA-ROT -- det betyder vatten och avlopp --, som också behöver åtgärdas i Sverige. Detta är taktik. Det är taktiska finter från Socialdemokraterna. Nu när man har varit med ett tag i riksdagen börjar man faktiskt bli ännu mer upprörd än man var när man stod utanför. Sedan vill jag säga till statsministern och även till vice statsministern att vi faktiskt ställer krav på en del saker. Vi tänker inte vara med om att hoppa från tuva till tuva. Vi vet inte vart ni hoppar. Om vi inte tror att ni landar på fast mark, varför skall Ny demokrati ställa upp med en liten tuva här och en liten tuva där? Sedan har ni tio andra tuvor att hoppa på tillsammans med Socialdemokraterna. Vi måste vara övertygade om att landa på fast mark. Jag skulle därför vilja höra vad statsministern säger om Ny demokratis ekonomiska politik, såsom vi har föreslagit den. En annan sak. Vad är det som jag och ni tror att människor frågar sig? Krismedvetandet är mycket större bland allmänheten än här, vill jag påstå. De frågar sig varför det är arbetslöshet nu. Har de fått svar på den frågan? Varför talar man inte tydligt om att vi levde över våra tillgångar, att vi gav oss förmåner och löner som vi inte hade råd med och att vi nu måste få ned räntan före allting annat? Folk frågar sig säkert: Är Sveriges ledning bra? Politiker som vi, som skall lägga oss i allting, hushållar vi verkligen med människors pengar? Eller tycker vi bara att det är att rekvirera in pengar och dela ut dem till egendomliga ändamål som vi hittar på själva. Jag tror att människor, när de har läst om hur det går till i Invandrarverket, SIDA, och snart är det väl dags att börja titta på AMS, frågar sig: Sköter sig myndigheterna? Hur går det till? Måste vi ha 75 000 människor i flyktingläger, frågar man sig. Då vill man inte ha svaret att det är eländigt i världen, för det vet man. Men det har börjat bli eländigt i Sverige också. Vi har social oro, vi har kostnader. Skall människor betala dessa? 20, 30, 40, 50, 60 miljarder kronor, hur mycket skall man betala för en politik som är dålig? Det handlar inte om främlingsattityder. Det är politiken det handlar om. Politiken är dålig. Vad gör SIDA för nytta, Alf Svensson? Det är jättesvårt att försvara det som sker. Snart måste man nog lägga ned SIDA. Vi har sagt det hela tiden, för det är uppenbart. Jag tror att man borde ha en karta här på väggen i stället för den vemodiga bonaden. Man skulle kunna ha en världskarta, så att vi såg var vi lever. Det är en ganska kul idé, som jag just kom på. Vi har haft en föreställning om vem som är godast. Det är klart att jag inte är godast, jag är ondast här. I så fall skall ni vara hemskt glada, för jag är en mycket snäll person. Godheten talar de paralyserade personer om som har stått för vår uhjälp och vår flyktingpolitik. Men jag säger att det är dumhet. Vi har ställt till med stora och onödiga problem i Sverige. Vi talar om att det är kaos på andra håll. Men vi håller ju på att skapa kaos själva genom att inte göra någonting, genom att stå och titta på. Man kan fråga: Har vi rätt regering? Det är sådana saker som folk frågar sig. Då svimmar man nästan. Så får inte jag säga från talarstolen, eller hur? Det skall man mygla om i korridorerna. Men det är en ganska bra fråga. Det man kan säga om regeringen hittills är att den har gjort för litet, gjort det för sent och varit mycket kaxig. Man kan fråga sig om statsministern koncentrerar sig på rätt uppgifter. Är det han som skall sköta u-båtar och Europa, Westerberg och Svensson som skall sköta alla de sociala problemen och Wibble och Dennis ekonomin, eller skall han koncentrera sig på någonting som verkligen är centralt? Jag tror att han skall koncentrera sig på ett annat sätt. Då frågar man så här: Vore det bättre med Socialdemokraterna? Det är en bra fråga. Då vet vi i alla fall att vi får höjda skatter. Vi får mer politisk styrning. Vi får mer makt åt facket. Vi får höjda hyror, såvitt jag förstår. Det höjdes aldrig så många hyror som när de ''höll på och körde''. Fallskärmsavtal är man upprörd över. Men vilka satt i bankstyrelser, vilka skrev fallskärmsavtal? Jo, där satt de också. Vilka kom på idén med politiska utnämningar? Nu står jag här och berättar att det här är problem som jag ser för Ny demokrati. Gemensamt har hela det här gänget, i stort sett alla, 90 %, sagt att man inte är med på att attackera u-hjälp, flyktingpolitik, organisationsstöd, partistöd, politiska utnämningar, behovsprövade barnbidrag och politikernas egna egendomliga löneförmåner. Jag menar att hela det här etablissemanget faktiskt inte lyssnar på rörelsen. Om det är fråga om någon rörelse, så är det inte samma rörelse som 1968. Det kan jag tala om. Vi har en sjuk politisk modell. Vi måste ändra den. Det är nya tider. Den svenska modellen måste ändras. Vi måste ta hjälp. Vi måste faktiskt samarbeta. Tro mig eller inte, vi ställer upp på det samarbetet. Men då måste man tänka om. Ni som i olika faser har varit med och ställt till eländet får faktiskt också tänka om, från höger till vänster.

Fru talman! Jag tror att om vi bytte ut bonaden mot en världskarta skulle vi på den kunna utmärka t.ex. var alla flyktingströmmar i världen går. Då skulle vi se att det endast är en liten, liten rännil som kommer till Sverige. Då skulle vi se att det är de fattigaste människorna i de fattigaste länderna som tar emot den största delen av flyktingströmmarna i dag. Då kanske vi skulle få slut på den konjunkturanpassade humanitet och medmänsklighet som Ian Wachtmeister och Ny demokrati förespråkar. Det är pinsamt att behöva lyssna till. Carl Bildt citerade Percy Barnevik i sitt anförande, och jag skall också göra det. Jag tycker att det är en mycket klok man i många avseenden. Jag skall citera honom för att han är en förespråkare för sextimmarsdagen, vilket jag också som bekant är. Jag fick inga reaktioner på det när jag tog upp det i min inledning. Han sade i en intervju i Svenska Dagbladet häromdagen att det är en illusion att tro att industrin kommer att kunna växa igen till gammal sysselsättningsnivå. ABB skall ta bort 5 % till av jobben, bilindustrin skall rationalisera bort 50 %. Han sade också att man måste titta på arbetstiderna och att ''kortare arbetsvecka, sextimmarsdag t.ex., kan vara en kompletterande åtgärd''. Jag håller med honom om det. Det är också därför vi i Vänsterpartiet har föreslagit att arbetstiden av många goda skäl, som det faktiskt finns, ses över och att nedtrappningen av arbetstiden börjar. Målet är ändå att vi skall kunna utnyttja den moderna teknikens landvinningar till att minska lönearbetet och på det sättet öka vår livskvalitet. Jag skulle också vilja citera en annan man. Då gäller det frågan om hyrorna, som Ingvar Carlsson tog upp i sitt anförande. Vi har heller inte fått några svar från regeringsföreträdarna om detta. Den här mannen är verkställande direktör i HSB:s Riksförbund. Han skriver så här i ett förord till en verksamhetsberättelse: ''Ingen ljusning är i sikte. Våra politiker tycks handlingsförlamade. Om den här utvecklingen tillåts fortsätta, blir även Sverige det tvåtredjedelssamhälle som innebär att två tredjedelar har jobb och resten tvingas leva på bidrag. Krisen slår nu särskilt hårt mot bygg och bostadssektorn. Samtidigt som en utdragen lågkonjunktur drabbar oss alla, genomför nu den borgerliga regeringen det bostadspolitiska systemskifte som den förra regeringen inledde. Så litet som möjligt skall samhället lägga sig i bostadssektorn och dess finansiering. Jag undrar ibland om politikerna är medvetna om följderna av att de vänder upp och ner på den svenska bostadspolitiken. Hur skall vanligt folk ha råd att bo i framtiden?'' Det är en mycket berättigad och bra fråga. I Vänsterpartiet har vi sagt nej till neddragningen av de bostadssubventioner som regeringen föreslår, och som tyvärr även Socialdemokraterna har gått med på. Att i nuvarande läge, med nuvarande ekonomiska kris och kris i byggsektorn, minska bostadssubventionerna med tre miljarder kronor säger vi nej till av det skälet att vi anser att det är en social rättighet att ha en bostad. Varje människa måste kunna ha tak över huvudet till en rimlig kostnad. Vi måste på sikt reformera systemet med bostadssubventioner. Det inser vi också. Det måste bli mer träffsäkert än det är i dag. Men vi kan inte nu omedelbart ta till den här åtgärden som vi vet förvärrar situationen för väldigt många människor. Jag tycker att det var intressant att höra Alf Svensson tala om ett anständigt liv. Jag tycker också att det är det vi borde tala om, inte minst vi politiker. Hur ser vi till att människor får ett anständigt liv, både vi som lever nu och de som kommer sedan? Jag tycker också att det var intressant att höra Olof Johansson tala om att vi nu är inne i en ny era -- han talade om miljön -- som kräver nya lösningar och en ny politik. Jag tror också att vi måste börja diskutera en ny politik, inte minst en ny ekonomisk politik, som sätter människor och miljö i centrum. Vi måste börja diskutera vad livskvalitet är. Det finns inte längre, som under tjugo-, trettio-, fyrtio och femtiotalet, enkla samband mellan en ökad materiell tillväxt och ökad livskvalitet. Vi har i dag en ökad materiell tillväxt som i sina avarter innebär en minskad livskvalitet för många av oss i form av bl.a. ökad miljöförstöring. Alla talar om skatter och skattehöjningar. Det är inte så att ökad livskvalitet för de flesta människor innebär sänkta marginalskatter. Det sambandet finns inte. Vi är många som inte blir lyckliga över sänkta marginalskatter, men som är lyckliga över att slippa en samhällsutveckling där vi tvingas kliva över lik. Vi vill betala för det. Vi vill leva i ett jämlikt samhälle. Därför ser vi omfördelning, dvs. att ta pengarna där de finns och föra över dem dit där de inte finns, som lösningen. Det får innebära ökade skatter för människor som i dag har ett sparande som inte används i produktiva investeringar eller till inhemsk konsumtion. Det måste också innebära att vi skattevägen tar pengar från de stora exportföretag som i dag gör vinster på kronans fall och för över till de företag som behöver investera och utveckla ny teknik. Detta innebär att man använder skattemedel produktivt i en skapande process för att öka den gemensamma livskvaliteten. Då är det inte farligt att höja skatten.

Fru talman! Jag vill först i all korthet tala om bostadspolitiken. Vad har vi gjort? Vi har kraftigt dämpat utvecklingen av hyreskostnaderna i förhållande till hur den var under Ingvar Carlssons senaste mandatperiod. Det är inget dåligt resultat. Det byggs nu väsentligt mycket billigare än vad det gjordes tidigare. Det byggs mindre, men det byggs billigare och delvis bättre. Vi inriktar nu politiken också mot att sänka räntorna, vilket accentuerar den utveckligen. Det är svaret på de ställda frågorna. Så vill jag tala om något som är alldeles avgörande och som har stått i centrum för debatten -- ett faktum som Ingvar Carlsson klagar över -- nämligen socialdemokratins fallissemang när det gäller att prestera en sammanhängande ekonomisk politik. Jag förstår hans klagomål. Det är de facto så, vilket också Bengt Westerberg sade, att Socialdemokraterna accepterar att det behöver sparas 12 miljarder kronor, men avvisar praktiskt taget alla regeringes besparingar och har inga egna förslag. Även med socialdemokratins mått mätt fallerar ni. Antingen tyder detta på att det är ett svart hål i den ekonomiska politiken, orskakat av att fundamentalisterna har tagit över, eller på att ni har hemliga sparplaner som ni i så fall har skyldighet att redovisa. Ni har försatt er själva i ett fundamentalt politiskt dilemma. Ni skall själva på ett eller annat sätt reda ut situationen. Ingvar Carlsson har ett sparförslag: man skall reducera ersättningar från A-kassa. Det är inget svar! Det är redan tillgodosett i andra delar av era kalkyler och påverkar inte alls de 12 miljarder kronorna. Efter veckor av öppna debatter och efter de kontakter vi haft kvarstår fortfarande detta fundamentala faktum: vi har inte fått ett enda konkret besked om vad Socialdemokraterna skall spara på. Ingvar Carlsson tror kanske att det bara är jag som upplever detta som besvärande. Låt mig citera en ledare ur den socialdemokratiska tidningen Arbetet. Ingvar Carlsson citerar enskilda skribenter i Svenska Dagbladet, men i ledaren i ett av de socialdemokratiska huvudorganen skriver man så här: ''Socialdemokraterna redovisar inte i dag i detalj vad som bör skäras bort. Det Socialdemokraterna vinner i taktisk effekt på den manövern kommer man dess värre att förlora i förtroende. Ett parti som gör anspråk på att vilja överta regeringsmakten omgående kan inte stå utan svar i så centrala frågor.'' Som ett indirekt svar på detta hänvisar Ingvar Carlsson till Sifo-siffror och menar att folket tycker annorlunda. Jag tror uppriktigt sagt inte att Ingvar Carlsson är så lättsinnig att han tror att detta land i en kärv tid kan regeras med en politik som bara visar sig i Sifo-siffror. Om man inte kan spara i de statliga utgifterna, kan man i detta läge icke regera Sverige. Om man inte i opposition vågar redovisa vad man skall spara på, kommer man aldrig att klara det i regeringsställning. Har inte Socialdemokraterna lärt sig läxan från förra gången man var i opposition? Har man låtit lättsinnet ta över alldeles? På denna punkt är det inte bara jag som kräver svar. Ingvar Carlsson har rätt när han säger att vi har höjt skatter. Vi har sänkt fler, men vi har höjt åtskilliga. Detta har vi till stor del gjort påhejade av socialdemokratin. En uppgörelse är en uppgörelse, och jag skall inte klaga över den saken. Det Socialdemokraterna nu gör är att lägga fram förslag om 15-20 miljarder kronor utöver detta i skattehöjningar. Det gäller inkomstskatt, skatt på företag, skatt på sparande och skatt på kapitalbildning av olika slag. Det är alldeles självklart att detta skulle ha en bromsande effekt på ekonomin och på våra möjligheter att skapa sysselsättning. Jan O Carlsson talade i Göteborg dagen innan jag kom dit. Jag läste i Göteborgsposten att han tröstat arbetarekommunen med att den socialdemokratiska politiken skulle innebära ''enorma'' skattehöjningar. Det tröstar möjligtvis de allra mest fundamentalistiska i arbetarekommunen där nere, men det tröstar sannerligen inte svensk ekonomi. Den vill inte ha några rejäla skattehöjningar. Till dess att annat bevisats finns det ett svart hål i Socialdemokraternas ekonomiska politik. Ni saknar möjlighet att styra landet så länge ni inte har rett ut denna fundamentala brist i ert alternativ. Jag hade tänkt att säga något till Gudrun Schyman, men tiden rinner i väg. Hon har gått från Brezjnev till Barnevik när det gäller ideal, om jag förstår det rätt. Hon attackerar de s.k. konvergenskriterierna inom EG och säger att de hotar välfärden. Det är inte alls så. De överensstämmer väl med vad vi själva har anledning att sträva efter: låg inflation, låga räntor, begränsade statliga underskott, begränsad statsskuld. Allt detta är bra. Om Gudrun Schymans alternativ är de motsatta, dvs. hög inflation, höga räntor, höga underskott och hög statsskuld -- det är svårt att tolka hennes anförande på annat sätt -- är det alldeles tydligt att det skulle hota välfärden. Om det är ett svart hål i den socialdemokratiska ekonomiska politiken, får man tyvärr konstatera att det i Vänsterpartiet fortfarande råder totalt mörker.

Herr talman! Ingvar Carlsson säger att regeringen bara talar om Socialdemokraternas politik och inte om sin egen. Detta är naturligtvis inte korrekt. Vi har redovisat vår politik i budgetpropositionen, i finansplanen och i andra dokument, och vi har också inbjudit till samarbete med i första hand Det är naturligtvis intressant att se vilka dessa samarbetsmöjligheter är. Var kan vi mötas? Hur ser alternativen ut? Vilka saker skall vi väga mot varandra? Det är i dessa frågor vi inte får besked från Socialdemokraterna. Ingvar Carlsson säger att Socialdemokraterna vill skapa 190 000 nya jobb. Det vill vi också gärna göra. Därför har vi med stort intresse granskat Socialdemokraternas förslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi finner vid vår granskning att det inte känns särskilt trovärdigt att förslagen skulle ge 190 000 jobb. Socialdemokraterna säger t.ex. att de vill göra långa rader av infrastruktursatsningar. Vi frågar våra experter på Kommunikationsdepartemenetet om det är nya möjligheter som vi inte har sett. De svarar att de flesta förslagen också finns på regeringens lista, och återkommer i en proposition inom kort. Men självfallet är vi från regeringens sida öppna för att diskutera, om ni har upptäckt några bra infrastrukturinvesteringar som vi eller vårt fackdepartement har missat. gymnasieplatser skall inrättas. Problemet är att vi i dag har fler gymnasieplatser än vad som efterfrågas. Utbudet är större än efterfrågan. Riksdagen höjde antalet platser i ett förslag från regeringen till 13 000 för innevarande år, och det är 9 000 som utnyttjas. Trots den stora arbetslösheten har vi alltså inte utnyttjat alla de platser som finns. Om man fastställer ett mycket högre tal, är det risk för att det blir ett slag i luften. Visst kan man i och för sig diskutera ett högre tal, men tro inte att det löser några stora problem. Ändå handlar en fjärdedel av Socialdemokraternas program just om gymnasieplatserna. Det finns en del andra förslag som jag tycker att det är värt att titta på. Det kan vara idé att se på insatser i form av ROT-program -- reparation, ombyggnad och tillbyggnad -- liksom också på satsningar på Komvux och folkhögskoleutbildning. Men jag tror inte att Ingvar Carlssons tal om 190 000 jobb håller. Låt oss ändå sätta oss ner och diskutera och analysera dessa förslag och se vad vi kan komma fram till. Så till skattereformen. Jag vill först bara korrigera Ingvar Carlssons historieskrivning något. Det är sant att Ingvar Carlsson tog kontakt med mig efter valet och undrade om vi kunde ha överläggningar, men mitt svar var inte att vi inte skulle ha överläggningar. Jag sade bara att det var naturligt att skatteministern och kanske också andra personer deltog i dessa överläggningar. Det måste rimligen vara med regeringen och inte med Folkpartiet som parti som Socialdemokraterna i ett sådant läge skall diskutera. Detta har jag skrivit i mitt svar till Ingvar Carlsson, som har publicerats som debattartikel i Aftonbladet. Det är alltså mycket lätt att kontrollera hur det faktiskt var. Vidare säger Ingvar Carlsson att vi har gjort jättestora avsteg från skattereformen. Detta är inte sant. Det är möjligt -- jag vill inte förneka det -- att Ingvar Carlsson kan uppleva en eller annan justering som har gjorts som ett avsteg. Låt mig acceptera att det kanske är på det sättet, även om jag inte riktigt delar den uppfattningen. Men det stora avsteget från skattereformen var när Socialdemokraterna våren 1991 frångick den enhetliga momsen, som var en av grundbultarna i skattereformen. Låt dock detta vara glömt. Säg att ni har gjort ett stort avsteg och att vi kanske har gjort några små. Låt oss acceptera att var och en av oss ser saken på det här sättet. Men för den skull kan man inte skjuta ett grundskott mot hela skattereformen på denna avgörande punkt, som var utslagsgivande för om det skulle bli en skattereform eller inte. Hade Socialdemokraterna hållit fast vid den linje som man nu vill gå tillbaka till, när vi förhandlade om detta på hösten 1989, hade det inte blivit någon skattereform. Detta är naturligtvis ett oerhört mycket större och principiellt viktigare avsteg än de andra som både ni och vi till äventyrs kan ha gjort hittills. Därför måste jag än en gång fråga Ingvar Carlsson om ni är beredda att dra tillbaka detta förslag och hålla fast vid denna grundläggande och avgörande princip i den skattereform som vi har genomfört och som jag tror är viktig för Sverige. Så till besparingarna. Ingvar Carlsson kommenterade inte den frågan. Ingvar Carlsson säger själv att det behövs omprövning och översyn och att man skall se på kostnadsutvecklingen. Ni skriver i er motion att ni skall se över ersättningsnivåer och avvisar våra konkreta förslag. Det återstår då, som jag sagt, egentligen bara tre försäkringar. Det gäller en ytterligare sänkning av sjukförsäkringen, en sänkning av ersättningsnivån i föräldraförsäkringen och en sänkning av pensioner. Jag upprepar min konkreta fråga till Ingvar Carlsson: I vilket eller vilka av dessa tre försäkringssystem vill ni sänka ersättningsnivåerna? Vad syftar ni på i er motion? Det är mycket oklart, och det måste gå att svara konkret på denna fråga. Efter dessa hårda ord får jag väl ändå tacka så mycket för gratulationerna med anledning av min utnämning till jämställdhetsminister. Jag tycker själv att det skall bli mycket spännande och intressant att jobba mer aktivt med de frågorna än vad jag har gjort. Jag delar i hög grad de utgångspunkter som Ingvar Carlsson gav uttryck för i sitt anförande. Det är intressant att följa debatten för närvarande. I USA är det mycket svårt att rekrytera en kvinnlig justitieminister, eftersom många framgångsrika amerikanska kvinnor inte har haft tillgång till den goda barnomsorg som vi har i Sverige och därför har tvingats att ordna den på illegal väg. De blir då omöjliga på posten som justitieminister. Jag såg en artikel i Svenska Dagbladet -- Ingvar Carlssons hus och livorgan -- häromdagen japanska kvinnor berättar att de numera säger nej till män. De vill satsa på karriären och tycker att de har något att tillföra på arbetsmarknaden, och de avstår därför från man och familj. Jag beklagar de japanska kvinnor som tvingas att göra det valet. Låt oss gemensamt se till att svenska kvinnor aldrig skall hamna i den situationen igen.

Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att gå till rätta med en del av de myter som socialdemokratin sprider omkring sig i oppositionsställning. Det är därför som jag ägnar mig en del åt vad Socialdemokraterna säger i artiklar, i debatter och i sina oppositionsalternativ. Den 11 januari diskuterades faktiskt statsbudgeten här i riksdagen. Nu diskuterar vi helheten, men också oppositionens alternativ eller alternativlöshet. Ingen tidigare regering har någonsin i vårt land satsat så mycket resurser för att bekämpa arbetslösheten som den regering som vi har i dag. Det säger inte enbart att det är en regering som hatar arbetslösheten, utan naturligtvis också något om den situation som vi har tagit över och som landet befinner sig i. Men det är också intressant att göra ett annat konstaterande. När vi inriktar oss på strategiska skattesänkningar för att behålla kapital i Sverige, inarbetat i det här landet av svenska löntagare och företagare, anser Socialdemokraterna att det är fel, dvs. de menar att vi skulle fortsätta att sprida vårt kapital över Europa i byggen i Docklands, i Bryssel och vad det nu kan vara. Vi skulle alltså inte attrahera kapitalet här hemma. Om detta är den kritik man har mot våra strategiska skattesänkningar, är det bra om Ingvar Carlsson talar om det. När vi satsar på utbildning brukar vi för det mesta bli överens så småningom. Det är möjligt, som statsministern sade tidigare, att det går att göra mera, inte minst på de mindre och medelstora högskolorna. Från Centerns sida arbetar vi hårt för att maximalt utnyttja de resurser som finns i utbildningsväsendet. Mot ungdomspraktiken fanns det från början ett socialdemokratiskt motstånd. Numera har det motståndet i varje fall tonats ned. Det är viktigt att vi satsar på att ungdomar får en möjlighet till arbete framöver och även att de medan de inte har den möjligheten får den praktik och utbildning som behövs för att klara konkurrensen framöver. Vi har i vår regering ökat resurserna till regional utveckling av de områden som har den högsta arbetslösheten. Vi har fått in fler företag där och utökat det område i Norrlands inland som har sänkta sociala avgifter. Sådant var aldrig möjligt under tidigare regeringar. Dessutom har vi genomfört generella sänkningar av arbetsgivaravgifter, också för de mindre och medelstora hemmamarknadsföretagen, som är så viktiga för vårt land. Det är också intressant att notera att när Socialdemokraterna skall opponera mot och kritisera regeringen vill de skjuta upp skattesänkningar för egenföretagarna inom ramen för skattereformen. Det var en av märkligheterna i krisuppgörelserna från i höstas. När det gäller infrastrukturen vill jag bara meddela att 4 miljarder kronor har satsats på mindre vägar i vårt vägnät runt om i landet. Det är den typ av projekt som ligger färdiga och som kan startas omedelbart. Mera av den typen av insatser kommer. Vi har nu en tre gånger högre investeringsnivå än genomsnittet för 80-talet på infrastrukturområdet. Jag förstår inte vad Socialdemokraterna har att förhäva sig över vid en jämförelse. Jag kan dessutom meddela att i går kväll ytterligare förslag om tiotals miljarder till infrastrukturinvesteringar avlämnades i regeringskansliet. Proposition härom kommer. Självfallet är det i opposition frestande att tala för förslag utan att alltid tala om hur räkningen skall betalas -- man känner då inte de omedelbara ansvaret för budgeten. Jag tycker att Socialdemokraterna har drabbats av den sjukan, och jag beklagar det. Jag hoppas fortfarande, som regeringen tidigare har sagt, att den öppna dialog som vi har inbjudit till med finansministerns uttalande i finansplanen skall leda till konkreta resultat. Det finns både möjligheter och förutsättningar att föra dialogen från i höstas vidare. Jag vill samtidigt påminna om en artikel som Ingvar Carlsson skrev i DN den 12 mars 1991. Där heter det: ''Naturligtvis hade socialdemokratin kunnat föra en populistisk politik som på kort sikt gett opinionsmässig utdelning. - Att ställa sig vid sidan om svåra och ansvarskrävande beslut är förvisso enkelt. Det har ju också gett utdelning i opinionen.'' Där syftar Ingvar Carlsson på den tidens opposition. Det kan vara dags att fundera på det i dagens läge.

Herr talman! I går berättade en god vän för mig att det finns någonting som heter mästerskap i luftgitarr. Jag måste tillstå att jag inte hade kunskap om det tidigare. Det går tydligen till så att man sätter på en gammal skiva, och sedan står man och spelar gitarr utan att ha någon. Jag tycker att det är en hel del av luftgitarrmästerskap när man här talar om besparingar utan att tala om vilka de är. Det är sällsamt. Det är 80-talsskivan som Ingvar Carlsson vill lägga på, trots att den skapade så mycket disharmoni. Vi skall tro på att besparingarna sker utan att vi får veta vilka de är och utan att vi ser dem. Det som gäller är höjda skatter för individer och företag. Herr talman! Jag blev mycket besviken när Ingvar Carlsson tog upp detta med skolpeng och utbildning. Kostsamma experiment med skolpeng, kallar Ingvar Carlsson det när vi nu äntligen fått möjlighet för föräldrar att fritt välja en skola som bl.a. står i överensstämmelse med föräldrarnas livsåskådning. Jag kan inte tänka mig annat än att vi alla minns den period då friskolor motarbetades och människor faktiskt fick gå till Europadomstolen för att få stöd för den rätt som finns inskriven i Europarådskonventionen om mänskliga rättigheter. Att de kommunala skolorna får mindre pengar hänger till dels samman med att elevantalet i de kommunala skolorna minskar på grund av dessa nya bestämmelser. Det har här tidigare talats om infrastruktursatsningarna, men jag vill ändå något upprepa det som sagts. Det är naturligtvis positivt att Socialdemokraterna i sin skuggbudget, eller vad vi skall kalla den, erkänner att deras satsningar på infrastruktur var för få. Sedan gjorde man en inventering och fick veta vilka satsningar som Vägverket och Banverket kunde tänka sig. Man tar med satsningar under alla dessa många år framöver och pläderar för att de skall göras nu. Av dessa många förslag faller åtskilliga inom den låneram och inom de ordinarie anslag som regeringen föreslår. Socialdemokraterna redovisar ett program där investeringarna även under 1995, 1996 och 1997 finansieras genom lån på ytterligare 10 miljarder kronor. Jag har inte kunnat utröna hur man skall få fram dessa 10 miljarder kronor. Det är lätt att ropa på nya investeringar. Det gör också Ian Wachtmeister. De två I:na sitter på tåget och visslar: Fler investeringar, fler investeringar. Ta åtminstone del av Eliassons rapport! Den torde kunna vara något hugnesam. Det finns en risk för att tåget i verkligheten överröstar alla som ropar på fler infrastrukturinvesteringar. Ian Wachtmeisters innovationer är egentligen av den art att man skulle förvänta sig att Ian Wachtmeister drog i gång en egen bank här i Sverige. Risken vore naturligtvis att också han snart stod inför bankakuten, när man hör hur han resonerar om låntagare och pengar. Det är mycket märkligt när Ian Wachtmeister talar om vad vi lånar till. Vi lånar till den hjälp som vi ger åt andra. Har ni lagt märke till det? Vi lånar till hjälp åt andra, säger Wachtmeister. Det är kanske till JAS vi lånar. Det är kanske till delpensionen vi lånar eller kanske till bankakuten. Herr talman! Jag funderar ganska ofta på om jag bör kalla mig för biståndsminister. Biståndsminister borde egentligen min gode vän Bo Lundgren kallas, som bistår bankerna med ofantligt mycket mer än vad vi har i biståndsbudgeten. Eller kanske borde de kallas biståndsministrar som hjälpte varven, eller kanske de som hjälpte Saab? Vad vet jag. Vi får börja mäta vår egen ombonade situation och se på våra egna projekt, misstag och missförhållande med samma ögon som vi använder när vi ger oss på biståndspolitiken. Jag vill slå fast att vi behöver en exekutiv biståndsorganisation. Jag vill också ha sagt offentligt att SIDA:s medarbetare i många och långa stycken gör en utomordentlig insats. Det är inte tu tal om det. jag behöver inte stå och betygsätta. Det gör OECD:s DAC. De kommer hit och betygsätter svenskt bistånd. Var i stället, värderade ledamöter, litet stolta över svenskt bistånd, och hacka inte på det jämt och ständigt! Det lyckas. Skall vi hitta misslyckanden behöver vi inte gå så förfärligt långt utanför vårt lands gränser. Vi kan i själva verket hålla oss inom dem. När vi talar om bistånd talar vi om länder som har administrationer och kunskaper som ligger på en helt annan nivå. Vi kommer att fortsätta att begå misstag med vårt bistånd, men vi skall likväl ge det. Solidariteten kräver det.

Herr talman! Bengt Westerberg säger att Socialdemokraterna måste föra skatteförhandlingar med den regering som sitter och att det inte går att göra det med enbart Folkpartiet. Här måste jag svara Bengt Westerberg: Håll då reda på Olof Johansson! Han var ju den förste som talade om den här värnskatten. Skyll inte på Socialdemokraterna. Det får vara någon ordning i den här regeringen. Jag skulle mycket väl kunna vara beredd att diskutera en reformering av socialförsäkringssystemet med Folkpartiet. Jag tror att vi har ungefär likartade uppfattningar om standardsäkring. Jag ägnade en stor del av mitt huvudinlägg här i dag till att redovisa socialdemokratins syn på detta. Den debatten har jag inte fått mycket gensvar på här i dag. Vi kommer inte att ställa upp på något slags à la carte matsedel där regeringen tar punktvisa besparingar från oss socialdemokrater och punktvisa besparingar från Ny demokrati. Ha det alldeles klart för er. Vi kommer inte att ställa upp på de villkoren Jag har, Olof Johansson, ställt upp mer än någon annan oppositionsföreträdare när det gällt att hjälpa en regering i nöd. Men det finns gränser även för mig. Var alldeles klara på den punkten. Det finns konsekvenser som ni får vara beredda att ta. Det var ett eländigt svar om hyrorna, Carl Bildt. Carl Bildt har som företrädre för Moderata samlingspartiet lovat sänkta hyror. Han har inte den förmågan att i dag erkänna misslyckandet. Det finns inspelat av Dagens Eko. En statsminister skall vara mycket försiktig när det gäller att inte hålla sig till sanningen. Carl Bildt hade chansen att säga: Jag gjorde en felbedömning. Men det gör han inte. Han försöker att dribbla bort detta faktum. Jag undrar hur de villaägare, bostadsrättsinnehavare och hyresgäster som trodde på Carl Bildt känner sig i dag när de ser honom som statsminister argumentera som han gör. Sedan talar Carl Bildt om socialdemokratins fallisemang. Jag skall inte åberopa opinionssiffror. Jag förstår att Carl Bildt och ni övriga inte vill tala om dem i dag. Men jag skall erinra om att ni företräder en regering som har 198 miljarder i underskott i sin budget, en arbetslöshet på 7 % och en negativ tillväxt. Jag tycker att ni skall vara litet försiktiga med att tala om socialdemokratins fallisemang. Carl Bildt talar om oss som skattehöjare samtidigt som han har tillåtit utgifterna att stiga till 72 % av bruttonationalprodukten. Det är inte skatterna och skattenivån som är det avgörande, utan vilka utgifter som man tillåter sig. Ni är i det läget att ni inte orkar skaffa de inkomster som behövs för att täcka era utgifter. Det klarar inte en familj med ansvar att leva med, och det klarar inte ni heller. Vi föreslår vissa inkomstförstärkningar. Det står vi för. Vi låtsas inte att vi har några andra medikament. Det avgörande är om vi orkar åstadkomma en tillväxt. Sedan klagade Carl Bildt över att jag citerade Svenska Dagbladet på nyhetsplats. Jag kan ta en ledarsida i Expressen i stället.

Det var bra att Alf Svensson sade ifrån när det gäller biståndet. Det hade varit ännu bättre om Alf Svensson hade sagt ifrån tidigare i klappjakten på biståndet och de människor som gör stora insatser på det området. De som nu hejdlöst kritiserar SIDA gör det inte med omsorg om biståndet, utan för att de helst skulle önska att vi inte hade något bistånd alls och att solidariteten skulle upphöra på det området. Till slut, herr talman, vill jag i det här sista inlägget egentligen vända mig direkt till de svenska medborgarna. Det är många av er som har fått höra att ni är överflödiga. Du som är arbetslös behövs inte på jobbet. Kvinnor som har barn behövs inte i yrkeslivet. Ungdomar som vill utbilda sig får inte plats. T.o.m. barnen har blivit en ekonomisk belastning för vårt land tycker en del debattörer. De föreslår t.o.m. att man skall få ha högst två barn. Men om vi människor inte är viktiga, vad är då viktigt? Barnen är ju vår framtid. Välutbildade ungdomar är vår största tillgång. Förvärvsarbetande kvinnor bidrar på samma sätt som män till framsteg och välstånd. Du som arbetar med barn, sjuka och gamla utför ett lika värdefullt arbete som de som tillverkar stål, säljer skor eller sitter framför en dataskärm och flyttar pengar. Vi har fortfarande stora behov som behöver tillgodoses. Industrin behöver byggas ut, energisystemen ställas om och miljön bli bättre. Med utgångspunkt i det kan vi återställa optimismen inom ekonomin. Dessutom kan vi skapa ett mänskligare samhälle och en större öppenhet mot varandra och mot omvärlden. Då måste vi ta till vara människors vilja till arbete. Mitt budskap är därför att alla behövs.

Herr talman! Låt mig först säga till Ingvar Carlsson att om man ville vara populist och sänka bensinskatten hade det gått mycket bra. Ni hade chansen tillsammans med oss, men det gick inte då. Det gick lika dåligt med det som med ROT-sektorn. Det går bra att tala om det, men man gör ingenting. Alf Svensson talade om infrastrukturinvesteringar. Vi säger inte något annat. Sätt fart på dem bara! Ni pratar om dem hela tiden, men dra i gång dem nu. Vi lånar en massa pengar, och eftersom vi gör det måste vi hushålla. Vi måste spara och prioritera. Det är vårt uppdrag här att göra det. Då, Alf Svensson, kommer SIDA att läggas ner. Så är det med den saken. Vi riskerar faktiskt nu att tvingas låna tvättade pengar från korrupta regimer som fått bistånd genom SIDA. Den rundgången kanske tilltalar församlingen här. Jag tror att det förs intelligentare diskussioner om flyktingpolitiken, och framför allt mer realistiska, i de svenska hemmen, än vad man har hört från regeringen och andra här i dag. Jag tror faktiskt det. Tänk nu efter ni som är så goda! 95 % av dem som tas hit därför att ni har ett så underbart fint samvete, skickar ni tillbaks med samma samvete. 95 % av ansökningarna avslås nämligen. Under tiden skall folk sitta i läger. Sedan skall vi betala en massa pengar. Det vi sade för nio månader sedan böjar ni så smått att säga också. Men ni ligger ju efter med 60 000 människor och trettio miljarder. Ni måste hinna i kapp. Vi har besparingsförlag. Det är litet egendomligt att jag inte har fått något svar från Carl Bildt. Det är tydligen kris på något sätt. Vi har kommit med verkliga besparingsförslag. Vi har talat om hur man skulle kunna göra. Mot oss går det inte att rikta kritiken att vi inte har talat om hur man skulle kunna göra. Vi har tvärtom talat om det mycket tuffare och mer ingående än vad ni själva har gjort. Vi föreslår konkreta åtgärder och prioriterar. Vi manar till samling. Men ett sådant program vill tydligen det politiska etablissemanget över huvud taget inte diskutera. Det är dumt av er allihop. Det är farligt, och det är fel. Folk begriper det här den dag som media tillåter att det kommer fram till dem. Låt mig till sist säga att den här debattstolen också används till något slags flirt mellan talarna. Det är tredje gången som Ingvar Carlsson friar till Bengt Westerberg. Det går ju inte alltid så bra. Fråga i stället Carl Bildt hur det är! Jag tror faktiskt att det inte är särskilt lätt att föra den här konstruktiva politiken om man har Bengt Westerberg i regeringen. Tänk på det, Ingvar Carlsson!

Herr talman! Carl Bildt frågade om jag hade gått från Bresjnev till Barnevik. Det har jag inte. Jag lyder inte några herrar blint, vare sig de heter Brezjnev, Barnevik eller Bildt. Däremot är jag som representant för Vänsterpartiet öppen för diskussioner om politiska sakfrågor. Jag tycker att Percy Barnevik hör till de personer som på ett mycket öppet och bra sätt diskuterar just politiska sakfrågor. Det var detta jag också gjorde. Det gällde sextimmarsdagen och nyttan av den. Låt mig sedan gå över till de konvergensregler som gäller i EG. Jag har förstått att Carl Bildt är mycket förtjust över dessa regler. Jag är inte det av den anledningen att det inte finns några mänskliga och miljömässiga hänsyn inbakade i dessa regler. De är ett uttryck för den ekonomism som breder ut sig när ekonomin blir ett mål i sig och människans behov kommer i andra hand. De är dessutom ett utmärkt uttryck för en gammaldags och förlegad ekonomisk politik som kanske var bra att ha i en högkonjunktur, men som absolut inte passar i en lågkonjunktur om man vill sätta människornas bästa i centrum. Det vill vi göra. Det finns många som instämmer i att detta inte är en ekonomi som passar i den konjunktur som vi har i dag. Många ifrågasätter dessutom hela konstruktionen, eftersom länderna i EG är så olika. Jag redogjorde faktiskt för vårt budgetförslag i mitt anförande. Men Carl Bildt hade då ett större intresse av att diskutera med sina regeringskolleger. Det är ett öde som drabbar många av oss kvinnor när vi tar till orda. Jag vill påstå att även jag har blivit drabbad av detta i denna debatt. I vår ekonomiska motion är den bärande tanken att pengar skall tas från individer och företag som inte använder dem till konsumtion eller investeringar och ges till dem som gör det. På så sätt blir det möjligt att minska både arbetslösheten och budgetunderskottet samtidigt. Det krävs en samtidighet i politiken i dag. Detta är viktigt. Vi tycker inte alls att det är bra med dessa budgetunderskott, men vi måste göra minskningen genom att också ha en stark fördelningspolitik. Det är nödvändigt inte bara av moraliska skäl, utan också för att det skall bli möjligt att genomföra de besparingar som långsiktigt är nödvändiga. Majoriteten av svenska folket kommer nämligen aldrig att acceptera att dra åt sina egna svångremmar om börsklippare och direktörer med fallskärmsavtal går fria. Det är ett faktum som även regeringen borde fundera över. Det går inte att göra en omställning av den ekonomi som behöver ställas om för att vi skall få ett mer anständigt liv både socialt och miljömässigt, om vi inte samtidigt arbetar för ett jämlikt samhälle. Vi kan inte ha ökade klyftor och ett privilegiesamhälle och samtidigt tro att människor skall ställa upp och spara, vilket ju är nödvändigt i dag. Jämställdheten måste gå före.

Herr talman! Det gläder mig att Gudrun Schyman och jag är överens om att Percy Barnevik är en bra man. Då kanske Gudrun Schyman också har uppmärksammat hans uttalande om att med nuvarande inriktning av politiken kommer Sverige att tillhöra vinnarna i Europa på 1990-talet. Sedan kvarstår säkert delade meningar mellan Gudrun Schyman och mig om Brezjnev, men det kan vi ta vid något annat tillfälle. Låt mig sedan bara notera att Gudrun Schyman uppenbarligen fortfarande hävdar att det är bättre att driva en politik inriktad på hög inflation, höga räntor, stora underskott och stor statsskuld och att detta på något sätt skulle värna välfärden. Tvärtom, det skulle rasera både sysselsättning och välfärd, och mörkret skulle bestå. Ian Wachtmeister säger att Ny demokrati har besparingsbeslag. Det är rätt. Sedan kan man, och det bör man också göra, diskutera realismen i en del av dem. Det finns mycket påtagliga inslag av hokus pokus i den lista som jag har tagit del av. Den största enstaka besparing som Ny demokrati föreslår är en sänkning av räntan. Jag är helt för sänkning av räntan. Regeringens politik är inriktad på att åstadkomma det. Då utfaller denna besparing också i regeringens politik. Det är ungefär samma hokuspokustrick som Ingvar I övrigt finns det förslag som vi självfallet skall diskutera i riksdagens utskott på det sätt som jag hade hoppats att vi skulle ha möjlighet att göra också med Socialdemokratins förslag. Det är bra. Man skall ha förmågan att lägga fram en konkret politik. Sedan kan det vara mycket delade meningar om den. Ingvar Carlsson verkade egentligen mera inriktad på att hålla någon typ av förberett TV-tal av allmänt innehåll som gick ut på att Socialdemokraterna värdesätter alla människor. Det gör vi alla. Det jag ibland tycker är litet stötande i Socialdemokraternas politik är att de tror att bara Socialdemokratin står för det goda i samhället. Vi kämpar faktiskt för att detta samhälle skall bli bättre för alla. Efter det att ni har kört oss in i betydande ekonomiska problem har vi fått överta denna tunga uppgift. Den kräver tuffa och kärva ekonomiska beslut och ansvarstagande. Man löser inte problemen vare sig genom att nöja sig med goda Sifo-siffror eller hålla allmänt formulerade Svensson så träffande påpekade. Ingvar Carlsson är irriterad över att jag talar om Socialdemokratins fallissemang. Han får leva med den irritationen, för fakta kvarstår så tydligt efter denna debatt. Socialdemokraterna har hållit med oss om att det behöver sparas 12 miljarder. De avvisar våra förslag, och de är mol knäpp tysta om vad de skall göra själva. Jag tror inte att det finns några hemliga sparplaner. Jag tror att det bara finns inre oförmåga att inse vad som faktiskt behöver göras. Man gömmer sig ibland bakom taktik. Det skulle vara någon fantastisk taktisk krumelur av Socialdemokratin att göra på det här sättet. Ingvar Carlsson var inne litet på det och sade: Vi skall inte à la carte tillåta regeringen att diskutera det och diskutera det. Två synpunkter på detta. Den parlamentariska demokratin bygger faktiskt på att vi i denna kammare tar ställning till det ena förslaget efter det andra förslaget. Varje förslag granskas i riksdagens utskott på sina egna meriter. Det kan Ingvar Carlsson kalla à la carte, men det är så Sveriges riksdag fungerar. Så säger man: Ta ställning till helheten! Men det finns ju ingen helhet att ta ställning till hos Socialdemokratin. Er politik saknar just nu det svåraste och viktigaste inslaget, nämligen hur vi skall spara på de statliga utgifterna. Jag vet att detta fallissemang upplevs som mycket besvärande av många socialdemokrater själva. Realisterna inom Socialdemokratin inser att även Socialdemokraterna, om de en dag återkommer till regeringsställning, kommer att tvingas spara och spara hårt. Har man inte haft modet att i opposition säga detta och redovisa vad man vill spara på, blir det bara en lång parad av svek -- igen. Det var ju så era problem grundlades under den förra mandatperioden. Ni vägrade att se sanningen, och sedan blev det svek på svek på svek. Så fallissemanget är stort, och det riskerar att bli större, om inte detta reds upp på ett eller annat sätt. Jag upprepar det igen: Kan man inte spara, så kan man inte regera Sverige. Och kan man inte redovisa besparingarna i opposition, kan man aldrig göra det i regeringsställning. Om skatterna skall jag inte säga så mycket. Ingvar Carlsson förnekar inte skattehöjningarna. De är ett faktum. Det återstår att reda ut att kraftiga skattehöjningar för företagen i nuvarande läge kan förmå dessa att anställa fler medarbetare. Det är företag som går bättre och som kan nyanställa som Sverige så innerligt väl behöver just nu. Företagen kan inte nyanställa därför att de går dåligt. Lägger man ytterligare bördor på dem, kommer de att gå sämre. De kommer att permittera fler och nyanställa färre. Därmed leder skattehöjningarna tyvärr till ökad arbetslöshet. Regeringens politik skall återupprätta arbete, sparande och företagande. Det kommer vi att göra. Vi kommer att göra Sverige till en av vinnarna i 90 talets Europa. Det kräver kärv politik i en kärv tid och också förmågan att vara ärlig och ge även de kärva beskeden.